Herr talman! Nya läroplaner är alltid att betrakta som någon form av milstolpar i utbildningshistorien. Den nuvarande -- Lgr 80 -- har, som Lena Hjelm-Wallén var inne på, fortfarande mycket gott i sig, men har blivit inaktuell på grund av de förändringar av skolans styrning och annat som har skett till följd av de senaste årens riksdagsbeslut. Det är framför allt två propositioner, dels den som kallas Skolans utveckling och styrning, från 1988/89, dels Ansvaret för skolan, som på sätt och vis påbörjar den process som vi nu är inne i. Kommunen blev huvudman och ett par år senare försvann dessutom det tidigare sektorsbidraget, som har ersatts med ett kommunalt utjämningsbidrag. Mål och resultatstyrning ersatte en central detaljstyrning. Den läroplanskommitté som den förra regeringen tillsatte har med sitt betänkande lagt grund för det förslag som vi i dag diskuterar. Regeringen har i propositionen dragit ett par konsekvenser av de tidigare fattade besluten; dels att tona ned de centrala timplanernas betydelse som styrinstrument, dels att ge slutbetyg när målet nåtts, dvs. efter hela grundskolans slut, i nian. För första gången får vi en gemensam läroplan för hela den obligatoriska skolan: grundskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan. Inte minst föräldrarna till barn i särskolan vet jag har haft ett stort och varmt önskemål om att det skulle bli en gemensam läroplan. Dessutom får vi samtidigt en gemensam läroplan för de frivilliga skolformerna. Regeringen betonar i propositionen 1--12-perspektivet, där man ser hela skolgången från årskurs ett i grundskolan till årskurs tre i gymnasiet som en sammanhängande utbildning. Man brukar ibland kalla den en sömlös utbildning. Jag tror att det finns olikheter mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna i synen på vad läroplanen skall innehålla. En del reservationer pekar på det, t.ex. reservation 3 om demokratisk fostran och reservation 5 om det kommunalpolitiska ansvaret och rektors ansvar. Det finns ingen oenighet i sak i dessa frågor, men vi tycker att det av vissa skäl är viktigt att hålla nere omfattningen på det här läroplansdokumentet. Målet är att läroplanen skall läsas av alla i skolan. Den borde om ett tag ligga sönderläst på varje nattduksbord i varje lärarhem. Jag tror mig veta att många i skolan i dag faktiskt inte har läst Lgr 80, eller läst den mycket fragmentariskt, på grund av det omfång den faktiskt har. Det som finns i lagar, förordningar, kursplaner och i andra styrdokument måste inte nödvändigtvis stå i läroplansdokumentet. Allt som står i läroplanen är självfallet viktigt, men viktiga ting finns alltså även i andra dokument. Timplanen tonas ned, som jag har sagt tidigare. Förut var hela medelstilldelningen uppbyggd på ett antal timmar som skulle ges i olika årskurser. Propositionen föreslog endast en rekommenderad timplan utom i svenska, matte, språkval och elevens fria val. Därmed skulle möjligheten för lokala och individuella val öka. De förändringar som vi har gjort i utskottet genom att lägga egna timtal på de s.k. praktisk-estetiska ämnena förändrar inte de möjligheterna på något avgörande sätt. Ämnesövergripande undervisning och temastudier är ett självklart inslag i en modern skola. Kursplanen blir viktigare än timplanen i ett målstyrt system. Tydliga, utvärderingsbara mål för årskurs 5 och årskurs 9 samt betygskriterier skall alltså finnas i varje kursplan. Vi har nått en stor och glädjande enighet i många frågor och jag vill här passa på tillfället att ge en eloge, främst till Lena Hjelm-Wallén och Ewa Hedkvist Petersen, som har varit med och diskuterat och förhandlat om en del saker. Den gemensamma utgångspunkten har varit strävan efter att ge så entydiga signaler till skolan som möjligt. Vi har haft många konstruktiva diskussioner och funnit gemensamma skrivningar. Naturligt nog skiljer vi oss åt i ett antal frågor, eftersom olikheterna i politisk grundsyn gör att vi går åt olika håll. Tyvärr kvarstår oenighet i ett par viktiga frågor, dels om skolans värdegrund, som närmare kommer att behandlas av Marianne Jönsson senare i debatten, och i betygsfrågan, som kommer att tas upp av Hans Nyhage. Därför kommer jag inte att nämna mer om det. Oenigheten i sig är inte konstig i frågor av ideologisk art. Det som är dubbelt beklagligt är att det faktiskt rådde enighet före oenigheten. Jag tycker att man lätt fick den uppfattningen när Lena Hjelm-Wallén stod i talarstolen tidigare, att vi aldrig hade varit eniga. Men vi var faktiskt det under en kort tid. Det skulle ha gått att komma överens om profileringsivern och partitaktiken lagts åt sidan i de här två frågorna. Jag är mycket kritisk till sättet på vilket de mer än preliminära överenskommelserna spräcktes. Enstaka ord och meningar får inte användas som murbräckor mot enigheten i viktiga, långsiktiga politiska frågor. Jag undrar för mig själv om vi verkligen har passerat sista punkten för att komma överens i de här frågorna. Vi har nått en gemensam syn på miljöfrågornas betydelse och internationaliseringsfrågorna. De kommer att markeras som särskilda kunskapsområden i läroplanen. Likaså har vi enats om offensiva skrivningar om barn med behov av särskilt stöd och mot rasism och främlingsfientlighet, som Lena Hjelm-Wallén var inne på. Vi är också överens om att tydligt markera skolans kulturmål. Opposition och majoritet har även en bred samsyn vad gäller sex och samlevnadsundervisning samt ANT-frågornas vikt i undervisningen. Elevers och föräldrars inflytande i skolan och formerna för detta har tagits upp både i propositionen och i några motioner. Runt om i Sverige förekommer i dag olika slag av skolenhetsstyrelser, skolkonferenser och andra mer formaliserade samverkansformer mellan hem och skola, där föräldrar och elever har ett stort inflytande. Skol och kommunallag lägger vissa hinder i vägen för att ge ett fullt ansvar till sådana organ. Utskottet begär därför hos regeringen att en kartläggning av de här samverkansformerna skall ske, att de juridiska begränsningarna skall klarläggas och att regeringen därpå skall återkomma med ett förslag till riksdagen om hur man skall kunna utveckla de här inflytandeformerna. Utskottsmajoriteten har valt att inte förorda egna kursplaner för barn och ungdomskunskap respektive svenska som andraspråk. Detta har inte på något sätt att göra med att ämnena skulle vara oviktiga, snarare tvärtom, även om det kan låta paradoxalt. Jag skall kort ge skälen till vårt ställningstagande, först vad gäller barn och ungdomskunskap. Det hittillsvarande ämnet barnkunskap har haft ett relativt litet timomfång. Bristen på behöriga lärare har varit bekymmersam på många ställen. Många skolor har därför inte kunnat ge en bra undervisning i de mycket viktiga frågor som tas upp i nuvarande kursplan. Lärarbristen kommer att förbli stor under överskådlig tid. Behöriga barnkunskapslärare lämnar nu också grundskolan för att undervisa i barn och fritidsprogrammet. Sammantaget anser utskottsmajoriteten att de oerhört viktiga frågorna om barns behov, relationer, droger, sex och samlevnad m.m. kan få en bättre belysning om de arbetas in i andra kursplaner och behandlas i temaundervisning. Samtidigt är det viktigt att poängtera att de behöriga lärare som ändå finns tas till vara och används för viktiga avsnitt inom dessa ämnesområden och för planering av teman. Svenska som andraspråk är ett mycket speciellt ämne. Målet med undervisningen är att lära sig svenska, att tala, kunna använda språket som instrument eller verktyg och att få en svensk kulturkompetens. Den konstruktion på kursplanerna som jag förut beskrivit är svår att applicera på detta ämne. Få ämnen är så individualiserade, och det är omöjligt att ange vilka mål som eleven skall nå upp till vare sig i årskurs 5 eller i årskurs 9, eftersom förutsättningarna är så skiftande, t.ex. vid vilken ålder man startar sin svenskutbildning som invandrarbarn. Företrädare för ämnet har hävdat att det måste finnas en av riksdagen beslutad, reguljär kursplan för att ämnets status skall bevaras och utbildning och undervisning tryggas. Majoriteten anser att det går att skydda det alltmer viktiga ämnet på annat sätt. Jag vill i sammanhanget passa på att slå fast att det finns en total uppslutning kring det mycket viktiga ämnet svenska som andraspråk. Vad vi diskuterar är egentligen ett tekniskt problem, nämligen formerna för hur vi skall hantera kursplanefrågan. Beskrivningen av svenska som andraspråk, dess syfte och karaktär, kommer att arbetas in i kursplanen för ämnet svenska. Skolverket kommer dessutom att få i uppdrag att utforma ett kommentarmaterial, eller en ''skuggkursplan'' om man så vill, i samverkan med lärarutbildningen i ämnet. Elevernas rätt till undervisning är sedan tidigare och alltfort fastlagd i grundskoleförordningen. Det får inte finnas några som helst tvivelsmål om den stora och ökande vikten av både lärarutbildning och undervisning i svenska som andra språk. I ett alltmer mångkulturellt och multietniskt samhälle har lärarna i svenska som andra språk, vid sidan av sin egentliga lärarroll, en mycket viktig uppgift i att vara ett stöd för sina ofta rotlösa och hårt drabbade elever och en länk mellan skolan och invandrarbarnens föräldrar. Främst utifrån argument om religionsämnets allt viktigare roll i ett multikulturellt samhälle har samhällsvetenskapliga ämnesgruppen tillförts 40 timmar från den naturvetenskapliga gruppen. Den tid som tillförs skall kanske främst ses som ytterligare tid för diskussioner och reflexioner över viktiga frågor om etik, moral och demokrati, vilka är viktiga inslag i samhällskunskap, religionskunskap och historia. Jag vill också poängtera att Na-gruppen trots minskningen ändå får en kraftig timförstärkning. Slutligen en kort kommentar om ämnet teknik, som återfinns i Na-gruppen. Jag ser teknik som ett eget kunskapsområde. Det är både ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt ämne. Det är viktigt att teknik introduceras tidigt under grundskolan och ges erforderliga timresurser, inte minst för att överbrygga det främlingsskap som många flickor känner inför ämnet teknik. Ett ämne med så kort tradition som teknik har färre försvarare i skolan än andra ämnen, och därför vill jag fästa uppmärksamheten på behovet av att det nya teknikämnet får ett starkt stöd både i lärarutbildning och fortbildning. Jag vill också peka på det mycket kraftfulla sätt på vilket problemet med mobbning i skolan tas upp i både propositionen och betänkandet. Vi betonar t.o.m. genom lagstiftning att alla som verkar i skolan måste ge akt på mobbningstendenser och aktivt motverka dem. Herr talman! Det är många talare anmälda till debatten, och jag utgår ifrån att många av de viktiga frågor som jag inte hunnit ta upp i mitt anförande kommer att aktualiseras av mina meddebattanter. Jag får då möjlighet att i repliker ge utskottmajoritetens syn på dessa frågor.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

Herr talman! Det var en bra genomgång som Christer Lindblom gjorde. Han har varit något av en läroplanskoordinator under hösten. Jag vill ställa några frågor till Christer Lindblom. Han tog upp frågan om skolans värdegrund. Är det sant att ni tvingades föra in begreppen kristen etik och värsterländsk humanism för att inte råka ut för en regeringskris på grund av läroplansbeslutet? Det sades så i ett nyhetsinslag i TV i går kväll. Christer Lindblom säger att orsaken till att många lärare inte har läst Lgr 80 beror på dess omfång. Med en sådan utgångspunkt vet vi inte vilken politik som skall föras och vilken satsning Christer Lindblom är beredd att göra framöver när det gäller fortbildning. Det kan hända att lärarna t.o.m. får läsa tjockare böcker om de skall fortbildas på högskola. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna till mötes när det gäller att göra barn och ungdomskunskapen till ett särskilt ämne säger Christer Lindblom vara bristen på behöriga lärare. Använder ni samma resonemang när det gäller religionsvetenskap borde ni ju skära ner på det ämnet i stället för att öka på. Resonemanget håller inte. Vi kan inte backa om vi anser att ett ämne är viktigt, och barn och ungdomskunskapen är viktig. Den kan i dag sägas vara grundskolans filosofiämne. Om det inte finns lärare bör det i det läget ankomma på riksdagen att se till att det utbildas fler lärare. Endera anser vi att ämnet är viktigt, och då skall det finnas och ges rimliga förutsättningar, eller också säger vi att det inte behövs. Det finns andra lärare som kan betraktas som ''behöriga'' och som i dag finns ute på skolorna. De skulle kunna klara av den här undervisningen inom ramen för andra ämnen. Christer Lindblom kommenterar heller inte ämnet idrott och hälsa. Det tycker jag är synd mot bakgrund av vad som t.ex. läkarstämman uttalade. Man gick ganska långt när man beskrev vikten av god undervisning och rimliga möjligheter till ämnet idrott och hälsa i skolan. Jag har i dag fått ett brev från Riksidrottsförbundet där man beklagar att majoriteten inte kunde gå Vänsterpartiet och Christer Lindblom säger att han inte vill ha en egen kursplan för svenska 2, eftersom det skulle vara ett tekniskt problem. Vi är överens om att ämnet är viktigt och att eleverna behöver känna en egen identitet, osv. Christer Lindblom borde veta att i känslan av egen identitet och säkerhet ligger också en rimlig språkutveckling. Det gäller också svenska 2-ämnet, och det tyckte jag att Christer Lindblom var inne på här. Jag förstår därför inte att det skulle finnas tekniska problem att ge ämnet en egen kursplan. Jag ber att få återkomma när det gäller matematik, naturorientering och religion.
Herr talman! Det var många frågor som Björn Samuelson berörde. Jag hoppas att jag har hunnit anteckna alla. Vad gäller skrivningarna i detta betänkande om en värdegrund i form av kristen etik och västerländsk humanism återfinns de formuleringarna i propositionen, och det var inte någon tvångssituation för att få in dem där. Jag vill dessutom påpeka, som jag tidigare sade i mitt anförande, att det fanns en bred samsyn kring dessa frågor och de tillägg och de tillkännagivanden som nu görs. Vad gäller läroplanens tjocklek menade jag naturligtvis inte att det enda skälet till att göra en liten läroplan var att den skulle läsas. Men om den samlade värdegrunden och de samlade övergripande synpunkterna finns i läroplanen och de kompletterande dokumenten runtomkring i form av kursplaner och annat, menar jag att möjligheten är större att läroplanen blir läst av alla och blir en bestseller. Även om lärare är en yrkesgrupp som läser mycket och som betar av mycket text kan jag förstå att vissa delar av sådana dokument kan vara något tröttande. Björn Samuelson jämför ämnet barn och ungdomskunskap med religionsämnet. Jag tycker att det är en något haltande jämförelse så till vida att barn och ungdomskunskapen med de förslag som har lagts fram från V och S skulle fortsatt vara ett ganska litet ämne. Religionsämnet är ett ganska omfattande ämne i det samhällsvetenskapliga blocket. Det är nyckeln till en stor del av de kunskaper man behöver ha i ett multikulturellt och multietniskt samhälle. Barn och ungdomskunskapen har inslag som finns i andra ämnen. De finns i samhällskunskap och biologi, och det finns möjlighet att lägga in dem i andra ämnen. Jag kan inte riktigt tolka vad jag har skrivit på papperet. Det är möjligt att Björn Samuelson kan komma tillbaka om jag har glömt något. Det finns timanslag för idrott och hälsa. Det finns också en kursplan, och kursplanen skall i större utsträckning styra. Dessutom finns möjlighet att skolan aktivt ser till att eleverna rör sig under raster och även använder den tiden till den mycket viktiga rörelsen. Jag får återkomma till det ytterligare som Björn Samuelson har frågat om.
Herr talman! Vad jag ville veta var om kds hotade att lämna regeringen om det inte fick inskrivet det som står om kristen etik och västerländsk humanism, som hade förhandlats bort i kompromissen. Jag får kanske återkomma med frågan till kds, eller så får jag inte något svar alls under den här debatten. Orsaken till min jämförelse mellan barn och ungdomskunskap och religionsämnet var det skäl som Christer Lindblom angav. Ni kunde inte tänka er att barn och ungdomskunskap skulle få vara ett eget ämne, eftersom det var så svårt att få behöriga lärare. Vi har precis samma problem när det gäller religionskunskapen. Men vi anser det vara ett viktigt ämne, och där backar vi inte, utan ser till att vi får behöriga lärare. Jag anser att riksdagen och utbildningsutskottet skall behandla varje ämne inom skolan som anses vara viktigt på samma sätt. Det är bra att vi nu får reda på att omfördelningen till religionsämnets fördel handlar om en förstärkning av det ämnet. Det gör mig ännu mer brydd när det gäller utgångspunkterna för det här timpåslaget. Jag trodde att det eventuellt skulle kunna ha fördelats på ett bättre sätt på de samhällsorienterande ämnena. Jag blir än mer brydd och konfunderad när vi som särskild punkt på en agenda i utskottet tar upp frågorna om matematikens och de naturorienterande ämnenas ställning. Det gäller matematikkunskaperna och att vi får så få sökande -- speciellt flickor -- till de naturorienterande och tekniska utbildningarna på gymnasiet. Vi borde kanske i stället förstärka de ämnena. Om man anser att religionskunskapen är viktig kunde man i stället ha tagit timmar från elevens val och lagt där. Jag och Vänsterpartiet tycker inte att det stämmer riktigt i diskussionen om balansen och framtiden när det gäller de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena.
Herr talman! Jag har inte tillgång till någon aktuell statistik när det gäller i vilken utsträckning religionsämnet har behöriga lärare och i vilken utsträckning barnkunskapsämnet har det. Jag har ändå den känslan att det finns fler behöriga lärare inom ämnet religion än vad det finns inom ämnet barnkunskap. Det har varit en relativt liten utbildningsvolym i framför allt Göteborg och Umeå och även i Uppsala. När det gäller överföringen av timmarna från den naturvetenskapliga gruppen till den samhällsvetenskapliga sade jag i mitt anförande att det främst sker utifrån argument om religionsämnets allt viktigare roll i ett multikulturellt samhälle. Jag sade också att dessa timmar framför allt skall användas för diskussioner och reflexioner över viktiga frågor som är viktiga inslag i både samhällskunskap, religionskunskap och historia. NO-ämnena är förstärkta även med den här relativa försvagningen om man jämför med tidigare. Jag menar att vi kommer att få en mycket större tyngd i dessa ämnen med den här timfördelningen. Teknikämnet lyfts också in som det nya ämne det är. Samtidigt måste vi poängtera att vi i den här timplanen har möjligheter till förstärkningar dels utifrån elevens fria val, dels utifrån skolans sätt att fördela dessa timmar. Vi har angett att det finns en möjlighet att reducera timantalet i många av de här ämnena och ämnesgrupperna med upp till 15 % för att förstärka andra. Den möjligheten finns naturligtvis för alla dessa ämnen. Den skall naturligtvis också räknas in i detta. Detta är en ny typ av timplan såtillvida att det är en minimitimplan. Det är en rekommenderad timplan rättare sagt. Minimitimplanen gäller när man har reducerat timantalet i en del ämnen med 15 % och lagt de timmarna någon annanstans. Det statiska resonemang som man tidigare hade om timplaner kan man inte föra när det gäller den här timplanen. Det är också en sak som har förekommit väldigt mycket i debatten och som har gjort den litet svår att föra.

Herr talman! Eftersom detta är den sista debattrundan med inledningsanföranden från utskottsföreträdarna vill jag först rikta ett tack till utskottskansliets personal för det beundransvärda arbete som de har utfört under dessa månader. Det har inte alltid varit lätt att fånga upp vad vi ledamöter har sagt vid utskottsbordet eller vid de många samtal som även Christer Lindblom har vittnat om har ägt rum utanför utskottsbordet. Det har de gjort på ett mycket bra sätt, och vi tackar så mycket för det. Till Christer Lindblom skulle jag vilja säga att det var ett mycket intressant anförande där folkpartisterna återinträder i någon slags samarbetsingenjörsroll. Det har vi bevittnat under de månader vi har arbetat. Tyvärr klarade de inte av detta hela vägen. Det är klart att det blir så när ytterlighetspartier skall få bestämma. Vi hade kunnat få den breda traditionella skolpolitiska enigheten den här gången också, men det går inte när kds dikterar villkor när det gäller kristen etik och när det finns moderater som inte vill göra upp i betygsfrågan, trots att man inleder samtal. Jag kanske blir litet tjatig här, men jag vill bara erinra om att frågan om kristen etik inte är ny på något sätt. Den har ju varit med vid tidigare läroplansbeslut. Då har den samfällt avvisats av riksdagen, av liberaler som vid den tidpunkten tilläts vara liberaler. Liberalismen är ju, som Tage Erlander brukade säga, en bräcklig planta. Den tål inte vilket umgänge som helst. Det ser vi en konsekvens av i dag. Jag har ingen anledning att söka sak med Folkpartiet. Jag vet att ni kan bättre än detta. Koalitionsregerandet har ett ganska högt pris. Jag är övertygad om att det kommer att finnas en besvikelse i stora kretsar över era ställningstaganden. Men det är väl det pris man får betala när man sitter i en koalitionsregering. Jag tycker helt enkelt att det är synd att ni har hamnat i dåligt sällskap.
Herr talman! Låt mig sälla mig till det tack till kansliets personal som Lena Hjelm-Wallén har uttalat här. Vi har haft, och har alltid, ett fantastiskt stöd från vårt kansli. Vid dessa två stora frågor har det varit ett alldeles utomordentligt bra samarbete. Jag vill gärna instämma här. Låt mig säga till Lena Hjelm-Wallén, apropå detta med kristen etik, att jag tror att den här debatten är tämligen obegriplig utanför utskottsgruppens led. Jag har fått reaktioner som tyder på det. Det låter som om motsättningarna var så kolossalt stora. Som jag sade tidigare i mitt anförande sträcker Socialdemokraterna själva fram en hand i sitt yrkande 2. De säger att de kan acceptera att de här begreppen står där om de förses med de tydliga anvisningar som vi också har skrivit in i tillkännagivandet, nämligen att skolans syn på livsåskådningsfrågor och konfessionaliteten inte skall förändras. Den skall vara som förut. Med det skulle Socialdemokraterna låta sig nöja. Så var det också fram till dagen innan. Att den mening som sedan kom till i betänkandet, och som egentligen inte för ärendet vare sig framåt eller bakåt utan bara står där, skulle förorsaka att detta sprack tror jag är mycket svårt att förklara för en utomstående. Jag vill ändå fastslå att även socialdemokraterna var tillräckligt liberala för att kunna acceptera dessa begrepp med det tillkännagivande som vi faktiskt har gjort.

Herr talman! Utbildningsfrågorna har avgörande betydelse för Sveriges möjligheter att utvecklas. I en värld där kunskaperna ökar och omsätts i en allt snabbare takt och där kontakter och samarbete över nations och kulturgränser är en nödvändighet har vi anledning att lägga stor vikt vid skolans kvalitet och resultat. Alla barn och ungdomar måste få en god grundläggande utbildning. Det är enkelt att formulera detta krav. Men att förverkliga det kräver både ödmjukhet och eftertanke. Barn och ungdomar är individer med olika förutsättningar, intressen och behov. De har, vågar jag påstå, var och en av dem ett naturligt intresse av att lära. Nyfikenheten och upptäckarglädjen finns där. Skolan måste utgå från detta och stimulera elevernas sökande efter kunskap. Det kräver en skola som ger utrymme för och som uppmuntrar mångfald och flexibilitet. Skolan skall också förmedla etablerade kunskaper och erfarenheter i en rad ämnen. Kunskapsutvecklingen är sådan att prioriteringar och avgränsningar är nödvändiga. Skolan kan inte klara allt det som vore önskvärt. Vi måste bestämma oss för vad skolan klarar bättre än andra och vad den aldrig får misslyckas med. I arbetet med läroplanen, från de ursprungliga kommittéernas första möten via en bred och omfattande remissomgång till den behandling av regeringens proposition som skett i utbildningsutskottet, har detta varit utmaningen. Mängden önskemål, synpunkter och kritik visar det stora engagemang som finns för skolans arbete. Det har också givit regeringen värdefullt underlag i beredningsarbetet. De förändringar som skolväsendet står inför till följd av det beslut som riksdagen fattar i dag är omfattande. Det handlar nu inte om att ytterligare reglera detaljer om hur skolarbetet skall organiseras, utan om att skapa ökat utrymme för elevers, skolors, lärares och föräldrars bedömningar. Vårt förslag bygger på tilltro och övertygelse om att utvecklingskraften i vår skola finns hos de många enskilda som verkar där -- i elevernas vilja att lära och förmåga att ta ansvar, i lärarnas professionella kunnande, i skolledares förmåga att i samråd med sina medarbetare och familjerna ge varje barn den bästa utbildningen. Med all respekt för den kompetens som finns samlad här i riksdagen, i Utbildningsdepartementet och hos myndigheterna vill jag säga att ett verkligt kvalitetslyft av svensk skola inför 2000-talet står och faller med vad som uträttas i skolor och klassrum. Det är därför de nya läroplanerna är så betydelsefulla. De anger målen och klargör ansvarsfördelningen mellan stat, kommuner, skolor och enskilda. Jag vågar påstå att regeringens förslag i huvudsak vunnit stor uppslutning. Det är viktigt. Skolan är en gemensam angelägehet, och stor enighet måste vara en målsättning. Jag har också uppfattat att de flesta stöder ambitionen att med de nya läroplanerna gå vidare med den decentralisering av ansvaret för skolan som redan påbörjats. Några förändringar är särskilt viktiga att framhålla. För det första: Grundskolan skall ge de viktiga, mer bestående kunskaperna. Att lära eleverna att läsa, skriva och räkna tillhör alltjämt skolans viktigaste uppgifter. Men i begreppet ''beständiga kunskaper'' ligger också kärnan i övriga ämnen. Historia, naturkunskap, teknik och slöjd ger liksom övriga ämnen grunder som var och en behöver. Viktigt är att språken får mer tid i skolan. Ett internationellt samhälle ställer stora krav på goda kunskaper i språk. Här har svensk skola goda traditioner som vi nu bygger vidare på. För det andra: Skolan skall vara en god miljö för lärande. Eleverna skall stimuleras till fortsatt förkovran och bildning. Det förutsätter att eleverna ges tillfällen att utveckla olika anlag -- intellektuella, praktiska, fysiska och konstnärliga. Eleverna måste ges en aktiv roll i skolarbetet. Ett viktigt inslag är att eleverna också i grundskolan skall ges rejält utrymme för egna val. I gymnasiskolan finns denna möjlighet redan, och nu ökar möjligheterna. För det tredje: Samarbetet mellan hem och skola skall utvecklas. Skolan är inte den enda plats där barn skaffar sig kunskaper och erfarenheter. Lika mycket -- ibland kanske mer -- sker utanför skolan. Att skolans personal och föräldrarna kontinuerligt informerar varandra och utbyter erfarenheter om barnens utveckling är därför viktigt. Rektor ges ansvar för detta. Jag är positiv till utskottets tydliga signal om behovet av ett utvecklingsarbete på detta område. För det fjärde: I konkreta kursplaner klarläggs nu vad undervisningen strävar efter att uppnå och vad den definitivt skall klara. För det femte: Mål och kunskapsrelaterade betyg införs. Från vårterminen i årskurs 7 skall nationellt reglerade betyg ges. Utskottet har också tydliggjort att föräldrarna skall kunna begära skriftlig information där detta inte förutsätts. I gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen skall betyg ges efter avslutad kurs. De nya läroplanerna innebär en naturlig fortsättning på de förändringar vad gäller ansvaret för skolan som redan pågår. Det är emellertid viktigt att understryka att det beslut som riksdagen kommer att fatta i dag inte innebär att skolan förändras över en natt. Däremot skapar det, med det utrymme som nu ges för skolornas och de enskildas bedömningar, förutsättningar för kreativitet och nya lösningar med en bestämd ambition: ännu bättre studieresultat. De närmaste månaderna kommer departementet och Skolverket på grundval av det beslut riksdagen fattar i dag att arbeta med texterna till läroplansdokument och kursplaner. Därefter följer ett intensivt och viktigt arbete för att sprida information och för fortbildning. Herr talman! Tiden medger inte att jag i detta anförande går in på alla de frågor, stora som små, som förslagen innebär. Talarlistan är emellertid lång, och det ger oss goda förutsättningar för att få förslagen väl genomlysta. Att så sker är väsentligt, därför att de nya läroplanerna och betygen kommer att påverka svenskt skolväsende under många år framöver. Vår ambition i arbetet har varit att lägga grunden för att Sverige under 90-talet skall kunna skapa Europas bästa skola.

Herr talman! I sitt anförande räknar statsrådet upp fem punkter som hon anser är viktiga för skolan. Jag kan skriva under på mycket i de punkterna. Men jag skulle ändå vilja ställa några frågor till statsrådet. Anser statsrådet att det betygssystem som utskottsmajoriteten nu föreslår är bättre än det hon själv föreslog i propositionen? Det talas om internationalisering och om hur viktiga språken är. De är viktiga. De är också på många sätt viktiga för identifikationsprocessen hos människor. Varför vill inte regeringen vara med om att fatta beslut som garanterar tillval av alla de tre främmande språken i grundskolan i enlighet med vad vi i Vänsterpartiet föreslår? Varför skall spanskan undantas? Varför skall ett språk undantas över huvud taget? Språk är viktigt. Språk är a och o i vardagslivet. Varför kan då inte svenska 2 få en egen kursplan? Vad skulle hotas om svenska 2 finge en egen kursplan?

Herr talman! Björn Samuelson frågade om jag tycker att utskottets betygsförslag är bättre än regeringens. Det är naturligtvis så att vi i regeringen alltid tycker att våra egna förslag är bäst. Men jag vill gärna säga att jag inte har något att invända emot att eleverna får betyg från årskurs 7. Jag tycker att det är bra att man tydliggör möjligheten för föräldrar att om de så önskar få skriftlig information. Jag noterade med viss förvåning att Socialdemokraterna tänker gå till val på att förbjuda skolorna att skriva till föräldrarna om föräldrarna så önskar. Varför skall spanskan undantas? Det står i propositionen att kommunen bör vara skyldig att erbjuda undervisning i minst två av ämnen franska, tyska och spanska. Där gör man såvitt jag kan bedöma inget undantag. Det är möjligt att jag inte riktigt hängde med på frågan. Jag får vänta på ett förtydligande. Varför ger man inte svenska 2 en egen kursplan? Vi argumenterar ju kring denna fråga i propositionen, och det har förts en ganska intensiv debatt. En del av de signaler som regeringen ger i propositionen har tolkats på ett olyckligt sätt. Det finns de som arbetar med svenska 2 som har uppfattat det som om ämnet vore mindre viktigt. Skälet till att regeringen inte har velat utforma en kursplan enligt den modell för kursplaner som propositionen förutsätter är att det då skulle kunna bli skilda målsättningar för undervisningen. Skolans uppgift måste vara att eleverna så småningom skall nå samma resultat oavsett om de läser svenska som modersmål eller som främmande språk. Av den anledningen kan ämnena inte ha skilda kursplaner. Regeringen har däremot hela tiden tydligt angett att det krävs genomarbetat kommentarmaterial m.m. för att undervisningen skall få stadga. Utskottet har utvecklat det resonemanget.
Herr talman! Jag överväger att yrka bifall till propositionen när det gäller betyg, Beatrice Ask. Jag sitter och funderar på det. Jag kan gå upp och tala i denna debatt. Om statsrådet så önskar kan jag tänka mig det. Jag har studerat majoritetens förslag och jämfört det med förslaget i propositionen. Jag lutar åt att propositionens förslag är bättre än det som nu föreslås från majoritetens sida. När det gäller språkvalen frågar jag: Varför skall ett av språken undantas? Jag tog spanska som exempel, men det är möjligt att det kan vara franska eller tyska. Om man skall kunna göra tre språkval i grundskolan -- spanska, franska och tyska -- anser jag det vara angeläget att det fattas beslut om att kommunerna skall garantera eleverna den möjligheten. Den som byter skola under grundskolans gång skall ha möjlighet att fortsätta sina språkstudier. Jag påpekade också i mitt huvudanförande att vi lever i en brytningstid när det gäller familjebildning och annat. Jag förstår inte resonemanget om att om man gjorde en kursplan för svenska 2 skulle det innebära att denna fick en annan målsättning. Ja, än sen då? Det är klart att målsättningen kan bli en annan, men det förhindrar ju inte att man upprättar en kursplan för ämnet i fråga. Har vi den inställningen kan vi ju framöver inte införa ett enda nytt ämne som skulle kunna få en målsättning som ligger litet vid sidan om målsättningen för andra, närbesläktade ämnen. Det var ganska stelbent resonerat, tycker jag.
Herr talman! Vad propositionen föreslår är att varje skola skall erbjuda minst två språk. Eleverna får alltså välja, och spanska är alltså inte separat undantaget. Däremot behöver skolorna inte erbjuda tre språk. Anledningen till att vi inte vill ålägga skolorna detta är ju att resurserna är begränsade. Det kan naturligtvis, som Björn Samuelson påpekar, finnas en del praktiska problem vid exempelvis flyttning, men jag tror ändå att de är marginella. Det görs alltså inget undantag i förhållande till andra språk för just spanska, men däremot behöver skolorna som sagt inte erbjuda samtliga tre språk. Det tror jag att man får leva med. Sedan detta med svenska 2. Det är klart att man kan ha olika kursplaner om man accepterar olika mål. Men för regeringen har det varit självklart att vi inte skall ha olika ambition när det gäller kunskaper i svenska beroende på om barnen är uppvuxna i Sverige och har svenska föräldrar eller om de kommer senare till Sverige och har svenska som främmande språk. Den svenska grundskolan och även gymnasiet måste ju givetvis arbeta för att se till att alla som bor och lever här lär sig svenska av samma höga kvalitet. Därför vill vi inte ha olika mål för olika elevgrupper. Däremot måste man naturligtvis arbeta på olika sätt, och det är därför pedagogiken skiljer sig mellan svenska som ''vanligt ämne'' och svenska som främmande språk.
Herr talman! Det förvånar mig något att skolministern hävdar att det finns en allmän uppslutning kring den här läroplanen. Jag kan försäkra Beatrice Ask om att många har hört av sig till utbildningsutskottet medan vi har arbetat med frågan. Det har gällt nedskärningar, slöjdämnet, hemkunskapsämnet, idrottsämnet, att barnkunskap och svenska som andra språk inte finns med som egna ämnen, att praon försvinner, osv., osv. Har inte Beatrice Ask hört någonting av denna opinion, eftersom hon talar om en allmän uppslutning? Och om man i betygsfrågan talar om en allmän uppslutning måste man ju vara fullständigt döv. Moderaterna har tydligen väldigt svårt att förstå och ta till sig vad människor utanför de egna departementsrummen säger. Här är lärarkårens erfarenheter helt entydiga, forskningen likaså. Små barn förstår inte omdömen i form av betyg eller betygsliknande skriftliga omdömen. De tror att det handlar om ett omdöme om dem som personer och inte deras kunskaper. På det viset drabbar betygen många barn som kanske inte får de högsta betygen. Det drabbar dem så att det hämmar hela deras fortsatta skolgång och utveckling. Det här vet lärarkåren, men Beatrice Ask tycks oförmögen att ta till sig det. Det beklagar jag. Jag tror att det här hör samman med det som Per Unckel sade på moderatstämman om hur det skall gå till när man skall förändra: Man skall förändra med en sjusärdeles kraft och med hög fart, så att inte systemet hinner ifatt, därför att när systemet kommer, fastnar du alltid i det. Det här icke-lyssnandet, överrumplingen, har Moderaterna satt i system. Ledningen för Utbildningsdepartementet visar i dag många prov på att det är så. Det här är ett odemokratiskt sätt att förhålla sig till förändring, och det är något som vi tycker är mycket mycket upprörande.
Herr talman! Läroplanspropositionen behandlar inte frågan om skolans ekonomi, och jag tänker inte beröra nedskärningarna i det sammanhanget. Jag vidhåller att det råder stor uppslutning kring huvuddragen i propositionen. Jag berörde i mitt inledningsanförande ett antal sådana frågor. Sedan finns ett antal frågor där det finns olika synpunkter bland olika partier och hos olika remissinstanser. Det är inget märkligt. Men om man ser till helheten får man väl ändå påstå att det råder en ganska bred samstämmighet om att mycket i propositionen är bra. Socialdemokraterna liksom Lena Hjelm-Wallén i detta inlägg koncentrerar sig på att kritisera formerna för hur vi har arbetat fram de här förslagen. Jag vill gärna erinra om att den första kommittén tillsattes redan 1991 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Redan 1990 tillsattes den första gruppen som arbetade med betygsfrågan. Sedan gav en ny borgerlig regering nya direktiv, och sammansättningen blev delvis ny. Vi har haft en bred remissomgång. I enlighet med utbildningsutskottets önskemål har det funnits en arbetsgrupp med representanter från partierna. I somras lade vi fram vår proposition, riksdagens ledamöter hade möjlighet att ta intryck av den innan de väckte motioner i höst, och hösten har ägnats åt beredning av ärendet i detta hus. Det är möjligt att detta inte är tillräckligt, det är möjligt att det är så, men jag beklagar ändå att Socialdemokraterna konsekvent ägnar sig åt att kritisera oss för att de inte får vara med och att de inte hinner med. Jag vet att det här är ett omfattande material, men det vore ju mycket bättre om vi koncentrerade oss på frågorna. Jag kan inte tolka den här inställningen som någonting annat än att Socialdemokraterna saknar uppfattningar i de viktiga sakfrågorna. Det är också viktigt att arbeta för att åstadkomma samförstånd. Det är möjligt att jag är en dålig lyssnare, men jag försöker i alla fall arbeta med saken -- det kanske andra också borde göra. Ambitionen att bli överens kan emellertid inte i varje läge vara viktigare än sakfrågorna. Jag tror att det för de flesta av oss är omöjligt att som Socialdemokraterna säga att man absolut inte kan tillåta att föräldrar och skolor kommer överens om att man vill ge en skriftlig information om elevernas studieutveckling. Vi har en större tilltro till föräldrars och lärares förmåga att fatta sådana beslut än vad Socialdemokraterna uppenbarligen har, och då är det svårt att komma överens. Det finns också andra liknande exempel. Det jag beklagar är att Socialdemokraterna icke med ett ord tar upp frågan om hur vi skall höja kunskapsnivån och stärka kompetensen i det här samhället. Det är ju avgörande för Sveriges framtid att vi klarar det, och det är det som det här arbetet måste handla om.
Herr talman! På slutet tog Beatrice Ask upp det reflexmässiga, att man måste säga något om att Socialdemokraterna är emot kunskap. Det kom hon på på slutet. Gratulerar! Hela vår diskussion i utbildningsutskottet har ju handlat om just hur vi skall stärka barns och ungdomars möjligheter att ännu mer aktivt, ännu bättre inhämta kunskap, i perspektiv av ett livslångt lärande. Det är inte så att vi saknar uppfattningar i den frågan. Om Beatrice Ask arbetar på att lyssna bättre, tror jag hon har en hel del att göra. Det går också bra att läsa in våra uppfattningar i våra ganska många dokument. Vi går ibland i våra uppfattningar mycket längre än vad som är möjligt för att man skall kunna hitta en kompromiss. Men vi är ändå trygga i våra uppfattningar. Jag själv vill t.ex. helst ha en betygsfri skola, men jag driver inte den frågan, eftersom jag vet att det just nu är bättre för skolan med ett beslut, en kompromiss i frågan, som kan stå sig långsiktigt. Som parti har vi också den inställningen. Att på så sätt kunna ge och ta för att vi skall få för skolan långsiktigt bra beslut, tycker jag att vi alla borde vara besjälade av. Jag var med förra gången, när Lgr 80 arbetades fram, både i processen innan och när beslutet fattades i riksdagen 1979. Då kände sig flertalet av riksdagens partier delaktiga i beslutet.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 I dag bjuder Moderaterna upp till konfrontation och nyttjar sin maktposition till det yttersta. Jag beklagar det, för det är främst eleverna och lärarna -- skolan -- som drabbas av det.
Herr talman! Jag vill erinra om att regeringen bygger på ett samarbete mellan fyra partier, inte endast på moderat inflytande. I sitt inledningsanförande sade Lena Hjelm-Wallén inte ett ord om vikten av att fler elever lär sig mera, att kompetensen och kvaliteten på de resultat vi når i skolan måste bli bättre. Det beklagar jag, och det var därför jag tog upp det. Det var ingenting som jag kom på i ett senare skede. Jag tror säkert att diskussionen i utbildningsutskottet har handlat mycket om hur man skall stärka möjligheterna att ge barn och ungdomar kunskap. Efter att ha läst utskottsprotokollet konstaterar jag att Socialdemokraterna har dragit slutsatsen att det bästa sättet att ge eleverna ökade kunskaper är att se till att deras inflytande och deras möjlighet att påverka sina studier minskar. Varje gång Socialdemokraterna har sagt ja till någon intressegrupp eller någon som har krävt mer tid, är det elevernas eget fria val som har fått stryka på foten. Det är en markant skillnad mellan utskottets förslag och den socialdemokratiska reservationen i detta fall. För regeringen, och uppenbarligen för utskottets majoritet, har det varit väsentligt att se till att eleverna på ett tidigare stadium får tid då de kan välja själva att fördjupa eller bredda sina kunskaper i något eller några av de ämnen som skolan ger utrymme för. Men eleverna har inte särskilt många som för deras talan. Det måste vi andra göra, trots att det för varje ämne och varje annan etablerad intressegrupp finns de som talar mycket högt. Jag beklagar att Socialdemokraterna i detta fall inte har kunnat stå emot den kören. Det är eleverna som har förlorat. Detta är en väsentlig punkt där jag menar att utskottets förslag är ett klart steg framåt för att ge skolan bättre förutsättningar för ett kvalitetslyft.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Utgångspunkten är avslutningen på statsrådets anförande. Hon slår där fast den oförändrade ambitionen att skapa Europas bästa skola. Det är en målsättning som vi förvisso är överens om i alla delar. Vad som bekymrar mig är att vi har mycket tuffa konkurrentländer. De har inte minskat sina ambitioner. Frågan är då hur vi skall göra. Måste det till mer pengar? Jag tror att vi är överens om att det inte är det som är problemet. Det har förvisso kommit ett antal förslag, som vi har fattat beslut om i riksdagen, som är steg på vägen mot detta mål. I den proposition som vi behandlar i dag slår statsrådet fast att Sverige i förhållande till många jämförbara länder har ett kort skolår, med korta skoldagar och relativt litet hemarbete. Det bekymrar mig, och det tog jag upp i mitt huvudanförande. Jag skulle vilja räkna in statsrådet i de modigas skara, de som vågar ta upp en diskussion kring just skolåret, dess längd osv. Därför är min fråga: Hur ser statsrådet på att förlänga skolåret och därmed skapa möjligheter att få betydligt mer kunskaper och kvalitet i utbildningssystemet?
Herr talman! Jag vill erinra om att det finns en utredning som diskuterar bl.a. grundskolans längd. Min grundinställning är att först när jag är övertygad om att vi använder den tid som står till skolans förfogande i dag på ett mycket effektivt sätt är jag beredd att diskutera förlängningar. Jag konstaterar också att läxläsningen för svenska skolbarn har ökat dramatiskt under de senaste åren. Det tycker jag är positivt. Jag tror att det är väsentligt. Det innebär att man hinner med mera. Det innebär också en annan studieteknik som är väsentlig för att nå resultat. Det ger föräldrar bättre möjligheter att samverka med skolan om elevernas studiearbete. När det gäller de tuffa konkurrentländerna och kraven vill jag säga att det i de förändringar som nu föreslås, både vad gäller grundskola och gymnasieskola, finns mycket som bidrar. Jag vill i detta sammanhang gärna nämna kursplanerna, med de tydliga kraven på vilka resultat man skall sträva efter och vad man minst skall uppnå. Jag vill också framhålla det faktum att vi föreslår att man skall ha godkänt i minst svenska, engelska och matematik för att gå vidare till studieförberedande program på gymnasiet. Det är en tydlig signal om att vi måste åstadkomma bättre resultat. Den kommer att vara viktig för eleverna och för alla dem som arbetar i skolan. Låt oss som sagt bli tillräckligt effektiva innan vi diskuterar en förlängning. Till hösten kommer en bra utredning som skall se över bl.a. dessa frågor. Då kanske vi får ett bättre underlag. Det handlar om kostnader och en hel del annat innan man tar ställning till en sådan fråga.

Herr talman! Under tiden som vi har arbetat med läroplanen har det kommit många synpunkter och önskemål. Elever, föräldrar, lärare och andra har hört av sig och talat om hur de vill se den nya läroplanen, och det är välkommet. Genom att lyssna på många har vi ökat våra kunskaper. Alla synpunkter har inte sammanfallit, men ett önskemål har kommit från nästan alla. Det lyder: Försök komma överens i de grundläggande frågorna. Utsätt inte skolan för den osäkerhet som en mycket splittrad riksdag innebär. Jag tycker inte att vi har lyckats så bra som jag hoppades under utskottsarbetet. Trots det vill jag börja med att kort nämna några viktiga frågor där vi är eniga. Det är bra att läroplanen ger utrymme för ett stort lokalt inflytande över hur undervisningen läggs upp. Det är bra att stadieindelningen upphör och att språkprogrammet lyfts fram. Vi är också mycket glada över att propositionen lyfter fram och tydliggör skolans ansvar för att ta itu med våld och mobbning. På samma sätt poängteras skolans ansvar för jämställdhet mellan pojkar och flickor. Under utskottsbehandlingen har vi dessutom kunnat enas om många viktiga förbättringar, på förslag från oss socialdemokrater och andra som har motionerat. På vårt förslag föreslår utskottet att läroplanen skall beskriva miljöfrågorna som ett eget kunskapsområde som visserligen har sin hemvist i flera av timplanens ämnen men som är så viktigt att det bör få en särskild behandling. Det innebär att riksdagen skärper kraven på skolan när det gäller miljöundervisningen, och det är en betydligt offensivare hållning än den som regeringen gav uttryck för i sitt förslag. På samma sätt har utskottet enats om att skärpa kraven på skolans ansvar för undervisning om internationella frågor. Propositionen har med rätta kritiserats för att ha en mycket begränsad syn på världen. Norden och Europa är viktiga för oss, men goda kunskaper om detta kompenserar inte dåliga kunskaper om den övriga världen, om förhållandena i tredje världen, om fredsarbete, om förståelse för andras sätt att leva och tro, om vårt gemensamma ansvar för jordens miljö m.m. Utskottet har gjort ett bra jobb och förtydligat skolans ansvar på detta område. Vi har också flyttat fram positionerna när det gäller demokratiseringen av skolan. Utskottet begär, bl.a. på socialdemokratiskt initiativ, att regeringen gör en ordentlig kartläggning av olika former för inflytande för såväl elever som föräldrar och återkommer till riksdagen med förslag som stärker deras ställning. Utskottet betonar också att läroplanen skall innehålla tydliga skrivningar om skolans ansvar för att tillgodose de elever som har särskilt behov av stöd innan resurserna används för annat. Detta är grunden för skolans möjlighet att ge en likvärdig utbildning. Bl.a. den utfrågning utskottet hade i höstas visade tydligt att många barn med behov av extra stöd och hjälp inte får det. Därför är den skärpta skrivningen nödvändig, och det är bra att vi är ense om den. För oss socialdemokrater framstår det som näst intill omöjligt att kombinera detta ansvar för en rättvis fördelning av skolans resurser med ett skolpengssystem där en mycket stor del av resurserna fördelas per capita och inte efter behov. Herr talman! Det som glädjande nog har varit lättast att komma överens om i utskottet är att tydliggöra och stärka skolans ansvar för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Det som litet torrt på riksdagssvenska heter att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om åtgärder för att motverka rasism och främlingsfientlighet, betyder i själva verket att vi känner stark oro för en odemokratisk utveckling; en oro för ett samhälle som präglas av intolerans, rädsla och uppdelning i de och vi. Det innehåller också en stark avsky för mycket av det som händer i dag. Varje gång en liten kille eller tjej blir kallad för svartskalle, eller hotas med stryk bara för sin hudfärgs eller sitt språks skull är det ett övergrepp, inte bara på den killen eller tjejen utan på hela vårt öppna, demokratiska och humanistiska samhälle. Vi skall inte ett ögonblick tro att skolan ensam kan svara för kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Det måste vara varje människas uppgift att alltid och överallt verka för ett öppet och solidariskt samhälle byggt på gemenskap och tillit. Men skolan skall ta sitt ansvar, och det är bra att vi nu får det tydligt uttryckt i läroplanen. Så här långt har vi kunnat enas i utskottet. Men det finns en rad punkter där vi inte är överens. Jag vill kommentera några av dem. I reservation nr 4 upprepar vi vårt förslag om att skolan och barnomsorgen borde få ett gemensamt måldokument. Samarbetet mellan dessa verksamheter blir allt tätare och det skulle ytterligare underlättas om verksamheterna fick en gemensam utgångspunkt. I reservation nr 5 pekar vi på det faktum att det, trots att regeringen berömmer sig av att ha gjort en mycket tydlig ansvarsfördelning i sitt läroplansförslag, finns brister på många ställen. Man skriver att skolan har ansvaret och att skolan skall besluta. Det är, menar vi, nödvändigt att i olika avseenden klargöra vem skolan är. Är det den lokala nämnden som inför kommunfullmäktige ansvarar för skolans verksamhet? Är det skolledningen? Är det kanske läraren tillsammans med eleverna? Det syns som om regeringen oftast har menat att det är rektor. Vi menar att det slutliga ansvaret för frågor som har med resurser och inriktning att göra måste underställas den politiskt ansvariga nämnden. Det är den som skall fördela resurser och inför sina väljare ta ansvar för att kvalitetskraven uppfylls. I propositionen betonas på flera ställen att läroplanen inte skall ge några anvisningar om skolans arbetssätt. Vi har svårt att förstå tanken bakom detta. Det är ju inte bara stoffet som innehåller kunskaper, utan också det sätt man arbetar på. Den som skall lära sig demokrati och ansvar måste få arbeta demokratiskt och ta ansvar. Den som skall lära sig att utforska världen måste få lära sig att arbeta aktivt och söka sina kunskaper. Vi anser därför att läroplanen klart och tydligt skall ange att skolans arbetssätt är en väsentlig del av kunskapandet och att undervisningen skall utgå från elevernas egna erfarenheter och frågor. Ett elevaktivt och undersökande arbetssätt gör det lättare att förstå och sätta in kunskaper i sitt sammanhang. Ett demokratiskt arbetssätt ger inte bara kunskaper för vuxenlivet utan stärker också elevernas ställning under skoltiden. Självklart ankommer det på elever och personal att själva utforma undervisningen efter dessa mål. Tydliga skrivningar i läroplanen i detta avseende kolliderar inte på något sätt med principen om målstyrning. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 6. Så några ord om hur vi ser på skolans ämnen. Vi instämmer i stora delar av regeringens förslag till ämnesindelning, men på några punkter vill vi göra ändringar. Vi anser att det är fel att splittra undervisningen inom de samhälls och naturorienterande ämnena på det sätt som regeringen föreslår. Om man skall kunna utgå från elevernas egna erfarenheter och frågor bör ämnena tvärtom läsas ämnesövergripande. Det finns stöd för detta bl.a. i Skolverkets utvärdering -- speciellt av de naturorienterande ämnena. Därför bör det, som läroplanskommittén också föreslog, utarbetas kursplaner i ämnena samhälllsära och naturlära för de tidigare årskurserna, medan nuvarande indelning i ämnesblock kan behållas i de högre årskurserna. Det rör sig om grundläggande utbildning, och vi menar att den akademiska fakultetsindelningen inte passar de små barnens sätt att lära sig. Med den ämnessplittring som regeringens förslag till kursplaner och betygssystem leder till riskerar man att öka de problem som Skolverket pekade på, nämligen att många elever inte förstår det de lär sig. Kunskaper som man inte förstår och inte kan sätta in i sitt sammanhang, har man föga nytta av. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 7. Vi vill att barn och ungdomskunskap skall ingå i det samhällsorienterande blockets kursplan som ett självständigt ämne. Det är viktigt för eleverna att de i övergången mellan barndom och ungdom får kunskaper om sig själva och sin utveckling, om vad som händer i relationerna till föräldrar, kamrater och -- inte minst -- det motsatta könet. I reservation nr 9 kräver vi att svenska som andra språk skall få en egen kursplan. Ämnet har sin egen metodik som inte kan jämföras med det vanliga svenskämnets. En egen kursplan bidrar utan tvekan till ett aktivt utvecklingsarbete av ett ämne som är relativt nytt. Så till timplanen som, vid sidan av betygssystemet, har vållat mest debatt. Det visar, tror jag, vilken vikt många lägger vid timplanen som styrmedel. Därför är det viktigt att riksdagen gör rätt bedömningar. Jag anser inte att utskottsmajoriteten gör det i alla avseenden. Regeringens förslag till timplan ger en mer teoretisk och snuttifierad undervisning. Vi tror inte att det gagnar vare sig kunskapsinhämtandet eller elevernas personliga utveckling. Båda delarna kräver en varierad skoldag. Vi vill, jämfört med utskottsmajoritetens förslag, öka utrymmet för slöjd samt idrott och hälsa. Vi vill, och det har utskottsmajoriteten gått med på, att ämnena bild, musik, idrott och hälsa, hemkunskap och slöjd, skall ha egna timtal. Det finns inget som motiverar regeringens förslag om en gemensam timpott. Det finns mycket som talar för ytterligare tid för slöjdämnet. Det ger viktiga kunskaper som vi behöver ha med oss i vuxenlivet. Idrottsämnet är det andra ämne där utskottsmajoriteten gör kraftiga minskningar. Det är obegripligt med tanke på den enorma debatt som varit om just behovet av fysisk aktivitet. Stefan Kihlberg beklagade för en stund sedan att timantalet minskar. Det är lätt avhjälpt: Stöd vår reservation så har vi några timmar till. Det är viktigt att varje människa tidigt får lära sig att sköta sin kropp. Alla -- och i synnerhet barn -- har behov av att regelbundet röra på sig. En stillasittande arbetsdag blir inte bara en tråkig dag utan också en dag när många riskerar att få svårt att koncentrera sig. Vår hjärna är skapad för att växelvis arbeta teoretiskt och praktiskt, och vår kropp är skapad för att röra på sig. Det måste vi ta hänsyn till när vi komponerar vår skola. Jag yrkar bifall till reservationerna 20 och 22. Vi vill också garantera eleverna tid för prao. Kontakter med arbetslivet och det vuxna livets villkor är viktiga för tonåringar. Vi är rädda för att den modell regeringen valt -- att prao-utrymmet skall tas från de övriga ämnena -- kommer att leda till att många elever inte får någon prao. Och om det blir någon prao blir det på bekostnad av soämnena, främst samhällskunskapen. Det ser vi allvarligt på, speciellt som regeringen anser att också barn och ungdomskunskapen skall läggas in på samma sätt i övriga ämnen, och att det är just i de tidiga tonåren den bör komma. Vi vill garantera 100 timmars prao. Det medför, om regeringen menar allvar med sin skrivning, att de övriga ämnena inom so-blocket får motsvarande ökat utrymme. Vi vill, som jag redan sagt, dessutom föra dit barn och ungdomskunskapen och ytterligare 15 timmar. Jag yrkar bifall till reservationerna 23 och Att, som majoriteten föreslår, öka so-blockets tid på bekostnad av no-blocket är, milt uttryckt, obegripligt. Massor av människor funderar nu på hur vi skall kunna öka ungdomars intresse för de naturorienterande ämnena. Den signal som utskottet sänder iväg med det här beslutet kan få betydligt större konsekvenser än de 40 timmar det formellt rör sig om. Vårt förslag innebär att vi minskar tiden för elevens eget val. Det blir trots detta ett ganska rejält utrymme kvar för de egna valen under de senare årskurserna. Något stort utrymme för val i de lägre årskurserna torde det inte finnas något större behov av. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 18. Till sist några ord om skolans ansvar för studie och yrkesorienteringen. Den är av mycket stor betydelse, och det är viktigt att den bedrivs av kompetent och välutbildad personal. Regeringens förslag är alltför otydligt. Om det skall fungera som styrmedel för att garantera eleverna bra syoverksamhet bör läroplanen få en tydligare utformning. Herr talman! Jag har avstått från att yrka bifall till alla de reservationer jag har berört. Det betyder inte att vi inte står för dem. Det är bara ett sätt att försöka bidra till att vi kan hålla tidsramarna. Om jag nu har dragit över någon minut kanske det kompenseras av att vi inte behöver votera på varje reservation. Tack!

Herr talman! Jag vill göra ett par kommentarer till de reservationer som Eva Johansson yrkade bifall till, även om man inte hinner med mycket på så få minuter. En reservation gäller gemensamt måldokument för förskola och skola. Det är en klassisk kommunal fråga. I kommunerna har man greppet över samarbetsformerna och integrationen mellan förskola och skola i olika modeller. I avvaktan på utredningen om längre grundskola och tidigare skolstart har vi sagt att vi vill vänta med att centralt ta ställning i frågan. En annan reservation gäller det kommunalpolitiska ansvaret och rektors ansvar. Det framgår tydligt av de lagar och de delar av den läroplan som vi har presenterat hur ansvaret skall fördelas. Dessutom kommer det i förordningstexten i övrigt att klargöras hur ansvaret skall vara fördelat mellan rektor, den politiska nämnden, skolenhet och lärare. I flera av de beslut som vi skall fatta har ansvaret redan fördelats på olika nivåer. Jag kan t.ex. nämna det som tidigare har varit uppe till diskussion, dvs. föräldrarnas möjligheter att tillsammans med lärare avgöra hur informationen skall se ut. Vad gäller arbetssätt och arbetsformer i skolan finns detta uttryckt dels i värdegrund, dels i kursplaner i olika ämnen. Det beskriver det som jag var inne på i mitt huvudanförande, nämligen regeringens och oppositionens olika synsätt i fråga om vad som finns med i det egentliga läroplansdokumentet. Jag kan i och för sig ha förståelse för kravet på kursplaner i samhällslära och naturlära. Men det finns i dag en kader av lågstadielärare och mellanstadielärare samt en ny, framväxande kader av lärare i årskurs 1--7, för vilka det är naturligt att undervisa på ett ämnesövergripande sätt och att integrera ämnen. Jag ser lärarna som en garant för att utbildningen kommer att ske just i de former som Socialdemokraterna efterlyser i reservation 7. Reservation 8 handlar om barn och ungdomskunskap, som vi har diskuterat tidigare. I fråga om kommentarerna till timplanerna över huvud taget måste det finnas med i betänkandet att skolan har en möjlighet att jämka och att eleven kan använda en stor del av det totala timantalet för eget fritt val. Det måste finnas med när man diskuterar den typ av timplan som vi har konstruerat.
Herr talman! Christer Lindblom säger, som så många andra, att skolan har möjligheter att jämka och att eleven kan göra sina egna val. Visst är det på det sättet. Men om ni nu inte känner riktigt att ni vill ta ansvar för den produkt som är framtagen, varför gör ni det då? Varför hänvisar ni varje gång till att man kan ändra det här där ute? Ni säger att ni har god förståelse för alla de synpunkter som har kommit fram. Den här timplanen gör ju att många elever får för dåliga kunskaper i flera ämnen. Det som är fastlagt som det minsta gemensamma är faktiskt inte det minsta, utan det finns ett stort jämkningsutrymme. Ni vill dessutom koncentrera detta till de praktiskestetiska ämnena och NO--SO-ämnena. Det skall inte vara möjligt att ta timmar från något annat ämne för jämkning. Om man vill använda hela jämkningsutrymmet innebär det mycket kraftiga ingrepp i de praktisk-estetiska ämnena och i NO-- SO-ämnena. Jag är rädd för att man då inte kommer att hinna med de här kursplanerna. Får jag sedan gå över till NO och SO-ämnenas uppläggning. Christer Lindblom säger att han litar på att de nya lärarna, dvs. i årskurs 1--7 och 4--9, skall klara det här. Men varför skall en läroplan införas som inte hänger med den nya, moderna lärarutbildningen, som uttrycker någonting annat än det som de nya lärarna utbildas för? När de nya lärarna kommer ut och förhoppningsvis läser det här dokumentet -- hur många sidor det än blir -- vet de inte vad som menas. De har fått utbildning för en sak, och de förväntas undervisa på ett helt annat sätt. De kommer att ha mycket svårt att förstå det. Om man vill att undervisningen skall fungera på det sätt som de har utbildat sig för skall man skriva det i läroplan och i timplan. Då kommer det att bli mycket enklare för dem. Christer Lindblom nämnde det gemensamma måldokumentet och sade att det kan komma i samband med att vi beslutar om tidigare skolstart. Ja, det är bra. Jag tycker i och för sig -- vi har framfört den uppfattningen -- att det hade varit naturligt att klara den frågan i samband med beslutet om en läroplan. Såvitt jag kan förstå kommer förslaget inom kort, och det känns litet märkligt att fatta beslut om en läroplan för nio år och veta att det alldeles strax kommer ett förslag om att lägga på ytterligare ett år -- och då skall jobbet börja om. Christer Lindblom kanske kan utveckla hur det är tänkt.
Herr talman! Det är många frågor att svara på. Jag tar fasta på det som Eva Johansson sade, dvs. att vi måste ta ansvar för den läroplan och den timplan som vi presenterar och inte lämpa över ansvaret på de lokala skolorna. Det är ju vår centrala idé, att vi tar hänsyn till att det i dag finns en målstyrning. Ansvaret för hur arbetet skall bedrivas ligger alltså dels på kommunen som huvudman, dels på de professionella. Det är därför vi vill ge dem möjligheter att inom de ramar som vi sätter upp utforma och fördela både tid och resurser. Eva Johansson talade om ''ingreppen'' när man tar timmar från olika ämnen. Detta måste hela tiden balanseras mot de mycket distinkta målen i varje kursplan. Man kan inte med berått mod på kommunal nivå eller på skolenhetsnivå göra ingrepp i ämnen i den omfattningen att målen inte uppfylls, som ju är mycket tydligt angivna för både årskurs 5 och årskurs 9. Våra skilda synsätt speglar mycket av vad vi tror pedagogerna, de professionella, om och hur man ute på skolorna på grundval av timplanedokumentet skulle kunna föra mycket kreativa diskussioner om hur man bäst skapar den undervisning som skall vara ämnesövergripande, i temaform och annat. Vi får på intet sätt i vår skrivning signalera att vi vill ha en ämnesuppdelning från årskurs 1 i grundskolan, utan vi bara fördelar timmarna. Sedan skall man i en kreativ och professionell diskussion ute på fältet bestämma hur detta skall användas. När det gäller det gemensamma måldokumentet är det naturligtvis väldigt bra att man har samma synsätt. Men det gemensamma måldokumentet för längre än så. I dag rapporterar Skolverket om bekymmer med att barn finns i skolverksamheten utan att man egentligen vet om de har börjat skolan eller inte. Det är ganska väsentligt, eftersom vi har en lagstiftning, dels i form av sociallagen, som skyddar barnet på ett visst sätt, dels i form av skollagen, som ger barnet rättigheter och vissa skyldigheter. Därför får vi avvakta tills vi vet vad utredningen kommer fram till i sitt slutbetänkande.
Herr talman! Christer Lindblom säger att man inte på något sätt skall ge signaler om att undervisningen skall vara splittrad i NO och SO ämnena. Men just dessa signaler har gått ut i stor omfattning. Både timplanen och betygssystemet är ingenting annat än signaler om att undervisningen skall delas upp i mer fakultetsanknutna ämnen som faktiskt inte hänger ihop med små barns vardag. Om Christer Lindblom inte vill sända ut sådana signaler är det bäst att han mycket snabbt orienterar om sig i den här frågan och att han ser till att samla ihop folkpartisterna så att de yrkar bifall till vår reservation i det avseendet. Då undviker han att sända ut dessa signaler. Jag skall nu gå över till frågan om ansvaret för läroplanen och frågan om vad målstyrningen innebär. Det finns ingen anledning att tvivla på att dessa kursplaner tydligt skall ange vad skolan skall göra. Jag undrar om det kommer att vara möjligt för skolorna och eleverna att gå ifrån något slags informell normaltimplan och ändå kunna uppnå dessa mål. Kommer kursplanerna att vara anpassade till någon normaltimplan? Skall man jämka i förhållande till kursplanerna? Det är viktigt att ta reda på detta. Annars kan talet om jämkningsutrymmet och skolornas och den enskilde elevens frihet att göra egna val bli ett spel för gallerierna. Det är i så fall inget bra argument för att ha en mycket lös tim och läroplan. Tala om vad ni är ute efter! Jag skall ta idrottsämnet som exempel. Det har diskuterats mycket. Vad är, enligt Christer Lindblom, normal tid för att uppnå målen med kursplanen -- det är ännu inte klart vilka målen är -- och för att ge eleverna den idrott och hälsa som de behöver? Det är viktigt att få reda på detta. Nu skjuter man ju ansvaret framför sig för dessa ämnen och för hur kurs och timplaner skall konstrueras.

Herr talman! Eva Johansson noterade att jag i mitt huvudanförande uttryckte min oro när det gäller ämnet idrott och hälsa. Hon tyckte att mitt problem skulle kunna lösas genom att jag skulle stödja Dess värre löser inte det problemet, Eva Johansson. Reservationen innebär en radikal minskning av elevernas frihet att själva påverka skolsituationen. Det vill jag definitivt inte medverka till. Min oro kvarstår. Eva Johansson ger uttryck för en falskhet när hon låtsas bry sig om elevernas fysiska hälsa och ämnet idrott och hälsa. Det finns ett annat förslag. Det är jag själv pappa till. Det innebär att ämnet skall stoppas in varje dag. Vi är överens om att ämnet är mycket viktigt, men Ny demokrati vill också visa det i handling. Vårt förslag ger avsevärt mer än de 500 timmar som I vanlig ordning, skulle jag vilja tillstå, var socialdemokarterna naturligtvis fullständigt ointresserade av att diskutera problemet. Man sade inte ett ord i utskottet eller i något annat sammanhang. Det kan jag inte tolka på mer än ett sätt. Socialdemokraterna är fullständigt ointresserade av att hitta en bra lösning på problemet, om inte lösningen är lika med ett socialdemokratiskt förslag.
Herr talman! Även om Stefan Kihlberg inte får alla sina önskemål uppfyllda genom att bifalla vår reservation skulle han komma en bra bit på vägen. Ytterligare 40 timmar idrott är inte fy skam. Vi har dessutom i vår reservation, som jag anbefaller till läsning, skrivit att det ankommer på lärare och annan personal som planerar skoldagen att göra det på ett sådant sätt att elevernas rörelsebehov beaktas. Det finns nog en hel del gemensamma tankegångar om vikten av fysisk aktivitet, Stefan Kihlberg. Uttalandet om att jag bara skulle låtsas ha något intresse för ämnet idrott och hälsa får Stefan Kihlberg själv stå för. Jag vet vilket intresse jag har. Jag ägnar en mycket stor del av mitt liv just åt att intressera unga människor för fysisk aktivitet på deras egna villkor utan den hets och kommerisalism som många ungdomar i dag upplever finns inom tävlingsidrotten. Man kan faktiskt vara fysiskt aktiv på andra villkor. Som sagt: Stefan Kihlberg skulle komma en god bit på väg om han läste vår reservation och funderade en vända till på vilken knapp han så småningom skall trycka på.
Herr talman! Jag har läst reservationen mer än en gång, Eva Johansson. Jag tillstår att jag allvarligt har övervägt att stödja den. Jag konstaterade dock att ämnet idrott och hälsa visserligen skulle utökas med 40 timmar, men det skulle också innebära en minskning av elevernas egna val med 200 timmar. Det är ju en del av hela s-förslaget. Det går inte bara att utöka ämnet idrott och hälsa. Det handlar om en helhet. T.o.m. jag känner ansvar för att det skall vara en bra helhet. Därför kan jag inte stödja detta förslag. Det viktiga i sammanhanget är att förslaget innebär en minskning med 200 timmar av elevernas egna val. Jag betvivlar faktiskt att Eva Johansson har allvarliga ambitioner när det gäller idrott och hälsa. Det finns ju ett förslag som hon inte ens är beredd att diskutera. Det finns modeller i andra länder som innebär att man har idrott och hälsa varje dag. Där har man inte den svenska modellen som innebär att elever kommer inspringande till nästa lektion eftersvettiga eller stinkande beroende på att de inte hann duscha. Den svenska modellen innebär också att elever hoppar över idrott och hälsa just för att det ämnet ligger inklämt på ett 45-minuterspass mellan två teorilektioner. Att låta det vara så här är inte att bry sig om elevernas fysiska hälsa. Det är bara att pliktskyldigast göra det man måste enligt en viss tim eller läroplan. Man kan däremot utveckla ämnet, precis i linje med det vi har föreslagit i vår motion. Om man inte ens är beredd att diskutera det förslaget tror jag inte att man blir tagen på allvar när man säger att man verkligen vill elevernas väl.
Herr talman! Jag tycker att vi skall överlåta åt lärare och elever att komma överens om hur modellen skall utformas i det praktiska skolarbetet. Det skall riksdagen inte besluta om. Vi skall se till att ett visst utrymme garanteras för lärare och elever att faktiskt ägna sig åt ämnet idrott och hälsa. Stefan Kihlberg måste bestämma sig för vilket ben han skall stå på. Är elevernas hälsa och behov av fysiska aktiviteter det viktigaste? Eller är det viktigare att också de små barnen i de lägsta årskurserna i skolan skall ha stort utrymme för att göra egna val? Vi måste vara överens om att det handlar om barn i en ålder då de flesta faktiskt saknar förutsättningar för att göra dessa val. Andra gör valen för dem. Det är bara att bestämma sig för vad som är viktigast.

Herr talman! Givetvis är det också för mig angeläget att rikta ett varmt tack till samtliga på utbildningsutskottets kansli för det utomordentliga arbetet i samband med läroplansförslagen. Jag har redan tidigare uttalat ett tack vid ett utskottssammanträde. Jag gör det mer än gärna också här. Herr talman! Det ankommer på mig att föra utskottets talan i betygsfrågan. Innan jag gör detta vill jag ge några kommentarer rörande läroplansarbetet som helhet. De beslut som riksdagen i dag fattar kommer att vara av stor betydelse för vårt skolväsende och för skolarbetet under år framöver. Med dagens beslut skapas goda förutsättningar för att ytterligare utveckla vår svenska skola till Europas bästa, vilket är en ambitiös och nog så viktig och vällovlig målsättning. Med tillfredsställelse kan jag konstatera att det i utbildningsutskottet varit möjligt att i betydande omfattning uppnå samstämmighet bakom utformningen av läroplanen. I det sammanhanget vill jag gärna uttala den uppskattning jag känner av den öppenhet och strävan till samförstånd som präglat mycket av arbetet i utskottet. På en rad områden har vi skrivit oss samman för att ytterligare understryka och markera vad vi ansett vara väsentligt. Detta gäller t.ex. det internationella perspektivet, miljöfrågorna och skolans ansvar att med kraft motverka främlingsfientlighet och rasism, där vi gör tillkännagivanden. Det gäller också skolans åtgärder för elever med särskilda behov och ett klart positivt uttalande beträffande skolans kulturmål. Visst finns det ett antal reservationer fogade till betänkandet, men det stora flertalet av dem är antingen närmast en upprepning av vad som redan står i propositionen eller rena följdreservationer rörande precisering av timmar på det praktiskt-estetiska området. De reservationer som däremot verkligen anger en helt annan färdriktning än den som markeras i regeringens proposition är av ett begränsat antal. De lyser snarare med sin frånvaro. Dock framgår klart att Socialdemokraterna, till skillnad från regeringspartierna, vill att läroplanen skall vara styrande för såväl undervisningens uppläggning och organisation som skolans arbetsformer. De markerar därmed en bristande tilltro till skolpersonalens förmåga och kunnighet när det gäller att välja och utveckla arbetssätt och arbetsmetoder. Därmed har de också missat väsentligheter när det gäller intentionerna bakom och strävan till förnyelse och positiv kunskapsutveckling genom en ny och bättre läroplan och nya kursplaner. Tyvärr visar Socialdemokraterna här en konservativ blockering, som föga gagnar skolans utvecklingsarbete. I närmast alla avseenden och i allt väsentligt har alltså utskottet ställt sig bakom förslagen i regeringens proposition om en ny läroplan för grundskolan för vars utformning skolministern bär huvudansvaret. Herr talman! I viktiga avseenden anser jag att vi har misslyckats med att nå breda samförståndslösningar i utskottsarbetet, trots att vi verkligen gjorde betydande ansträngningar för att uppnå detta. Det gäller dels frågan om skolans värdegrund, dels betygsfrågan. I båda fallen hade det varit av betydande och bestående värde att manifestera enighet. Marianne Jönsson kommer senare att föra utskottets talan i frågan om skolans värdegrund. För egen del nöjer jag mig därför med att markera att jag anser att ett tungt ansvar åvilar dem som i slutskedet spräckte den gemensamma skrivningen, där vi uttalade att kristendomen har en särställning för att kunna ge grunden till förståelse för svensk och västerländsk kultur och samhällsutveckling. Vi markerade särskilt att kristen etik utgör en del av det nationella kulturarvet. Sammanfattningsvis anförde vi att det av läroplanstexten bör framgå tydligt att formuleringen om skolans värdegrund såsom förankrad i kristen etik och västerländsk humanism inte skall tolkas som att skolan skall överge sin tidigare hållning i livsåskådningsfrågor. Vi var överens om att ge regeringen till känna att skolan också i fortsättningen skall vara ickekonfessionell. Kan det verkligen råda någon tvekan om innebörden av detta, herr talman? Och likväl framtvingades en splittring av enigheten. Detta är beklagligt. Så till betygsfrågan. Frågan gäller i grunden skolans information till föräldrarna angående elevernas ställning kunskapsmässigt och socialt. Detta förutsätter ett nära och förtroendefullt samarbete mellan hem och skola med ömsesidigt utbyte rörande kunskaper, erfarenheter och kännedom om eleverna. Informationen från skolans sida kan ske på två sätt, dels genom muntliga kontakter, dels genom skriftliga meddelanden. Ett enhälligt utskott markerar vikten av den muntliga informationen och uttalar att denna skall ske i form av utvecklingssamtal, som är en utbyggnad av de nuvarande kvartssamtalen. Utvecklingssamtalen skall äga rum minst en gång per termin och är inte utbytbara. Samtalen skall ge föräldrarna en allsidig belysning av elevens situation och förhållanden på skolan. Den skriftliga informationen skall enligt utskottsmajoriteten utgå i form av nationellt reglerade betyg terminsvis fr.o.m. vårterminen i årskurs 7. Utomordentligt viktigt i detta sammanhang är att vi nu frångår det relativa betygssystemet med dess brister och inför ett måloch kursrelaterat betygssystem. Bedömningen av elevernas kunskaper skall ske med utgångspunkt i kursplanernas mål. Betygen skall relateras till kursplanernas krav och de kunskapsnivåer som uppnås. Den skriftliga informationen skall vidare utgå i form av obligatoriska skriftliga meddelanden terminsvis fr.o.m. vårterminen i årskurs 5 och skall därtill -- om målsman så begär -- kunna utgå redan fr.o.m. årskurs 1. Ansvaret för utformningen av de skriftliga meddelandena åvilar den lokala skolan och skall kunna ges i de former som föräldrar, elever och lärare anser bäst uppfyller kraven på information. Under slutet av det femte läsåret skall en nationellt utformad avstämning äga rum för att mäta om eleverna nått upp till de kunskapsmål som getts för denna årskurs. I de fall detta inte skett är kommunen skyldig att sätta in lämpliga stödåtgärder. Det är därför naturligt med en skriftlig resultatuppföljning till alla elver och målsmän i samband med denna avstämning. Lika naturligt är att skriftlig information därefter utgår terminsvis i enlighet med vad jag redan har nämnt. Genom denna kombination av utvecklingssamtal och skriftlig information skapas utomordentligt goda förutsättningar för att föräldrarna verkligen får den kunskap om sina barns skolsituation som det är skolans absoluta skyldighet att ge dem. I sammanhanget vill jag nogsamt markera att skolan faktiskt inte är till för lärarna utan för elverna och att det är föräldrarna som bär huvudansvaret för sina barn. Helt avgörande i betygsfrågan är således elevernas och föräldrarnas rätt till betyg och skriftlig information och inte lärarnas eventuella vilja eller motvilja att utfärda dessa handlingar. Socialdemokraterna vill tyvärr inte medverka till att föräldrar och elever skall kunna erhålla denna grundliga information. De vill att betyg skall kunna sättas först i årskurs 8 och motsätter sig skriftlig information dessförinnan. De nonchalerar därmed den markanta uppslutning bakom betyg från föräldrarnas och elevernas sida som kommit till uttryck i en rad undersökningar. De omyndigförklarar lärarna när det gäller deras kompetens att ge skriftliga omdömen. Detta är djupt beklagligt, men är helt i överensstämmelse med partiets synsätt om central styrning på skolområdet. Detta står i klar motsats till att visa förtroende för och tilltro till dem som arbetar lokalt med frågorna och som har ansvaret för att skolan utvecklas på ett ansvarsfullt och positivt sätt till gagn för dem skolan angår, nämligen eleverna. Herr talman! Vi var mycket nära en brett förankrad uppgörelse även i betygsfrågan. Tyvärr sprack den på att socialdemokraterna inte ansåg sig kunna medverka till att det sattes på pränt -- det som de muntligt sagt sig förstå --, nämligen att den skriftliga informationen skulle kunna antaga betygsliknande former. Socialdemokraterna valde att reservera sig på sina motionsyrkanden, medan regeringspartierna vidhöll betydande delar av förslaget till uppgörelse, som vi kompletterar med att skriftlig information skall bli obligatorisk fr.o.m. vårterminen i årskurs 5. Vi anser att vi därmed har åstadkommit ett bra informations och betygssystem. Jag vill verkligen uttrycka den förhoppningen att socialdemokraterna kommer till insikt om att hotet om att riva upp beslutet vid ett eventuellt regimskifte uteslutande är till skada för skolarbetet. Vad slutligen gäller antalet betygssteg finner utskottsmajoriteten inte minsta anledning föreligga att frångå vad som föreslagits i propositionen. Några sakskäl för att begränsa antalet steg ytterligare, vilket Socialdemokraterna yrkar, föreligger inte. Snarare torde skäl kunna åberopas för att man skall införa ännu fler betygssteg. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vad utskottet anfört.

Herr talman! Hans Nyhage säger med anklagande röst att socialdemokraterna vill att läroplanen skall vara styrande för skolans arbete och innehåll. Ja visst skall den vara det! Vad skall vi annars ha den till? Varför har Hans Nyhage ägnat veckor och månader och år åt att diskutera ett beslut i riksdagen om det inte skall ha någon styrande effekt på verkligheten ute i skolan? Nu har den ene efter den andre från utskottsmajoriteten beklagat att vi inte kommit överens om värdegrunden och betygen. Jag vill påminna om att vi faktiskt var överens. De citat som Hans Nyhage läste upp -- om jag lyssnade rätt -- hade vi inga bekymmer att vara överens om. Mycket av det är självklarheter. Men sista dagen i utskottet, när vi slutligen skulle justera texterna, då fördes till en mening om att vi också skulle ställa upp på allt det regeringen har skrivit i propositionen om värdegrunden. När det kravet ställdes för att vi skulle komma överens, då sprack enigheten. Det var inte vi som kom med det kravet. Det kom från andra sidan bordet. Hans Nyhage vet förmodligen mer om varifrån det kom. De sista dagarna här har förlåten lättats i media. Björn Samuelsons fråga här tidigare om det var sant att kds skulle hoppa ur regeringen ifall man inte fick med det, den tycker jag kräver ett svar. Det var alltså inte vi som spräckte enigheten om värdegrunden. På samma sätt var det med betygen. Där var det snarare Hans Nyhages egna partivänner som kom med en mening -- också det sista dagen -- om vilken ni visste att det inte gick att få någon enighet. Ni måste ha varit mycket medvetna om att ni skulle spräcka den överenskommelse som faktiskt fanns. Ansvaret vilar alltså tungt på utskottsmajoriteten och regeringspartierna. Vi har inte tolkat det på något annat sätt än att ni faktiskt ville spräcka enigheten. Vi begriper inte varför, men det kanske vi kan få någon förklaring till.
Herr talman! Läroplanen skall givetvis vara styrande när det gäller målen för skolans arbete. Kursplanerna skall utforma vilka kunskapsmål som skall uppnås. Vad jag avsåg -- och jag beklagar om jag uttryckte mig otydligt i sammanhanget -- var att hur man arbetar i skolan, vägen till målet, vägen att uppnå vad kursplanerna föreskriver måste vi med förtroende överlåta åt skolorna att ansvara för. Det var vad jag avsåg. Har det missförståtts beklagar jag detta. När det sedan gäller värdegrunden har jag redan, tror jag, tämligen tydligt uttalat vad jag anser i den frågan.
Herr talman! Frågan om det är sant som sagts i media, att hänsynen till kds gjorde att ni andra mycket motvilligt, som jag kan förstå, gick med på det här, trots att ni visste att enigheten skulle spräckas, den frågan kräver ett svar.
Herr talman! Jag tycker inte att det är alldeles solklart hur majoritetstexten skall tolkas när det gäller frågan om betyg i grundskolan. Det är helt klart att ni inte är villiga att biträda Vänsterpartiets förslag om att blicka framåt och utreda villkoren och möjligheterna för en betygsfri skola och se vad det skulle innebära när det gäller arbetssätt och kunskapssökande, forskande arbetsmetod och annat. Men när uppgörelsen sprack väljer ni att också frångå propositionens förslag. Varför, Hans Nyhage? Vad är dåligt i regeringsförslaget?

Herr talman! Björn Samuelson uppfattar alldeles korrekt när han konstaterar att vi inte har samma uppfattning i betygsfrågan. I det förslag utskottsmajoriteten samlades i ansåg vi att det var av utomordentligt stort värde att få nationellt reglerade betyg redan från årskurs 7. Detta fanns också med i förslaget till uppgörelse. Vi vidgade nu förslagets inställning i den frågan. När det gäller möjligheterna att utforma informationen från och med årskurs 1 ankommer det totalt på berörd lärare, föräldrar och elever att ansvara för hur den skall se ut. Om de kommer överens om att ge betygsliknande omdömen, skall de ha rätt att göra det. Jag kan för mitt liv inte begripa vad som är allvarligt och besvärligt med detta.
Herr talman! Det besvärande med detta är att båda lärarförbunden, för första gången i enighet, uppvaktade utbildningsutskottet och framförde sina synpunkter om att man skulle ha en ganska precis reglering runt användandet av de olika betygsstegen i en eventuell betygsskala. Man skulle alltså inte sätta betyg på olika sätt i olika skolor och olika årskurser. Man har definierat en betygsskala om vilken man säger att den skall vara nationellt reglerad från årskurs 7. Men man säger också att den skall kunna användas från årskurs 1. I så fall har man egentligen inget nationellt reglerat betygssystem. Jag uppfattade inte riktigt substansen i det som sades vara dåligt i propositionen när det gäller betygen.
Herr talman! Det som inte är lika med det förslag utskottsmajoriteten har kommit till i betygsfrågan skulle alltså vara dåligt i regeringsförslaget, menar Björn Samuelson. Det var en nog så underlig slutsats. En sak kan vara bra, men ändå kunna bli bättre. Det är faktiskt föräldrarna som har huvudansvaret för sina barn. Jag har nogsamt markerat att utformningen av den skriftliga informationen i årskurs 1 skall ske i samråd mellan föräldrar, elever och lärare. I det avseendet är lärarna faktiskt skyldiga att följa föräldrarnas önskemål, om föräldrarna vill ha en skriftlig information. Kan det sägas tydligare?

Herr talman! Vi skall i dag besluta om ett nytt betygssystem för grundskolan. Tyvärr blir det inte i huvudsak ett beslut med bred förankring i Sveriges riksdag. Tvärtom tas det med minsta möjliga borgerliga majoritet. Det är nu allmänt känt och vi har diskuterat en del redan om hur vi har försökt hitta en kompromiss i utskottet kring betygen. Nu föll kompromissen på att regeringspartierna i skön förening med Ny demokrati inte ville släppa tanken att betygsliknande skriftliga omdömen skall kunna ges i årskurs 1 i grundskolan. Det vill inte vi socialdemokrater medverka till. Det var alltså inte som Hans Nyhage påstod i sitt anförande att det var socialdemokraterna som spräckte den uppgörelse vi var på väg att få. Det var moderaterna som i efterhand inte kunde gå ifrån en skrivning som fanns där men som vi inte hade kommit överens om tidigare. Under behandlingen i utskottet yrkade oppositionen att betygsförslaget skulle remissbehandlas. Skälet var att det var ett helt nytt betygsförslag som förelades i propositionen. Det fanns inte med i Betygsberedningens betänkande, utan det kom från regeringen. Vi i oppositionen ville att förslaget skulle gå ut på remiss för att få in synpunkter från organisationer och instanser. Utskottsmajoriteten vägrade oss detta. Det sades vara av tidsskäl. Om majoriteten hade velat, hade det funnits tid att skicka ut förslaget på remiss. Det verkliga skälet var, förmodligen, att majoriteten var i stort sett ensam om att tycka att detta är ett bra förslag. Vi ser nu här i kammaren att det är så. Vi har också fått veta detta under hanteringen i utskottet. Utskottet har nu förfallit till stora delar av Beatrice Asks mycket hårt kritiserade betygsförslag. Betygsliknande skriftliga omdömen skall kunna ges från ettan, skriftlig information -- som kan vara lokala betyg -- skall ges från femman och betyg enligt en fastställd sexgradig skala skall ges från sjuan. Det är i sanning inte ett lättförståeligt och enkelt betygssystem som de borgerliga regeringspartierna nu tar ansvar för. Men utskottet har dessutom, vilket vi naturligtvis tycker är bra, anammat det socialdemokratiska förslaget om utvecklingssamtal. Här gör utskottet samfällt ett mycket viktigt tillkännagivande till regeringen. Utskottet har här tagit initiativ till ett stort steg framåt för att förbättra barnens och ungdomarnas situation i skolan och kontaktformerna mellan hem och skola. Det har diskuterats här vad skälet är att regeringspartierna inte kan släppa tanken på betyg tidigt i skolan. Förklaringen är att en moderat skolminister inte kan låta bli att driva igenom förslaget när hon har chansen. Vi vet att Moderaterna alltid har velat ha betyg tidigt i skolan. Men en stor del av förklaringen är att en mängd regeringsbröder lägger sig som käglor inför Jag har litet svårt att lyssna när bl.a. Folkpartiets representant ställer sig vid sidan om och betraktar skeendet i stället för att försöka ta ansvar. När det finns två linjer i en fråga måste man välja sida. I denna fråga försöker Folkpartiet undkomma ansvaret att välja sida. Det kan jag inte acceptera. Hade Folkpartiet velat, hade Folkpartiet kunnat hindra denna betygslinje. Folkpartiet hade kunnat ställa upp på den ursprungliga kompromissen. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att Folkpartiet inte gjorde det. Herr talman! Jag skall nu övergå till att redogöra för det socialdemokratiska förslaget till nytt betygssystem i grundskolan -- som vi har reserverat oss för. Framtidens arbetsmarknad ställer ökade krav på utbildning. Det är därför viktigt att skolans arbete kan genomföras så att elevernas nyfikenhet och lust att lära ständigt stimuleras. Det förutsätter ett gott och nära samarbete mellan hem och skola. Vi vet att många föräldrar av olika skäl känner sig främmande för skolan. Därför måste vi finna kontaktformer som känns naturliga och meningsfulla för både föräldrar, elever och lärare. Vi socialdemokrater vill betona utvecklingssamtalet som den lämpligaste formen för kontakt under hela grundskolan. I ett utvecklingssamtal -- som måste vara djupare än det nuvarande kvartssamtalet, många föräldrar och lärare är missnöjda -- skall lärare, föräldrar och elever förtroendefullt diskutera hur arbetet i skolan genomförs, om framsteg och svårigheter. Jag är övertygad om att lärarna kommer att få mycket tillbaka i skolarbetet för de insatser de gör i dessa samtal. För de föräldrar som inte tycker att utvecklingssamtalen ger dem en tillräckligt bra bild anser vi att samtalen kan kompletteras med skriftlig information om vad som har förevarit men också avhandla överenskommelser mellan lärare och föräldrar. Hur informationen skall utformas skall läraren, föräldrarna och eleven bestämma tillsammans. Det kan t.ex. handla om att skriva ner vad var och en skall göra för att situationen skall förbättras. Enligt vår socialdemokratiska modell är det viktigt att den skriftliga informationen är att betrakta som ett arbetsmaterial. Den skall inte utformas på ett betygsliknande sätt. Då blir det en offentlig handling och får en helt annan dignitet än att vara ett arbetsmaterial mellan lärare, föräldrar och elever. Detta har enligt vår mening mycket stor betydelse för det fortsatta samarbetet mellan hem och skola. Herr talman! Skolans viktigaste ansvar är att alla elever i årskurs 9 kan lämna skolan med kunskaper i alla ämnen som motsvarar godkänd nivå. Insatser för att motverka svårigheter och reparera brister får inte vänta till slutet av grundskoletiden utan måste sättas in tidigt. Vi har accepterat regeringens förslag om ämnesprov i årskurs 5 och 9 och diagnostiska prov. Men vi accepterar inte att ämnesproven i femman obligatoriskt skall användas för skriftlig information till hemmet. Vi vill tona ner femman som kontrollstation för den enskilde. Först på höstterminen i åttan, som det är i dag, skall det enligt vårt förslag vara möjligt att sätta mål och kursrelaterade betyg. Vi håller med Betygsberedningen när det gäller att barn först i tonåren förstår vad betyg innebär och kan använda dem för att främja sin egen skolgång. Yngre barn tror lätt att betyg är ett omdöme om dem som människor. Det skulle kunna vara till skada i skolarbetet. Det vill vi inte medverka till. Vår betygsskala har fyra steg, och vi kan inte tänka oss att sätta betyget otillräckliga kunskaper på elever i den obligatoriska skolan. Vi kan inte förstå varför regeringspartierna envisas med fler betygssteg i grundskolan än gymnasieskolan. Vi föreslår att elever som inte kommer upp till nivån godkänd skall få ett kryss följt av ett omdöme som säger hur långt eleven kommit i ämnet och vad som krävs -- det är viktigt -- för att eleven skall bli godkänd. Detta innebär att skyldigheten kvarstår för skolhuvudmannen att erbjuda eleven förnyade pedagogiska insatser och ytterligare studier. Herr talman! Det borgerliga betygssystemet innebär, enligt vår mening, en tillbakagång för den svenska skolan på flera punkter. För det första. Mot bakgrund av uppgörelsen om utvecklingssamtalen är vi bestörta över att den borgerliga majoriteten öppnar möjligheten att ge betygsliknande omdömen på små barn. Det rimmar illa med utvecklingssamtalens framåtsyftande målsättning att samtidigt uppmuntra betygsättning som ser bakåt och mäter det som varit. Vi vet också att betygsättning styr skolarbetet mot mätbara kunskaper, försvårar individualisering av skolarbetet och att yngre barn har svårt att se betygens mening. Jag vill därför fråga de borgerliga representanterna här i debatten följande. På vilket sätt främjar betyg eller betygsliknande omdömen i de lägre årskurserna skolarbetet? Varför på detta sätt gå i konfrontation med Sveriges lärare, föräldrar och elever? Det är inte så som Hans Nyhage sade, nämligen att alla föräldrar, lärare och elever längtar efter betyg tidigt i skolan. Utskottet har fått ta emot uppvaktningar och brev som säger att det är precis tvärtom. Lärar och föräldraorganisationer vill inte ha betyg före sjuan och de vill inte ha lokal betygsättning. För det andra. Skriftlig information, som kan vara lokala betyg, skall i fortsättningen ges från femte årskursen. Efter ämnesproven i femman skall föräldrarna skriftligt meddelas resultaten på proven. Talet om att betyg skall börja ges från sjuan är egentligen bara en chimär. Då träder visserligen den sexgradiga skalan in, men dessförinnan blir det lokala betyg redan i femman. Läraren skall ju själv utforma den skriftliga informationen fr.o.m. den årskursen, och det sägs också att det av denna skall framgå om eleven uppnått kravnivån eller ej. Detta kan inte tolkas på annat sätt att det kan bli lokala betyg från femman. Jag vill gärna ha en kommentar från majoriteten på detta. Herr talman! En annan effekt av detta nya betygssystem är att alla lärare som i dag inte sätter betyg, måste nu sätta sig in i hela betygssystemet. Någon förälder kan ju vilja få tillgång till det, och från femman blir det mer och mer vanligt. Det förutsätter utskottet. Är det verkligen klokt att lägga resurser på sådant i dag, då klasserna blir större och skolans problem är att det inte finns resurser till elever med särskilda behov? Jag tycker inte det. Jag tycker att lärarna och skolan skall få ägna tid och kraft åt att förbättra skolvardagen för eleverna i stället för att börja fortbilda sig i att sätta betyg. Herr talman! Till sist skulle jag vilja fråga utskottsmajoriteten varför det inte är lika intressant att veta hur de fristående skolorna sköter sitt uppdrag att förmedla kunskaper som hur de kommunala skolorna gör det? Jag syftar på att majoriteten inte vill inlemma de fristående skolorna fullt ut i det nationella provsystemet. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 11, 13 och 14.

Herr talman! Enligt min bestämda uppfattning skall en remiss vara brett upplagd för att kunna ge en ordentlig fingervisning om hur ett förslag uppfattas. Det tar sin tid. Det är ingen mening med att gå ut med en remiss på mycket begränsad tid i en så viktig fråga. Vi gjorde också bedömningen att en fråga som redan förut hade varit föremål för ett omfattande remissförfarande inte behövde gå ut på remiss en gång till. Det är skälet till att vi sade nej till en remiss. Ewa Hedkvist Petersen frågade hur skriftlig information främjar skolarbetet. Den skriftliga informationen från årskurs 5 kommer att ge elever och föräldrar betydande information om hur eleven ligger till i skolarbetet, vilka resultat eleven har uppnått och vilken elevens situation och ställning är. Detta anser vi vara av stor betydelse för skolarbetet. Det främjar verkligen skolarbetet i ordets bästa bemärkelse. När det gäller den skriftliga informationen fr.o.m. årskurs 1 t.o.m. årskurs 5 har jag ett par gånger tidigare sagt -- men jag upprepar det gärna -- att den skall tillkomma om föräldrarna så önskar och att den skall tillkomma efter samråd mellan målsmän, elever och lärare. Den skall också utformas i samråd mellan dessa. Om det nu är så som Ewa Hedkvist Petersen påstår -- att föräldrarna inte vill ha den skriftliga informationen -- begriper jag inte vad hon oroar sig för. Då lär de väl inte heller begära att få den av skolan. Men varför skall man förmena de målsmän som verkligen vill ha skriftlig information möjlighet att få det? Varför skall man tvinga läraren att säga till den målsman som vill ha skriftlig information: Nej, det får du inte -- det har Socialdemokraterna förbjudit oss att ge. Varför litar man inte på föräldrarnas och lärarnas omdöme när det gäller att ge sådan skriftlig information? Sedan vill jag bra gärna fråga: Vad är skillnaden mellan ett kryss och ett F? Varför skulle eleverna uppleva det som positivt att få ett kryss men negativt att få ett F? Det skulle jag väldigt gärna vilja ha utvecklat. Slutligen: Jag grundar min uppfattning om inställningen till betygen på en rad undersökningar som gjorts. Enligt dem har majoriteten av målsmän och elever sagt sig vilja ha betyg, och därtill på ett tidigt stadium.
Herr talman! Först till vår begäran i utskottet om remiss. Det är mycket möjligt att remisstiden inte kunde ha blivit speciellt lång, men vi vet att det fanns en beredskap hos olika intressenter att framföra sina synpunkter -- diskussionen hade redan kommit i gång ute i samhället. Jag tror att även de synpunkter som vi hade kunnat få in under en kort remisstid hade varit mycket värdefulla för utskottets handläggning, inte minst för att skapa den enighet som vi alla egentligen hade velat ha men inte lyckades få till stånd i slutändan. När det gäller den skriftliga informationen i femman tycker vi helt enkelt att det är bättre med samtal än med skriftlig information. Det är därför vi vill utveckla utvecklingssamtalet. Anledningen till att uppgörelsen spräcktes var att majoriteten inte kunde avstå från att påpeka att den skriftliga informationen skulle kunna vara betygsliknande i årskurs 1--5. Jag kan fortfarande inte förstå varför utskottet skall skriva den svenska skolan på näsan att informationen kan vara betygsliknande, när man samtidigt säger att den skall utformas i samråd mellan föräldrar, elever och lärare. Det stämmer inte alls. Detta speglar egentligen bara Moderaternas vilja att få ned betygen långt ned i åldrarna. Skillnaden mellan kryss och F är en mycket viktig sak för oss. Jag rekommenderar vårt alternativ till studium. Ett F enligt majoritetens nu kommande beslut betyder: Du har otillräckliga kunskaper -- punkt och slut. Det innebär: Du kommer inte in på ett nationellt program i gymnasieskolan, om du har det i svenska, engelska eller matte. Ett kryss enligt vårt förslag skall följas av ett omdöme, där läraren skall skriva vad eleven har uppnått i ämnet och vad som krävs för att uppnå godkänt. Det blir alltså en arbetsanvisning för den skola eller de lärare som kommer att ta emot eleven i fortsättningen. Det är någonting helt annat än att sätta ett F och ingenting mer. Jag skulle vilja återkomma till den fråga om lokala betyg som jag ställde i mitt inledningsanförande. Jag skulle vilja höra av Hans Nyhage om han håller med om att det som kommer att ske i femman innebär att man inför lokala betyg. Det står ju faktiskt i propositionen -- och det håller utskottsmajoriteten med om -- att det är läraren som skall bestämma i vilken form omdöme skall ges efter femman.
Herr talman! Jag upprepar vad jag sade tidigare om remisstiden. Skall det vara någon mening med ett remissförfarande skall det vara brett upplagt, och då krävs det tid. Det var skälet till att vi sade nej. Jag tillåter mig att tillägga: Finns det någon fråga som har varit föremål för så många betänkanden, så många remissomgångar, så många utlåtanden och så många diskussioner av skilda slag som betygsfrågan? Någonstans måste vi väl ändå kunna sätta en gräns för detta. Jag delar Ewa Hedkvist Petersens uppskattning av utvecklingssamtalen, och jag vågar påstå att jag hävdade den uppfattningen mycket kraftfullt i mitt anförande nyss. Den står alldeles otvetydigt formulerad i betänkandet. Men jag vidhåller att utvecklingssamtalen skall kunna kompletteras med en skriftlig information. Ansvaret för den informationen ankommer på skolan, lärarna, målsmännen och eleverna. Den skall vara obligatorisk från årskurs 5 -- jag upprepar det. Men utformningen av den skriftliga informationen är alltså en huvuduppgift för skolan. När det gäller det krav som finns i betänkandets skrivning på betygsliknande omdömen är sanningen den att vi vid upprepade tillfällen vid våra överläggningar och samtal kom in på frågan, om den skriftliga informationen skulle kunna innebära ett betygsliknande omdöme eller inte. Vi var såvitt jag kan bedöma det överens om att det naturligtvis skulle kunna hända att det fick den utformningen. Men när vi så ville omsätta det vi sagt i praktisk handling -- i skrift -- reagerade Socialdemokraterna och ville inte vara med. Det är självklart att vi då insåg vad det var fråga om, och då kunde vi inte stryka även den delen av det vi enligt min mening hade varit överens om. Slutligen: Det är väl självklart att ett F enligt majoritetens betygsskala kommer att beledsagas av en skriftlig förklaring eller skriftliga omdömen. På den punkten finns det ingen skillnad. Jag frågar därför återigen: Vad är då skillnaden mellan ett kryss och ett F?
Herr talman! Åter till remisstiden! Hans Nyhage sade att det var tidsskäl som gjorde att man vägrade oss remiss. Det är mycket möjligt att det var ett av skälen. Men jag tror att det också fanns ett annat skäl, och det var att man visste att man skulle kunna få in många kritiska synpunkter. Vi hörde i debatten att det var så. Det var viktigt att det kom till utskottes kännedom genom en remissomgång. Vi ville ha en remissomgång, därför att det förslag vi fick faktiskt var helt nytt, inte enligt Betygsberedningens förslag. Därför behövde det än en gång diskuteras ordentligt. Det här är ett mycket viktigt beslut för den svenska skolan och för alla svenska barn och ungdomar. Vi hade haft tid med en remissomgång. I frågan om utvecklingssamtal är vi överens, och det är jag väldigt glad över. Vi hoppas att metoden utvecklingssamtal skall utvecklas i skolan och att de skall bli någonting bra för alla lärare, föräldrar och elever. Det kommer att krävas ett omfattande arbete lokalt för att det här skall bli bra. I uppgörelsen om den skriftliga infomationen fanns det inte något som helst om att den informationen skulle kunna vara betygsliknande, tvärtom. Därför var vi väldigt förvånade när majoriteten inte ville ta bort den delen av texten i den sista upplagan av betänkandet, innan vi fastställde det hela. Vi kan fortfarande inte förstå varför majoriteten så att säga måste skriva skolorna på näsan om att informationen kan vara betygsliknande. I mitt inledningsanförande sade jag att det är viktigt att den skriftliga infomationen inte blir betygsliknande, därför att den då blir en offentlig handling och kan användas som betyg. Så vill vi inte ha det. Därför skriver vi i vår reservation att det är viktigt att den skriftilga informationen får formen av ett arbetsmaterial för den enskilda eleven, föräldrar och lärare. Så fungerar den bäst, då används den inte som ett betyg utan som ett arbetsredskap för att den enskilda eleven skall få en bra skolsituation. Däri ligger skillnaden mellan vår och majoritetens syn på skriftlig information.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen vände sig direkt till mig och hävdade att jag med all kraft försöker undkomma det ansvar som åligger mig och ställer mig vid sidan om. Jag har själv inte riktigt den bilden av mitt eget agerande, måste jag säga. Det vi diskuterar är för den utomstående egentligen lika obegripligt som delar av den värdegrundsdiskussion som vi hade tidigare. Det handlar egentligen om ett avsnitt i en neutral kanslitext, som inte på något sätt är politiskt initierad, där utskottet beskriver vad olika typer av information kan innehålla. När vi då konfronteras med det uppstår den här diskussionen. Jag har väldigt svårt att förstå hur jag, som fungerade som någon form av medlare, skall bestämma var gränsen går för s respektive m i det här fallet. Det får ni faktiskt avgöra själva. Om det kallas för att ställa sig vid sidan om, ställer jag mig vid sidan om av alldeles fri vilja. Jag kan inte avgöra var gränsen går för er. Uppenbarligen gick Socialdemokraternas gräns vid att man inte fick nämna det otäcka vid dess rätta namn. Jag tycker inte att små barn skall få nationellt reglerade betyg. Men om en förälder begär att få betygsliknande omdömen redan före årskurs 5, kan inte jag i min liberala själa hitta på någon rimlig anledning att förbjuda detta. Om lärare och föräldrar -- eller hela Sverige, som Ewa Hedkvist Petersen var inne på i sitt anförande -- är emot betyg tidigt i skolan, då är saken oproblematisk. Då ligger ansvaret på den primära nivån, nämligen hos föräldrar och lärare.
Herr talman! Christer Lindblom spelade verkligen en mycket aktiv roll under förhandlingarna, det är oomtvistat. Vi försökte verkligen komma överens med hjälp av Christer Lindblom och Folkpartiet, och det var en nyttig upplevelse. Vad jag reagerat emot är att Folkpartiets representant ställer sig vid sidan om så här i efterskott och säger att det var synd att vi inte kom överens, att vi fortfarande inte har färdigdiskuterat frågan. När vi går till beslut måste man ta ställning. Här finns två olika förslag redovisade: ett i majoritetstexten, ett i en reservation. Jag tycker att det är synd att Moderaterna här har fått driva sin skolpolitik, och de andra regeringspartierna har fogat sig. Det ville jag belysa. Nu har vi den majoritet som vi har: Ny demokrati ställer upp. När uppgörelsen inte höll, kommer den borgerliga majoriteten att driva igenom sitt förslag om ett betygssystem som det inte finns en bred uppslutning kring. Fortfarande tycker jag att varje parti, oavsett om man är i regeringsställning eller inte, måste välja. När det är två förslag väljer man det ena eller det andra.
Herr talman! Det är precis det jag säger: Jag väljer den modell som innebär att föräldrarna har ett avgörande inflytande. När moderater och socialdemokrater tvistar om en av kansliet initierad mening, som inte på något sätt är politiskt laddad utan en del av en beskrivning av informationen mellan skola och hem, kan inte jag för er räkning bestämma om ni har fel eller rätt. Jag måste faktiskt ha rätt att ställa mig vid sidan om. Det är den enkla sammanfattningen av min reaktion.
Herr talman! Folkpartiet har ställt sig vid sidan om i efterskott i debatten, men man har inte ställt sig vid sidan om i voteringen i utskottet och kommer inte heller att göra det i den kommande voteringen i kammaren. Där väljer man sida. Men jag reagerade mot att ni ställer er vid sidan om i debatten och försöker se på det hela utifrån. Jag har fortfarande väldigt svårt att förstå varför utskottsmajoriteten måste skriva att den skriftliga informationen skall kunna ta betygsliknande former. Vad Sveriges riksdag skriver har betydelse. Vi har i vår reservation skrivit att vi tycker att informationen skall utformas så att det blir ett arbetsmaterial. Skillnaden är den att den inte blir en offentlig handling och inte kan användas så som information i betygsliknande form. Skriftlig information i betygsliknande form är en offentlig handling och används alltså på ett helt annat sätt. Det är en väsentlig skillnad. Där gick gränsen för oss också i utskottet.

Herr talman! En läroplan är ett av de viktigaste kulturdokumenten i samhället. Läroplanen skall styra skolans verksamhet och ange utbildningens värdegrund och dess mål, den bildning och utbildning som samhället skall svara för. Skolan skall ge eleverna kunskaper om vårt kulturarv och om hur detta vuxit fram. Sverige står i dag inför stora förändringar. En allt starkare internationalisering och integrering ger oss impulser och ställer oss inför nya sammanhang. Genom studier av vår historia och vårt kulturarv får vi en ökad självkänsla och en stärkt identitet. Det ger oss en grund att stå på inför mötet med andra. Det blir som en spegel där vi kan spegla andra länders värderingsmönster och kulturella mönster. I propositionen om en ny läroplan för grundskolan under rubriken ''En skola med goda värden'' citerar regeringen 1 kap. 2 § skollagen. Där står det bl.a.: ''Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.'' I detta ligger de grundläggande värderingar som skall gälla för skolan. Dessa värden anses gälla under alla omständigheter. Sådana värden kallar vi för oförytterliga. De normer som skolans verksamhet skall bygga på -- respekt för människans värdighet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan män och kvinnor, omsorgen om dem som har det svårt, det personliga ansvaret -- har en djup förankring i vårt land och i vår kultur. De har djupa rötter i den historiska utvecklingen. Utskottet delar dessa värderingar, liksom att skolans värdegrund är förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Om detta råder det tyvärr inte enighet i utskottet. Socialdemokraterna och vänstern anser att det är olyckligt och onödigt att skriva in dessa ord, kristen etik och västerländsk humanism, i läroplanen. Ny demokrati reserverar sig också och anser att det finns en målkonflikt i att välkomna ett mångkulturellt samhälle och samtidigt slå vakt om vårt kulturarv, grundat på kristen etik och västerländsk humanism. Det är att beklaga att vi inte kunde bli eniga i utskottet om något så viktigt som skolans värdegrund. Det hade varit en kraftfull signal ut till landets skolor. Jag vill rikta mig till Socialdemokraterna och påminna, som flera talare före mig har gjort i talarstolen, om hur nära vi var en samsyn i den viktiga fråga som skolans värdegrund utgör. Vid det här laget är passusen om skolans värdegrund förankrad i kristen etik och västerländsk humanism känd och mycket citerad i dagens debatt. Det skall inte tolkas så att skolan skall överge sin tidigare hållning i livsåskådningsfrågor. Undervisningen skall även i fortsättningen vara icke-konfessionell. Som kristen nation skall vi erkänna att de värden och de normer som vårt samhälle bygger på har sin grund i kristen etik och västerländsk humanism. Det skall inte tolkas på något annat sätt än att den grundslagsfästa religionsfriheten är orubbad och att den svenska skolan är öppen för alla, oavsett trosinriktning och religion. Svenska och andra föräldrar kan med glädje och förtröstan skicka sina barn till skolan i den fasta förvissningen om att de inte skall bli utsatta för tvång eller påtvingade någon viss trosinriktning. Till Ny demokrati vill jag säga: Sverige är ett i många avseenden mångkulturellt land. Det skall vi ta till oss i positiv anda och inte bygga barriärer mellan folkgrupper. Alla skall känna sig välkomna och delaktiga i en miljö präglad av mångfald i stället för likriktning, enfald och brist på respekt. Jag kan inte se, Stefan Kihlberg, att det mångkulturella samhället står i motsatsställning till kristen etik. Tvärtom är det snarare avsaknaden av kristen etik och humanism som får människor att vända sig mot människor. Snarare är det väl så att kristen etik och humanism är en förutsättning för att vi skall komma till rätta med yttringar av främlingsfientlighet och rasism. Då behöver skolan en etisk kompass, som man så fint skriver i ingressen till läroplanen, uppbyggd på kristen etik och västerländsk humanism. Detta är en av skolans allra viktigaste medel då olika företeelse hotar grundslagsfästa värden i vår demokrati och står i strid med skolans mål att skolan skall vara en skola för alla med demokratiska värderingar där alla skall respekteras som individer. Så till några andra områden i läroplanen där utskottet i enighet -- Eva Johansson framhöll det tidigare -- lägger fram förslag till riksdagen att i dag besluta om. Först om miljöfrågorna och deras betydelse. Här lämnar vi ett förslag om det skall bli ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet anser att miljöfrågorna är så viktiga för framtiden och i skolans undervisning, att de skall ha karaktären av ett eget övergripande kunskapsområde. Eleverna skall lära sig att ta ansvar för sitt eget liv, för de egna konsumtions och levnadsvanorna. Efter att ha börjat med det lilla kan de gå vidare till mera övergripande och globala frågor. Eleverna skall lära sig att de genom sitt sätt att leva, arbeta, bruka marken och de förnyelsebara resurserna kan påverka samhället i miljövänlig riktning på lång sikt. Vi skriver att de delar som berör utbildningsområdet i Agenda 21, överenskommelsen från Rio, skall komma in som rekommendationer i det fortsatta arbetet. Också Skolverket skall ta itu med dessa frågor. Man skall i sina kommentarer och i sitt referensmaterial föreslå att miljöfrågorna skall behandlas strukturerat. Man skall vidare föreslå samordningar mellan olika ämnesgrupper, teoretiska, faktiska -- alla skall ta upp miljöfrågorna i sina kursplaner och på sina dagordningar. Som det tidigare här har sagts råder det samstämmighet kring de internationella frågorna. Som utskottet skriver är det synnerligen viktigt att den internationella förståelsen lärs ut i skolan och att eleverna får lära sig att förstå de globala sammanhangen. Eleverna måste lära sig att inse hur beroende vi är av varandra i världen. De globala frågorna kan tyckas avlägsna och inte så angelägna, men genom att verka i det lilla -- precis som när det gäller miljöfrågorna -- kan eleverna lära sig att på lång sikt förbättra världen genom att ändra sin egen livsföring, sina egna konsumtionsoch levnadsvanor -- tänka globalt och handla lokalt. Även detta är ett tillkännagivande till regeringen, vilket är mycket glädjande. Centern har alltid slagit vakt om en god och likvärdig utbildning i hela landet. Därför ser jag det nu som mycket värdefullt att vi också är eniga när det gäller stöd till elever med särskilda behov. Detta blir nu inskrivet i läroplanen. Det förekommer redan i både skollag och grundskoleförordning, men det är mycket viktigt att vi gör denna markering om att det tydligt skall framgå också i läroplanen. Det är skolans ansvar att dessa elever får sina behov tillgodosedda. Under beredningsarbetets gång har vi fått många uttryck för hur människor reagerar på de förslag som vi i utbildningsutskottet har haft att behandla, och det är glädjande. Ett ämne som har föranlett uppvaktningar och blivit föremål för brev och reaktioner är svenska 2. Jag ser här majoritetsskrivningen som en mycket viktig markering av att svenska 2 även i framtiden kommer att ha stor betydelse för skolan. Ämnet kommer att bli väl så viktigt som det är i dag. Farhågorna gäller att ämnet inte skall få en egen kursplan. Men detta hänger samman med kursplanernas nya struktur och det sätt på vilket man uttrycker att skolans mål skall uppnås. Jag vill också med tillfredsställelse framhålla att ämnet hemkunskap har fått utökad timtid, något som vi från Centern framfört i många riksdagsmotioner under årens lopp. Hemkunskap är det enda ämne som är obligatoriskt även sedan man har slutat skolan är en devis som jag nyligen läste i en Blekingeskola. Jag hälsar med tillfredsställelse att ämnet nu får utökad timtid. Till sist några ord om brukarinflytandet, där det också blir ett tillkännagivande till regeringen. Det är ett krav som vi från Centern har drivit sedan många år tillbaka. Föräldrar och elever måste ha ett reellt inflytande över skolans planering, organisation och arbetsformer. Detta skall nu efter riksdagens önskemål utredas. Regeringen skall komma tillbaka med förslag om hur det hela skall gå till. Elevernas inflytande är ju lagfäst, medan däremot föräldrainflytandet inte finns inkrivet i lagparagrafer. Ändå är det svårt att få gehör för elevinflytandet, och enligt en undersökning som Maktutredningen har gjort är skolan det område där föräldrarna och medborgarna har allra minst möjlighet att göra sin röst hörd och sitt inflytande gällande. Jag har nu använt den tid som jag har till mitt förfogande. Jag hade velat säga några ord om betygen, men jag kan kanske återkomma till dessa i någon av mina repliker. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Till detta betänkande har Marianne Jönsson fogat ett särskilt yttrande, där hon bl.a. säger att begreppet kristen etik och västerländsk humanism skall tolkas i relation till värdegrunden och att det skulle kunna råda en oklarhet om detta. Vidare säger Marianne Jönsson att begreppet skall tolkas så, att den grundlagsfästa religionsfriheten är orubbad. Men döm om min förvåning när jag lyssnade till Marianne Jönssons anförande! Detta var vad hon skrev i sitt särskilda yttrande, men i denna talarstol står hon och säger att vi är en kristen nation, om jag inte hörde alldeles fel. En nation kan inte vara kristen, ett parti kan inte vara kristet, människor kan vara kristna. Det finns inget stöd för ett sådant resonemang, inte ens i Bibeln. Jag tycker att det vore på sin plats att Marianne Jönsson förklarade sig litet tydligare. Står hon för det särskilda yttrandet, eller står hon för det som sade i denna talarstol? Som jag sade i mitt anförande tycker jag att begreppet kristen etik och västerländsk humanism används litet slarvigt. Jag vill då ställa frågan till Marianne Jönsson: Var det så att ni tvingades att föra in dessa begrepp återigen i betänkandet under hot om att kds skulle lämna regeringen -- ja eller nej? Ingen av de borgerliga företrädarna har hittills givit mig ett rakt svar på den frågan. Jag tycker att det är viktigt att diskutera olika etiska frågor och moralläror, men den möjligheten måste ju också skolan och eleverna ha. Då kan man inte hävda en trosläras monopol. Det är orimligt om man skall ha ett elevinflytande, om man inte vill hämma debatten eller om man inte vill lyfta in ett moment om att eleven inte får ifrågasätta så mycket, för då riskerar han att få ett sämre betyg, därför att han inte riktigt har förstått just den skolans värdegrund. Etik och moral är inte en gång för alla tider och rum givna. Hur var det, Marianne Jönsson, var det under hot om en regeringskris som ni lyfte in dessa begrepp?
Herr talman! När jag lyssnade på Björn Samuelsons huvudanförande, gjorde jag en reflexion. Skäms Björn Samuelson för att vi är kristna? Vi är inte muslimer, vi är inte judar, vi är inte hinduer. Vi talar ju om muslimska länder. Motsatsen till en kristnad nation är ju en avkristnad nation. Detta måste tydligt slås fast. Genom vårt särskilda yttrande ville jag bemöta den osäkerhet som kan uppstå ute i skolorna, vilket vi djupt beklagar. Måhända kan vi lugna de lärare som får signalen att utskottet är oenigt. I fråga om de stora övergripande frågorna råder det ju samstämmighet. Vi var ju så otroligt nära en samsyn. Det var detta byråkratiska mening som stjälpte det hela. Jag såg det som en nödvändighet att avge detta särskilda yttrande just för att ta udden av den oro som kan uppstå ute i landet.
Herr talman! Marianne Jönsson svarade inte på min fråga. Var det riktigt det som sades i ett nyhetsinslag i TV i går kväll, att det var under hot om att kds skulle lämna regeringen som den -- för att citera Marianne Jönsson -- ''byråkratiska meningen'' återinfördes. Jag undrar vad kds tycker om det epitetet. Jag skäms inte över kristendomen, inte jämt, men ibland när jag ser hur den tillämpas. Jag skäms inte över grundläggande värderingar, som jag delar med anhängare av såväl kristendomen som islam och judendomen. Det har inte med saken att göra. Och vems kristendom skall jag skämmas respektive vara stolt över? Livets ords? Nej, det gillar jag inte. Det är därför som man inte kan hävda att en nation är kristen. Det vore bra om Marianne Jönsson medgav att det var en felsägning i hastigheten. Då skulle det särskilda yttrandet stämma litet bättre.

Herr talman! Marianne Jönsson var den tredje utskottsföreträdaren som beklagade att vi inte är ense om värdegrunden. Men varför kommer alla dessa beklaganden nu, när utskottets arbete är avslutat och bara besluten återstår? I och för sig är det inte för sent att göra någonting åt saken, men det är i elfte timmen. Det låter mest som om det vore krokodiltårar över ert eget beslut att låta kds snäva partiintressen gå före det starka kravet på att vi skulle komma överens, som vi kände att vi hade på oss från många håll. Som så många här har sagt var vi ju så nära. Vi var beredda att gå längre än halva vägen. Det hade varit bra om samma vilja hade väglett utskottsmajoriteten. Marianne Jönsson riktade sig speciellt till socialdemokraterna i sitt huvudanförande. Det förstår jag inte riktigt. Jag tror att adressaten finns på betydligt närmare håll. Adressaten heter egentligen kds, och det kan också vem som helst avläsa ur det särskilda yttrandet av Marianne Jönsson och Christer Lindblom, som finns fogat till betänkandet. Men vrid inte till debatten! Frågan om vad det egentligen var som hände den där dagen vid utskottsmajoritetens möte och om vilka krav som ställdes från kds sida vore nog intressant för många att få svar på. På vilket sätt har man handskats med det som är så viktigt som skolans värdegrund? Det är faktiskt en värdegrund som skall kunna fungera, inte bara för Marianne Jönsson, som tycker att vi väl kan vara kristna allihop, utan också för den som inte bekänner sig till den kristna tron. Det handlar om skolans värdegrund, inte vars och ens värdegrund. Denna skolans värdegrund uttrycks bäst genom att man anger vad det handlar om utan att man sätter den här typen av etikett på den. Det är etiketten som vi är oense om.
Herr talman! Vi är överens om de grundläggande värderingarna så när som när det gäller denna formulering om kristen etik och västerländsk humanism. Vi var mycket nära en samsyn i fråga om socialdemokraternas yrkanden 1 och 2. Det hade jag och många med mig hälsat med tillfredsställelse. Nu har jag också fått frågan från Eva Johansson om vad som förevarit inom lyckta dörrar. Det brukar inte vara så vanligt att man utförligt beskriver hur kompromisser kommer till och hur man har diskuterat frågorna innan man slutligen kommer fram till ett majoritetsbeslut. Men jag tycker att Eva Johansson skall rikta den frågan till den av kds representanter som kommer efter mig i debatten.

Herr talman! Jag vill bara komma med ett klargörande för den händelse att Marianne Jönsson inte har tagit del av vår motion. Det gäller vår reservation i den delen. Jag sade i utskottet att vi är överens till 98 %, och det är viktigt. Det är på en punkt som vi inte är överens. Vi hävdar att det ligger en målkonflikt i detta. Det håller de flesta icke-politiker med oss om. Det ligger en målkonflikt i att hävda det önskvärda i att Sverige skall vara mångkulturellt och samtidigt värna och slå vakt om den kristna etiken och den västerländska humanismen. Jag vill understryka att man inte löser problemet genom att förneka målkonflikten. Vi är fullständigt överens om att tolerans, förståelse och respekt för medmänniskor är grundläggande fundament. Det är alldeles klart. Vad vi är kritiska emot är att denna målkonflikt inte behandlas och diskuteras just för att man skall ge skolorna en etisk kompass när det gäller dessa väldigt svåra frågor. Ute i skolorna vet man att problemet existerar. Där ser man målkonflikten. Ett konkret exempel tog jag upp i mitt anförande, nämligen att ett antal rektorer i Stockholm har vänt sig till skolförvaltningen för att de inte vet hur de skall hantera den situation som har uppstått just som ett resultat av denna målkonflikt. Inte ens rektorn klarar av att hantera situationen! Jag tror inte rektorerna är dåliga eller inkompetenta, men det finns ingen vägledning i styrdokumenten, dvs. i läroplanen. Ett annat exempel som skrämmer mig, eftersom jag värnar vår demokrati, är när skolbibliotekarier stoppar undan och gömmer böcker som är skrivna av Salman Rushdie därför att de är rädda. Det tycker inte jag är att visa civilkurage eller att värna vår kristna etik och västerländska humanism. Det är att krypa undan för kulturella inslag som jag inte tycker att samhället skall tolerera. Vi tycker att det är viktigt att de här sakerna markeras i detta viktiga styrdokument. Men då får det inte bara bli allmänt välmenande verbala luftmaränger, utan det måste framgå tydligt och klart vad det är som vi inte tolererar, just för att vi skall kunna skydda det som vi alla vill värna.
Herr talman! Det som gjorde mig orolig i Stefan Kihlbergs reservation är det som står om att Sverige bör slå vakt om den kulturella homogeniteten som har kännetecknat vårt land, och som delvis är en förklaring till att vi har levt i ett relativt harmoniskt tillstånd. Vi måste se sanningen som den är: Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Många människor kommer till oss med en helt annan bakgrund och en helt annan föreställning både om religion och kultur. Därför är det mycket viktigt att skolan, vars uppgift vi diskuterar, ger eleverna en identitet och en trygghet, så att de inte behöver känna rädsla och fiendskap gentemot det nya och främmande som kommer till oss. Man bör förankra det kulturarv som vuxit fram i vårt land i undervisningen, så att eleverna verkligen kan spegla sig i vårt förflutna och se vad vi har att se fram emot. Först då kan motsättningen, som Stefan Kihlberg beskrev, göras mindre och förhoppningsvis också fås att försvinna från våra svenska skolor.
Herr talman! Marianne Jönsson sade att Sverige redan är mångkulturellt. Jag vet inte om det är så. En del av vår kritik går ju ut på att man inte ens har definierat vad ett mångkulturellt samhälle är. Christer Lindblom talade om ett multikulturellt samhälle. Är det samma sak? Om Sverige är ett mångkulturellt samhälle, är USA också det? Jag skulle vilja citera en mycket framträdande vänsterpartist som i ett officiellt sammanhang för några veckor sedan sade: Jag tror inte ett ögonblick på ett mångkulturellt samhälle. Det samhälle som satsar på att bli det går under. Det var alltså en vänsterpartist som sade detta, och en mycket framträdande sådan. Det är självklart att man skall respektera allas grundläggande mänskliga rättigheter oavsett kulturell bakgrund. Det behöver vi inte diskutera; samtliga i denna kammare är överens. Men vi menar att man måste tydliggöra de problem som redan finns och inte sopa dem under mattan, för då blir det stora problem. Diskutera öppet och tydligt: Vad är okej? Vad är inte okej? Vad tolererar och respekterar vi? Vad tolererar vi inte? Det måste vi göra just för att värna det samhälle som vi alla vill behålla.
Herr talman! Det är inte meningen att detta skall bli en invandrar och flyktingdebatt. Vi skall diskutera skolpolitiken och hur vi i skolan skall förhålla oss till det vi möter i form av olika främmande inslag och olika förhållningssätt till religion och kultur. Vi skall ge våra elever en trygghet i den egna identiteten, så att de med förtröstan och utan rädsla kan möta allt det nya som kommer till oss. Vi kan inte stänga våra gränser. Vi är ett internationellt land. Om landet är mångkulturellt fullt ut eller om det håller på att bli det kan jag inte säga här i dag. Men detta är inte en utveckling som vi kan stoppa. Därför måste vi göra oss beredda att möta detta i den svenska skolan. Skall vi ha som grund att varje människas egenvärde skall respekteras, är detta ett av skolans allra viktigaste mål. Annars hotas demokratin.

Herr talman! Kristendomen har på en rad olika sätt betytt mycket för vårt lands utveckling. Det råder inget tvivel eller oenighet om det. Det är ett historiskt faktum. Kristendomen betyder också mycket för dagens svenska samhälle, liksom den säkert kommer att göra det också i framtiden. På grund av kristendomens centrala roll och starka inflytande över vårt kulturarv, skall den självfallet ges ett mycket stort utrymme inom ramen för ämnet religion i vår gemensamma grundskola. Men det har också under lång tid funnits judar i vårt land, och de har ockå påverkat vårt kulturarv och vår identitet. Jag har inledningsvis velat slå fast detta för att slippa möta påståenden om motsatsen i debatten. Vi socialdemokrater är inte historielösa, och vi vill absolut inte att skolan skall vara det. Vi vill inte heller att skolan skall vara värdeneutral. Skolan skall fostra barnen, så att de blir toleranta och vidsynta, så att de får lära sig att känna solidaritet med svaga och utsatta och så att de får respekt för människolivet och lär sig inse att ingen är förmer än någon annan. Om barnen skall växa upp med en verklig känsla för jämställdhet, behöver de träna på det redan i skolan. Vi menar att det är ett bjudande åliggande för skolan att undervisa om demokrati men även att ge barnen en chans genom det dagliga livet i skolan lära sig hur man arbetar demokratiskt. Vad är det då vi är oeniga om? Oenigheten om skolans värdegrund är kanske inte alldeles lättfångad. Det kanske också finns skiftningar inom majoriteten i synen på denna fråga. Det finns, som många har sagt, en lång tradition med enighet när det gäller läroplaner och synen på skolans värdegrund. Nu har någonting nytt tillstött -- detta som har betecknats som kristen etik. Vi socialdemokrater har av flera skäl vänt oss mot att detta begrepp skulle införas i läroplanen. Begreppet ''kristen etik'' är långt ifrån entydigt definierat. Kristna människor handlar i samma givna situation på mycket olika sätt. Det är, om uttrycket tillåtes, en himmelsvid skillnad mellan framgångsteologer och befrielseteologer. Genom att införa begreppet ''kristen etik'' i läroplanstexten kan man ge ett intryck av att den svenska skolan skall ta ställning för kristendomen framför andra regligioner -- att skolan skall bli kristen. Nu har vi på någt sätt enats om ett tillkännagivande till regeringen innebärande att det klart skall framgå att skolan inte skall vara konfessionell. Till detta skall jag återkomma. Vi lever i ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle. Religionsfriheten är fastslagen i vår grundlag. Religionsfriheten garanterar människor rätt att tro eller inte tro, alltefter personlig övertygelse. Staten får inte blanda sig i det. Många i andra länder eftersträvar den situation som vi har. Vi socialdemokrater vill slå vakt om religionsfriheten. Ingen enda förälder skall behöva känna tveksamhet mot att skicka sina barn till den svenska gemensamma grundskolan. Om man är djupt troende kristen, aktiv muslin, ortodox jude, agnostiker eller ateist, skall man ändå med fullt förtroende kunna låta barnen gå i den allmänna grundskolan. Det finns i dag tecken på att människor inte vågar göra det. Barn från olika hem -- hem med olika religiös och kulturell bakgrund -- behöver få gå i skolan tillsammans. De skall leva ett vuxenliv tillsammans, arbeta tillsammans, skapa kultur tillsammans och bo tillsammans. Då behöver de också gå i skolan tillsammans. Nu säger främst kds att det är vi socialdemokrater som har skapat oro i skolorna och bland föräldrar genom att diskutera huruvida begreppet ''kristen etik'' skall införas i läroplanen. Jag vill hävda att det är den borgerliga majoriteten och främst kds som skapat denna osäkerhet. Vi socialdemokrater anser att det finns ett egenvärde i att man kommer överens om värdegrunden. Därför har vi ansträngt oss till det yttersta. Vi var t.o.m. beredda att släppa det första yrkandet i vår partimotion för att riksdagen skulle kunna bli enig om ett tillkännagivande. Men kds -- jag förstår det så -- ville inte att vi skulle uppnå enighet. Man kan inte tolka formuleringarna på något annat sätt. Jag förstår nu att man i det närmaste har hotat sig till att slippa bli enig med oss socialdemokrater. Jag är själv bekännande kristen. För mig betyder kristendomen någonting. Jag vill inte att man skall använda begrepp som ''kristen etik'' som politiska slagord. Jag vill inte att man skall nedgradera kristendomen till att bli ett slagord i den aktuella politiska debatten. Det är därför jag känner att vi måste ha en gemensam värdegrund och att vi måste låta bli att slå varandra i huvudet med sådana här begrepp. Vi vill slå vakt om en skola för alla och om religionsfrihet. Vi vill också slå vakt om en samsyn, men vi vill inte att ett begrepp som ''kristen etik'' skall föras in i läroplanen. Det vore bara ägnat att skapa osäkerhet och motsättningar. ed detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Man kan inte låta bli att fråga sig vilket inflytande läroplanen har på skolans utveckling och på det dagliga livet i skolan. Om jag skall vara personlig måste jag erkänna att jag aldrig studerat läroplanen med samma intresse för detaljer som jag nu ägnat åt förberedelserna för den nya -- detta trots 30 år i skolan. Jag har kommit på att när jag själv gick i skolan fanns det inte någon läroplan alls, utan vi hade Undervisningsplan 1919. Det betyder ändå inte jag är så lastgammal att jag gick i skolan 1919, utan jag gick i skolan på 1940 Den likvärdiga skolan är en mycket eftersträvansvärd princip, som jag helt ställer upp på. Men tyvärr har den ibland ganska litet med verkligheten att göra, trots att vi skriver om den i läroplaner. Man behöver bara ha två egna barn för att uppleva hur olika skolan kan te sig för de båda, även om de har ganska likartade förutsättningar och utgångspunkter från början när det gäller både begåvning och miljö. Skillnaderna kan bestå av tusen olika ting, alltifrån atmosfären och trivseln i skolan, som kan vara svår att beskriva, trots att alla vet att den finns där, till det faktum att det i en klass finns ett bra klimat för lärande och kunskapsutveckling, medan det i en annan klass inte är någonting som vill sig. Detta kan faktiskt vara samma lärares erfarenhet. I en klass är det nästan alltid en bra arbetsmiljö och en positiv inställning till undervisningen. I en annan klass upptas varje klassmöte av frågan hur det skall kunna bli tyst på det allmänna småpratet, som är så störande. Alla i klassen är faktiskt jättetrevliga och trivs så bra ihop. Ingen känner sig utanför, och de gillar sina lärare. Det var faktiskt likadant på mellanstadiet, där de av olika skäl bytte lärare ett otal gånger. Kanske har det en hel del med oron att göra. Allt detta ser vi väldigt litet av i läroplanen, men alla som arbetar inom skolan vet att detta är ett mycket aktuellt problem.

När det gäller läroplanens struktur och inriktning samt värdegrund ansluter sig kds till propositionens förslag. Kunskapsmängden har ökat, och det blir en alltmer grannlaga uppgift för skolan att sovra bland kunskaper som kan betecknas som tidsbundna och flyktiga till skillnad från andra, mer tidlösa och beständiga. Jag vill instämma i vad som i propositionen sägs om vikten av att kunna se perspektiv, samband och helheter. Regeringen pekar på tre mycket betydelsefulla perspektiv, som skall prägla hela skolans arbete -- det etiska och det internationella perspektivet samt miljöperspektivet. Alla tre är utomordentligt väsentliga. Det etiska perspektivet har enligt kds sätt att se en grundläggande betydelse även för ett internationellt orienterat samhälle och för miljöfrågorna. Herr talman! Vi har från kds sida vid flera tillfällen framhävt betydelsen av de grundläggande kunskaperna -- att läsa, skriva och räkna. De tas ofta som självklara, men inte minst när det gäller den oundgängliga läsfärdigheten måste vi tyvärr konstatera att åtminstone 10 % av eleverna har stora svårigheter långt upp i klasserna och inte så få ända upp i vuxen ålder. Vilket hinder detta utgör för drabbade elever i den fortsatta skolgången och även senare i livet borde det inte vara svårt att föreställa sig. Skall vi få en skola med hög kvalitet, måste vi komma till rätta med detta problem på ett helt annat sätt än vi hittills gjort. Både skolledning, lärare och föräldrar måste göras medvetna om problemen med läsutvecklingen. En tidig upptäckt, helst redan före skolstarten, av den som riskerar att få grava problem samt tidig och adekvat hjälp bör vara varje elevs rättighet. Jag vill lyfta fram propositionen i detta sammanhang. Den pekar entydigt på att det är skolans ansvar att varje elev lämnar skolan med en godkänd kunskaps och kompetensnivå. Skolan måste ''erbjuda de elever som så behöver ett flexibelt, individuellt avpassat stöd vid just den tidpunkt eleverna behöver det''. Detta lägger också ett mycket stort ansvar på kommunerna, som enligt skollagen har ansvaret för att sätta in lämpliga stödåtgärder. Enligt vår mening behöver kommunerna på många håll omprioritera i sin verksamhet. Jag tillåter mig att säga det, även om vi inte kan bestämma om detta. Skolan har alltför länge fått vara strykpojken i den kommunala ekonomin. Jag vill här passa på att understryka det Christer Lindblom sade om svenska 2-ämnet och dess stora betydelse. Jag upptar inte tiden med annat än att instämma med Christer Lindblom. Synen på lärarnas roll kommer in när det gäller att förverkliga läroplanen. Vi måste ha lärarna med oss för att det skall bli möjligt att förverkliga läroplanen i skolorna. Därför är det illavarslande att en del kommuner tycks tro att skolans resursproblem kan lösas genom att lägga mer undervisningstid på lärarna. Det är minsann inte den bästa utgångspunkten när den nya läroplanen skall sjösättas. Herr talman! Jag har genom ett särskilt yttrande gjort klart att jag anser att det skulle ha varit en stor fördel för samtliga ämnen med ett eget timtal med en garanterad minimitid. Detta gäller både de praktiskt-estetiska ämnena, där nu så skett till vår glädje, och de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnena. Detta skulle ge en större frihet att samverka med alla andra ämnen. Det har konstaterats att särskilt vissa ämnen har kommit kläm. Det gäller inte minst religionskunskapen. Jag betraktar därför den kvarvarande låsningen till en grupp som förlegad. Det skulle ha varit mer framåtsyftande om också de gamla SO och NO-ämnena hade fått sin fullständiga frihet. Inte minst från religionskunskapens sida har man påpekat att man inte alls känner sig som ett med den grupp där man är placerad, utan man skulle i stället kunna samverka med idrott och hälsa, musik, svenska, bild och en del andra ämnen. Vad beträffar religionskunskapen anser utskottet att behovet av undervisning i ämnet ökar i ett mångkulturellt samhälle. Jag menar också att ämnet har fått en ny viktig uppgift med tanke på den betydelse som man i den nya läroplanen tillmäter det etiska perspektivet. Det behövs mer tid än tidigare för samtal och tankeutbyte med eleverna. Detta ämne lämpar sig, som vi hört tidigare i dag, utmärkt för den sortens samtal. Jag anser att det hade varit befogat med ett garanterat timtal på den nivå som ämnet har enligt Lgr 80. Vi vet att det ganska mycket överstiger det timtal som kan bli tänkbart i dagens läge. Detta har det tyvärr inte varit möjligt att få stöd för hos de övriga partierna. Jag har valt att inte reservera mig, eftersom utskottet återfört 40 timmar från den naturvetenskapliga till den samhällsvetenskapliga gruppen med hänvisning till det ökande behovet av religionskunskap och det faktum att ämnet får stå tillbaka för andra ämnen inom SO-blocket. Vi konstaterar att på detta sätt har humaniora förstärkts. Utskottet utgår dessutom ifrån att Skolverket ägnar speciell uppmärksamhet inte minst åt religionsämnet i sin uppföljning. Jag tror också att det är betydelsefullt att utskottet poängterar vikten av att det finns behöriga lärare i ämnet. Det har faktiskt varit så att ca 60 % av lärarna i religionsämnet inte har varit behöriga. Den ökade uppmärksamheten på den etiska dimensionen innebär också ett fortbildningsbehov, påpekar utskottet, framför allt när det gäller religionsämnet. För allt detta har kds arbetat mycket hårt, och vi vill därför uttrycka vår tillfredsställelse för det som vi har uppnått, även om jag hade velat se ett betydligt högre timtal för religionsämnet. Detta gäller även ämnet histora. Dessa båda ämnen kräver enligt vårt förmenande mer tid än geografi och samhällskunskap på grund av den mer djuplodande karaktär som religion och historia har. Om betygen vill jag säga att jag är mycket nöjd med att det nu blir nationella betyg från årskurs 7. Jag tycker också att det är bra att blir skriftliga meddelanden från årskurs 5. Jag tycker att det är fint att vi kunnat komma överens så långt.

Herr talman! Ingrid Näslund snuddade i stort sett bara vid frågan om värdegrunden och tog annars upp sådana saker som vi är alldeles överens om; att det behövs perspektiv, samband, enhet, diskussioner om etiska frågor, miljö, internationella frågor, m.m. Men jag har märkt att kds med viss frenesi har drivit att just begreppet kristen etik måste finnas med i skolan. Då vill jag fråga vad det etiska kommer att innebära. Skall det innebära någonting nytt för skolan? Vad skall lärarna göra? Skall de göra någonting annat än vad de har gjort tidigare? Missar skolan när det gäller att fostra och överföra värderingar? Jag undrar litet grand över om det här begreppet skall ha någon praktisk betydelse eller vad det egentligen är. Jag ser i ett tidningsurklipp en kds-politiker som tycker att det nu skall bli ändring på läromedel, lärarutbildning och undervisning, för de skall baseras på kristen etik. Jag skulle vilja veta vad det betyder. Vad är det för skillnad jämfört med tidigare? Vad skall lärarna göra i skolan som de inte har gjort förut?
Herr talman! Min kollega Tuve Skånberg och jag har delat upp frågan så att Tuve Skånberg huvudsakligen kommer att tala om det här ämnet. Jag kan beträffande lärarutbildningen säga att det naturligtvis är viktigt -- och det har också påpekats av utskottet -- att det blir fortbildning när det gäller den etiska dimensionen. Det är en fortbildning som inte bara behövs för religionskunskapslärare, utan för lärare i allmänhet, eftersom detta är ett av de tre viktiga perspektiv som nu skall lyftas fram i skolan.
Herr talman! Det är nog bra. Men frågan om ökat utrymme för etiska diskussioner och för etiska överväganden i skolan är inte särskilt ny. Den fanns med redan under vår tid i regeringsställning. Det är inte riktigt det vi pratar om. Skall lärarna nu få särskild fortbildning i kristen etik? I så fall, vad är det för sort? Är det framgångsteologi de skall lära sig eller är det befrielseteologi? Vad skall man grunda den här fortbildningen på, om det inte är på ''vanlig'' etik?
Herr talman! Jag skall begränsa mig till att bara säga att när Berit Löfstedt kommer in på om det är den ena eller den andra teologin man skall ha som grund, är hon inne på konfessioner. Vi har i det fallet sagt att skolan skall vara icke-konfessionell. Jag tror att Tuve Skånberg kommer att klargöra vad som menas med kristen etik. Det tror jag är ganska entydigt.
Herr talman! Jag respekterar och accepterar i sann kristen och zenbuddistisk anda att kds har delat upp de här områdena sinsemellan, så jag skall inte ta upp allt det jag tänkte säga. Men jag måste ändå ställa frågan till Ingrid Näslund: Var det fråga om regeringskris eller inte?

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp två delar i det här betänkandet, dels några ord om etik och värdegrund, dels om betyg. För mig som liberal är människovärde och humanistisk människosyn begrepp som utgör normen för vårt samhälle och grunden för vår demokrati. Demokratin bygger ju på principen om alla människors lika värde. En man, en röst. Lika värde för det utvecklingsstörda barnet i rullstol som för den jämnårige fotbollsspelaren eller den vuxne dataspecialisten. Humanistisk människosyn innebär att människan i sig är ett subjekt, ett jag, som har frihet, ansvar och mänsklig värdighet. Det förutsätter att människan kan välja mellan olika alternativ på basis av sina egna etiska överväganden. Människan bär inom sig ett medvetande och skapande krafter. Hon är en social varelse, beroende av sin miljö och sina mänskliga relationer. Dessa begrepp, människovärde och humanistisk människosyn, kan inte förklaras vetenskapligt. Deras giltighet kan heller inte bevisas. De är personliga och existentiella. Men, och det är viktigt, i Sverige har vi inte ensamrätt på de begreppen. De härleds ur och förklaras av judisk kristen etik och grekisk filosofi. Sambandet mellan våra grundläggande värden om humanistisk människosyn och människovärde är viktigt, och det är viktigt att våra barn och ungdomar känner till hur det har vuxit fram ur grekisk filosofi och judisk kristen etik. Detta utesluter inte att dessa tankegångar finns i andra religioner. Självfallet skall skolan möta alla barn och ungdomar med respekt för deras integritet och människovärde. Det lärarna säger på lektionen måste följas upp av hur skolans elever, lärare och personal bemöter varandra och andra. Innehållet i lektioner, på raster, på friluftsdagar måste bygga på de här gemensamma värderingarna om tolerans, humanism, respekt för medmänniskor, respekt för olika trosuppfattningar, personligt ansvar, jämställdhet mellan män och kvinnor samt omsorg om dem som har det svårt. Det är värden som har djupa rötter i vår kultur och i vår historiska utveckling. Den viktigaste uppgiften i detta sammanhang är att hävda dessa värden och förklara omigen hur de har vuxit fram och förankrats hos oss. Unga människor måste få skolans hjälp och föräldrarnas att utveckla ett eget personligt förhållningssätt till begreppen och till den grund de vilar på och få sådana kunskaper att de medvetet kan ta personlig ställning i frågorna. Samtidigt måste skolan aktivt motarbeta åsikter och uttrycksformer som strider mot de grundläggande människovärdesprinciperna. Dessutom skall skolan samtidigt vara allsidig och neutral i livsåskådningsfrågor. Allt skall tas upp; Men den här allsidigheten, toleransen och åsiktsmässiga neutraliteten får inte bli likgiltighet, för då sviker vi de unga. Den etiska och moraliska vilsenhet som många unga människor uttrycker visar att vi hittills inte har lyckats särskilt väl. Det här kulturarvet och historien ger våra ungdomar anknytning bakåt och en förankring som gör dem mindre mottagliga för irrläror och budskap som kan leda till främlingsfientlighet. Historielöshet är farlig för samhället och medborgaren. Särskilt viktigt är detta för de ungdomar som inte får grunderna hemifrån. Jag anser att utskottet är tydligt på denna punkt. Det finns inte någon anledning att ifrågasätta och misstänkliggöra. Skolan är även i fortsättningen till för alla barn, oavsett den religion eller icke-religion de har med sig hemifrån. Skolan är fortfarande tydligt icke-konfessionell. Vi överger inte vår öppna och pluralistiska hållning i livsåskådningsfrågor när vi säger att skolan skall förklara för våra barn att våra grundvärderingar och den männskosyn som Sveriges demokrati bygger på har vuxit fram judisk-kristen etik och västerländsk humanism. Kristendom är en viktig del av vårt kulturarv men självfallet inte någon påbjuden trosuppfattning i den svenska skolan. Jag vill högst personligt definiera att vara kristen som att ha en personlig relation till Jesus Kristus. Därmed kan det heller icke vara kollektiv process. Med detta som utgångspunkt kan jag trots vad vi i utskottet nu skriver att vi är överens om och den diskussion som har förts här i dag icke yttra mig om hur det har gått till i diskussionerna i utskottet eller i beredningsgruppen eftersom jag inte har varit med. Men jag blir mycket konfunderad när jag läser ett pressmeddelande från Kds daterat den 2 december som säger att Kds har nått stora framgångar i utskottet bl.a. när det gäller skolans värdegrund förankrad i kristen etik. Detta är vi överens om. Det är inte vad vi strider om här i dag. Det är betydligt mindre saker. Det är fråga om jag inte tycker att detta pressmeddelande är en högst oetisk handling från det parti i riksdagen som vill gå i bräschen för etiken. Jag vill sedan gå över till frågan om betygen och säga några ord om dem. Jag ingick i den betygsberedning som först tillsattes av Göran Persson och sedan fick nya direktiv av Beatrice Ask. Vi hade under resans gång en rad ordförande. I dag är det väl bara Stefan Kihlberg och jag som den gången satt i riksdagen som fortfarande är med. Jag undrar om Beatrice Ask egentligen inte något beklagar att departementet inte tog tillvara Betygsberedningens förslag bättre än vad man gjorde. Vi hade då sluppit mycket av diskussionen här i dag. Kanske departementet inte heller förstod betygsfrågans sprängkraft. Det vi i utredningen förde fram var att betygen styr mycket mer än vad man är medveten om. Vårt förslag var att betygen i första hand skulle vara ett pedagogiskt verktyg i skolan som skulle konkretisera målen för skolarbetet. Man skulle tala om för eleverna vad de strävar mot, och därmed skulle betygen bli en positiv kraft och inte ett verktyg för att rangordna elever. Det var elevernas faktiska prestationer som skulle bedömas. Man skulle identifiera kunskaper och erfarenheter som innebar att eleverna hade förstått vad de hade lärt sig i skolan och utanför skolan. Man skulle också indentifiera att eleverna hade kunnat se samband och sammanhang och att de kunde använda sina kunskaper. Vi var överens om att kunskapsutvecklingen är en process som är individuell. Det tar olika tid för olika barn i olika ämnen. Vi var också överens om att inget lärande sker i ett vakuum, utan all kunskap blir till ett sammanhang; kunskap i skolan, kunskap bland kompisar, kunskap i föräldrahemmet och på andra håll. Vi var också överens om att gränsen godkänd skulle vara ett tydligt resultatansvar för grundskolan. Det skulle ingå i lärarens profession, kompetens och läraransvaret att löpande diagnostisera så att man inte en dag skulle upptäcka att eleverna inte hängde med. Vi föreslog betyg från hösten i årskurs 7. Kraven för de olika betygen skulle redovisas för eleverna och deras föräldrar på förhand, och man skulle ge betyg i sex steg. Vi ville inte ha betyg i ordning och uppförande. Däremot föreslog vi väl strukturerade och formaliserade utvecklingssamtal som i skriftlig form också skulle kunna delas ut i hemmen. Vi sade också eleverna med detta bakomliggande resonemang i princip skall vara godkända från grundkolan för att komma vidare till gymnasiet. Eleverna skulle inte lämna grundskolan förrän de var godkända. I dagens beslut finns mycket av detta: kunskapssynen, utvecklingssamtalen, godkändgräns till gymnasiet i vissa ämnen och ställningstagandet till betyg i uppförande och ordning. Men som jag ser det är det inte förenligt med Betygsberedningens grundläggande kunskapssyn att t.ex. ha betyg i årskurs 5 för alla elever. Tror man på att inlärning är en individuell process går det inte att mäta alla på samma gång. Däremot kan man mycket väl säga att man skall mäta kunskapen upp till årskurs 5, så att man får in processen i sitt tänkande. Jag utgår också ifrån att lokala liberala skolpolitiker inte driver på föräldrar att begära information i betygsliknande former. Jag anser det förödande att ge betyg i olika ämnen till småbarn, helt i enlighet med vad Betygsberedningen kom fram till. Däremot är Waldorfskolornas och Montessoriskolornas väl strukturerade utvecklingssamtal och omdömen bra. Jag instämmer i det Christer Lindblom tidigare sagt om att vi har gjort ett val. Jag utgår ifrån att föräldrarna har denna insikt. När det sedan gäller det betygssystem som nu kommer att införas har ingen här tagit upp den revolution det innebär i skolan att gå från ett relativt system där man mäter och jämför eleverna mot varandra till ett system där man hela tiden jämförs och mäts mot sig själv och sin egen kunskapsutveckling. Det krävs en total omläggning, och det kräver också en väl genomtänkt vidareutbildning av lärarna. Den delen måste vi ägna oss mycket mer åt än vad vi hitintills har gjort.

Herr talman! Det var mycket i Margitta Edgrens anförande som också jag kan instämma i. Vänsterpartiet vill liksom Folkpartiet, förmodar jag, ha en skola som ger ökad kännedom om internationaliseringens villkor och möjligheter och om vad begreppen solidaritet och ett riktigt miljöansvar innebär. Därutöver vill vi från Vänsterpartiet gå vidare och förorda undersökande arbetssätt, en forskningsinriktad skola som tar upp många existensiella frågor. Det skall i sig vara en existensiell skola där bildningen får ha ett eget värde. Vänsterpartiet har också föreslagit -- och även Socialdemokraterna har i något sammanhang fört fram samma förslag -- att de fristående skolorna skulle ingå i en kommunal skolplan. Det förslaget har avvisats av bl.a. Folkpartiet. Nu skrivs det in i läroplanen att kristen etik och västerländsk humanism skall utgöra en värdegrund. Min fråga till Margitta Edgren blir då: Hur kommer framöver olika fristående skolor att kunna etablera sig i det fall de inte hävdar kristen etik och västerländsk humanism? Detta står i propositionen. Jag tror att det är på s. 19. Jag tog inte med den eftersom jag nu läst den så många gånger att jag är trött på den. Kan det tas till intäkt för att säga nej till etablerandet av fristående skolor om de t.ex har zenbuddistisk eller islamisk inriktning? Det är sant att den kristna etiken och västerländska humanismen har påverkat vårt samhälle på en rad områden som man räknar upp. Men det finns ju en del undantag, t.ex. rättsväsendet där vi har stora romerska inslag. Detta var bara ett litet meningsutbyte i debatten. Hur kommer det ställa sig framöver när det gäller etablerandet av fristående skolor i relation till hävdandet av denna värdegrund?
Herr talman! Låt mig säga till Björn Samuelson att han skall läsa detta en gång till. Det står ingenting om det. Det står: ''Utskottet anser sammanfattningsvis mot bakgrund av det anförda att det tydligt bör framgå av läroplanstexten att formuleringen om skolans värdegrund såsom förankrad i kristen etik och västerländsk humanism inte skall tolkas som att skolan skall överge sin tidigare hållning i livsåskådningsfrågor. Undervisningen i skolan skall även framdeles vara icke-konfessionell.'' Jag vill påstå att Björn Samuelson läser helt fel. Här står ingenting om att hävda. Här står att man skall tala om för eleverna ur vilket samband dagens demokrati har vuxit och var dagens ställningstagande till förmån för människors lika värde, för en humanistisk människosyn och mänskliga rättigheter har kommit ifrån. Det har inte dumpit ner uppifrån. Det finns en historisk förklaring till, en beskrivning av, hur vi har tagit oss till det stadium vi är i dag som svenskar i samhället. Det utesluter inte att det finns liknande tankegångar i andra religioner. Det nya med kristendomen var ju att Jesus Kristus förklarade hur man skulle leva med den här etiken när han var på jorden. Han förklarade vilka motiven var. Han lyfte in dem i den enskilda människan. Han internaliserade begreppen. Ansvaret för ett etiskt förhållningssätt blev ditt. Vi vill lyfta fram hur den processen vuxit fram.
Herr talman! Jag väntade på den här repliken. Jag håller med om vad Margitta Edgren säger om det personliga förhållningssättet. Jag reagerade mot att en talare tidigare i debatten hävdade Sverige som kristen nation. Jag fick inte svar på min fråga om hur det kommer att ställa sig framöver när det gäller etablerandet av fristående skolor. Däremot menar tydligen Margitta Edgren att man har frångått propositionens text. Det är inte skolans sak att hävda dessa ståndpunkter.
Herr talman! Vi har inte alls frångått texten, eftersom det inte står att man skall hävda. Där står att man skall förankra. Jag tycker att det är en väldig skillnad. Vi lägger tydligen helt olika betydelse i detta. Skolan skall även i fortsättningen vara icke-konfessionell. Man skall förklara för eleverna hur detta med kristendom, människovärde, etik och västerländsk humanism har vuxit fram. Det är vad vi för in. Det är vad jag kallar förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Det utesluter inte andra synsätt. Vi skall förklara detta. Jag tycker att Björn Samuelson helt enkelt är ute efter att bråka. Han kan läsa detta likaväl som jag. Jag håller med den talare som tidigare sade att den här diskussionen faktiskt är ganska obegriplig för människor utanför den här kammaren. Vi är överens om att vi är en nation som har vissa värden. Att vi då skall förklara hur dessa värden har vuxit fram kan inte vara så märkvärdigt. Björn Samuelson ifrågasätter detta.
Herr talman! När jag lyssnade till den första halvan av Margitta Edgrens anförande som handlade om värdegrunden kände jag nästan för att resa mig upp och instämma i det mesta av det Margitta Edgren sade. Jag förstår att det blir väldigt förvirrande för dem som inte finns här i lokalen eller har följt frågan ordentligt. Vad är det egentligen de har slagits om i utbildningsutskottet? När jag lyssnar till Margitta Edgren förstår jag också att oenigheten inte ser ut på det sätt som framgår av reservationerna. Gränsen går inte riktigt där. Den går i hur man faktiskt tolkar begreppet kristen etik. Jag sade i mitt anförande att vi inte är oense om historien och om hur vårt samhälle har byggts upp. Jag förstår att gränserna för hur man skall tolka detta och vad det skall betyda för skolan i framtiden går inom regeringen. Därför var det litet synd att man kröp ur enigheten. Vi hade ju nått en överenskommelse om hur vi egentligen såg på dessa texter. För övrigt kan vi kanske diskutera det här med hävdandet. Det står så läroplanen. Det är precis detta det handlar om. Det står att skolan har en viktig uppgift i att hävda dessa värden. Då undrar man vad det är. Hävda är ett ganska aktivt verb. Det kan förmodligen tolkas ganska olika mellan regeringspartierna. För vår del är det just detta att man ställer upp på allt vad regeringen säger i sin sluttext som gör att det blir litet besvärligt. Annars vill jag säga att vi verkligen har eftersträvat enighet och inte velat krångla och gräla i den här frågan. Avslutningsvis, och icke med något samband till detta, vill jag yrka bifall till reservation 27.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att förlänga debatten, men jag vill kort protestera mot den i mitt tycke alltför idylliserade bild av Betygsberedningens arbete som Margitta Edgren ger. Jag satt, som hon påpekade, med i Ask ångrar att hon inte antog Betygsberedningens förslag. Nej, det tror jag inte en sekund att hon gör, och tur är väl det. Om så hade skett, och utskottet hade antagit förslaget, hade skolorna fått bekymmer. Betygsberedningen lyckades med konststycket att skapa nära nog fullständig parlamentarisk enighet kring ett förslag som praktiskt taget samtliga remissinstanser sedan avfärdade fullständigt som oklart, motsägelsefullt och obegripligt. Därför är det ett mycket gott betyg att regeringen inte tar upp det. Vi var överens om kunskapssynen, men den var så självklar att jag hade svårt att förstå varför man satt och diskuterade den. Betygsberedningens majoritet har fortsatt att känna sig missförstådd och konstaterar att ingen förstod dem. Alla andra var antingen dumma eller oförstående. Det är bättre att konstatera att Betygsberedningen var ett präktigt fiasko. Det var inte en dikeskörning. Man körde rakt in i väggen, trots varningssignaler. Det fanns mycket av uppvisning i politisk prestige. Man försökte göra vetenskap av personligt tyckande. Det bästa vi kan göra är att låta förslaget vila i frid, för dött var det redan när det presenterades.
Herr talman! Jag blev glad över att Stefan Kihlberg reagerade. Jag väntade nästan på det. Det tillhör skollivets skrönor att Betygsberedningens förslag är ett fiasko och att utredningen har kört av vägen och ned i diket. Vi ledamöter i Betygsberedningen var själva väldigt ödmjuka och sade att vi haft för kort tid på oss och att det fanns delar av betänkandet som man måste arbeta vidare med. Vi presenterade några grundtankar. Remissinstanserna har hoppat på två eller tre av de 12--15 grundtankar som vi lämnade ifrån oss. De kan inte förstå dem och inte acceptera dem. I ödmjukheten ingår ju inställningen att det går att arbeta om förslagen. Det största problemet var frågan om progressionen, dvs. att det skulle finnas en möjlighet att identifiera en utveckling av kunskaperna. Det vi framför allt gjorde, Stefan Kihlberg, var att visa tilltro till lärarnas kompetens och profession. Det hade vi faktiskt underlag för efter de försök vi själva gjorde ute i skolorna. Det förslag vi nu kommer att anta genomsyras inte på samma sätt av tilltro till lärarna. Departementet och Beatrice Ask har godtagit stora delar av förslaget. Utskottet bidrar med ytterligare en del -- den om utvecklingssamtal. Jag tror nog att Betygsberedningen till stor del har fått en sen upprättelse efter remissdebatten. Jag håller fast vid det jag sade i mitt anförande. Jag tycker nog att man hade kunnat använda och utveckla fler delar av Betygsberedningens arbete. Men något fiasko var det inte! Om det hade varit det skulle vi helt ta avstånd från det förslag som vi kommer att acceptera i dag. Grundsynen i det förslaget är ju densamma som den
Herr talman! Jag missunnar i och för sig inte Margitta Edgren hennes vilja att leva i en sagovärld. Jag skall inte förlänga diskussionen genom att gå igenom hur det faktiskt förhöll sig. Det jag säger är ingen skröna. Det är lätt för var och en som vill att läsa Betygsberedningens betänkande, inklusive min reservation, och framför allt remissvaren. Vi som har gjort det, och gjort det utan en vilja att tolka Betygsberedningens förslag som det enda möjliga, kan verifiera att det riktades en förkrossande kritik mot förslaget på just de punkter jag indikerade. Man försöker t.ex. göra vetenskap av personliga tyckanden. Det är lätt att konstatera att psykologerna skulle kalla Margitta Edgrens beskrivning av hur regeringen och utskottet har antagit huvuddelen av förslaget för förträngning. Den är ett fullständigt falsifikat. Jag förstår att det är jobbigt att vidkännas ett så präktigt misslyckande. Betygsberedningens förslag är dött och begravet. Låt det vila i frid!
Herr talman! Nej, Stefan Kihlberg, förslaget är faktiskt inte dött. Men låt oss inte gräla om det. Stefan Kihlberg tar i sitt elvaellertjugopunktsförslag upp frågan om vetenskaplighet. Jag vill bara säga att vi hittills trots all vetenskap inte har haft något bra betygssystem. Är det då inte någon vits med att försöka komma fram på något annat sätt? Det var det vi gjorde. Vi byggde förslaget på erfarna lärares bedömningar. Jag tycker att det faktum att vi enats om att lägga fram ett förslag för denna kammare förtjänar en viss upprättelse. Utgångspunkten var att vissa partier inte ville ge eleverna några betyg alls och att andra ville ge betyg från första klass och i elva steg. Om man då i en process kan komma fram till ett förslag, skall detta förslag användas på ett eller annat sätt.

Herr talman! Det är en säregen upplevelse att bli apostroferad i fem timmar och inte kunna svara. Nu kan jag svara. Något säger mig att jag kommer att få tillfälle att svara väl för mig. Frågan om det interna utskottsarbetet har ställts om och om igen. Jag är själv osäker på vad som kan bedömas vara offentligt och inte offentligt. Jag tänker på Inger Davidsons ''bortslarvade'' handväska som ett TV-bolag hittade. Om jag får frågan om vad som föregick i utskottet svarar jag. Den som ställer frågan får ta på sig ansvaret för att uttalandet kan bli prejudicerande och att det kan bli svårt för utskottet att jobba i fortsättningen. Det är inte mitt ansvar. Jag har fått förtroendet att precisera kds ställningstagande när det gäller skolans värdegrund. Om något är oklart efter det hoppas jag att jag får tillfälle att svara. Jag tänker vara utförlig nu och hoppas, herr talman, på tillgift om jag drar över någon minut. Ämnet har apostroferats, och vi i kds har anmodats att ta till orda. Jag erbjuder mig att stryka mig från talarlistan för debatten om utbildningsutskottets betänkande 2. Jag har anmält att jag vill tala i sex minuter om det ämne jag skall tala om nu. Man kan spara tid genom att tala om grundskolans och de frivilliga skolornas värdegrund samtidigt. De båda propositionernas formuleringar om dessa skolformer sammanfaller, liksom utskottets anslutning till dem. I den tidigare läroplanen, Lgr 80, sades visserligen att skolan skulle stå för demokratiska värden, men det angavs att skolan annars inte skulle påverka elevernas värderingar, moral och människosyn. Skolan var alltså i praktiken värdeneutral. Det råder i dag enighet mellan alla partier om att skolan skall hävda vissa värden och förklara hur de vuxit fram. Jag citerar ur betänkandet , UbU1, sid citerar regeringen till att börja med bestämmelsen i 1 kap. 2 § tredje stycket skollagen - -. Där föreskrivs att `verksamheten i skolan skall utformas i överenstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.` Denna bestämmelse anger, framhåller regeringen, de grundläggande värden som gäller för skolan och som är oförytterliga. Oförytterliga värden är de som i en given kulturkrets förutsätts gälla under alla omständigheter. Regeringen anför att de normer som skolans verksamhet skall bygga på -- såsom respekt för människans värdighet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män, omsorgen om den som har det svårt, det personliga ansvaret'' -- utskottet lägger också på s. 25 till orden människolivets okränkbarhet och allas lika värde -- ''har en djup förankring i vårt land och vår kultur. Normerna har djupa rötter i vår historia. Som särskilt viktig framstår skolans värdegrund, förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Skolan har enligt regeringen en viktig uppgift i att hävda dessa värden och förklara hur de vuxit fram och förankrats.'' Utskottet ansluter sig till den syn på skolans värdegrund som regeringen ger uttryck för i propositionen, dock med klargörandet att ''det tydligt bör framgå av läroplanstexten att formuleringen om skolans värdegrund såsom förankrad i kristen etik och västerländsk humanism inte skall tolkas som att skolan skall överge sin tidigare hållning i livsåskådningsfrågor. Undervisningen i skolan skall även framdeles vara icke-konfessionell.'' utskottets syn på vilka värden som skolan skall bygga sin verksamhet på och överföra till nästa generation, men reserverar sig mot att begreppen ''kristen etik'' och ''västerländsk humanism'' skall förekomma i läroplanstexten. Reservationen är djupt olycklig. Oenigheten är djupt olycklig. Jag vill instämma i det särskilda yttrande som Marianne Jönsson från Centerpartiet och Christer Lindblom från Folkpartiet gjort. De beklagar djupt att utskottet inte kunnat samla sig kring en gemensam värdegrundsskrivning och vill understryka att skrivningarna om skolans värdegrund, förankrad i kristen etik och västerländsk humanism, inte kan tolkas på annat sätt än att den grundlagsfästa religionsfriheten är orubbad och att den svenska skolan även framgent är öppen för alla, oavsett trosinriktning och religion. Jag skall kanske flika in att klargörandet att skolan också i fortsättningen skall vara icke-konfessionell givetvis inte hindrar fristående skolor från att som i dag välja olika profiler, t.ex. zenbuddistisk, islamsk eller kristen, att religiösa företrädare, t.ex. en präst, imam eller ateist, medverkar på en lektion, eller att en skolavslutning äger rum i en kyrka eller en moské om man så önskar. Samma förhållanden som råder i dag skall alltså råda i fortsättningen. Socialdemokraternas reservation ter sig åtminstone för mig mycket märklig när de bara något stycke tidigare instämmer i betänkandetexten på s. 25, där det sägs att: ''Utskottet instämmer med regeringen att kristendomen har haft och har stor betydelse i det svenska samhället och att dess inflytande sträcker sig från kultur, värde och normsystem, lagstiftning och rättssystem till samhällsmoral, sedvänjor och tradition. Kristendomen har därför en särställning för att kunna ge grunden till förståelse för svensk och västerländsk kultur och samhällsutveckling. Kristen etik utgör således en del av det nationella kulturarvet.'' Inkonsekvensen är iögonfallande. Hur kan Socialdemokraterna och Vänstern reservera sig mot begreppen ''kristen etik'' och ''västerländsk humanism'' i läroplanen som förklaring till varifrån vi fått de grundläggande värden vi alla delar och samtidigt hävda att kristendomen har en särställning till förståelsen av just detta och att kristen etik utgör en del av själva det nationella kulturarvet? Det kan inte bara vara ett förbiseende, eftersom Socialdemokraterna i den gemensamma text jag just citerade bidrog med åtminstone ett par olika formuleringar när texten skrevs. Min fråga till Socialdemokraterna bli alltså: Hur skall man å ena sidan kunna undvika begreppen ''kristen etik'' och ''västerländsk humanism'' och å andra sidan samtidigt påstå att kristendomen har en särställning för att kunna ge grunden till förståelse av svenska och västerländska värde och normsystem, lagstiftning, rättsystem och samhällsmoral och att kristen etik är en del av det nationella kulturarvet? När det gäller en annan av Socialdemokraternas reservationer vad gäller skolans värdegrund, nämligen reservation nr 3 om demokratisk fostran, skriver vi i majoriteten att vi inte kan finna att det i frågan om demokratisk fostran föreligger några mot varandra stridande uppfattningar, och vi anger att vi har samma åsikt som motionärerna i fråga om vikten av demokratisk fostran. Trots detta reserverar sig Socialdemokraterna! Kan det vara så att Socialdemokraterna när det gäller både etik och demokratisk fostran reserverar sig trots varje klarläggande och instämmande, därför att man vill markera en olikhet, om den också sakligt sett inte finns? Jag vill ta upp tre invändningar mot begreppen 1. Uttrycken skulle kunna uppfattas som att de diskriminerar andra religioner och livsåskådningar. 2. Den som inte är kristen skulle förbjudas vara lärare eller lärarundervisare. 3. Det är över huvud taget fel att ange en värdegrund med någon etik. Människors relationer skall inte regleras av annat än lagar. Detta är åsikter framförda av Vänsterpartiets partistyrelseledamoten Torbjörn Tännsjö i Dagens Låt mig bemöta invändningarna en i sänder. Jag börjar med invändning nr 1. Utskottets klargörande, att formuleringen om skolans värdegrund såsom förankrad i kristen etik och västerländsk humanism inte skall tolkas som att skolan skall överge sin tidigare hållning i livsåskådningsfrågor, kan inte med ord göras tydligare. I det särskilda yttrandet av Marianne Jönsson och Christer Lindblom, som jag instämmer i, pekar de ju på att religionsfriheten är grundlagsfäst. När utskottet den 14 oktober 1993 uppvaktades av företrädare för olika religioner, som kristendom, islam, buddism och judendom, bedyrade de alla att de gärna såg skolans värdegrund förankrad i just kristen etik. På deras presskonferens efteråt förtydligade t.o.m. Hüseyin Ayata, Islamiska rådet, som representerar muslimer i Sverige: ''Jesus är en förebild för hur man ska uppträda i samhället. Om svenskarna vore mer kristna skulle det underlätta också för oss. Det är inget konstigt att det talas om kristen etik i skolans läroplan. Mycket av rasism och främlingsfientlighet bottnar i osäkerhet. Man är tryggare om man har en gedigen identitet.'' Citatet är hämtat ur tidningen Dagen den 15 oktober 1993. Gruppen sade t.o.m.: ''Det är förmätet av socialdemokraterna att säga sig föra invandrarreligionernas talan och tycka något som de inte tycker.'' Alla socialdemokrater reagerar naturligtvis inte negativt inför uttrycket ''kristen etik''. Mona Sahlin sade i Dagen den 23 oktober 1993 att hon ville att skolan skulle bygga på kristen etik, och hon kallade den kristna etiken ''en del av svensk värdegemenskap''. Problemet ligger i missuppfattningen att kristen etik bara skulle kunna omfattas av kristna, att den skulle strida mot den religiösa pluralismen. Men religiös pluralism är inte detsamma som etisk pluralism. Ett land kan leva och bestå med religiös pluralism -- så är förhållandet i dag -- men inte med etisk pluralism. Socialdemokraterna befarar att uttalar man att vi fått våra normer från kristen etik och västerländsk humanism, gör man ett religiöst uttalande, som kan upplevas diskriminerande. Låt mig ta ett exempel på normer som vuxit fram mot en viss religiös och historisk bakgrund, men som vi använder utan att beteckna dem som religiösa. Om jag nu påstår att det i dag är tisdagen den 14 december 1993, dagen efter Luciadagen, gör jag inget religiöst påstående genom att använda denna gemensamma tidsnorm. Ändå betyder ju ''tisdag'' asaguden Tyrs dag, och vi har också Odens dag, Tors dag och Frejs dag, ett arv från vår förkristna tid. Att ange en dag som Luciadagen går tillbaka till den medeltida, katolska helgonkalendern, där varje dag var helgad åt ett helgon, i det här fallet den kristna jungfrun Lucia i Syrakusa, som år 304 led martyrdöden. Att säga att det är år 1993 innebär att jag i min tideräkning utgår från Kristi födelse. Tycker kanske Socialdemokraterna att det är diskriminerande att säga att det i dag är 1993 och inte 5753, som judarna, räknat från världens skapelse, eller 1371, som muslimerna, räknat från Muhammeds ankomst till Medina? Av alla tänkbara bokstäver använder vi latinska, och av alla tänkbara siffror använder vi arabiska. Allting har sina rötter och sin historiska förankring, så också de grundläggande normer vi diskuterar och är överens om i betänkandet. De är nämligen, rent historiskt och sakligt sett, i vår kulturkrets framvuxna ur och förankrade i kristen etik och västerländsk humanism, som har gett oss tio Guds bud, gyllene regeln och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Därmed inte sagt att de inte i många stycken skulle överensstämma med den levnadsvisdom som kommer till utryck också i andra religioner och livsåskådningar. Är det kanske ett religiöst påstående när vi relaterar vår lagstiftning från tio Guds bud? Författaren Stig Claesson, ''Slas'', som inte själv benämner sig som kristen, skriver i sin bok De tio budorden: ''De tio budorden innehåller i all sin korthet människans sen tidernas morgon samlade erfarenheter hur vi kan leva tillsammans och gemensamt på detta klot. Vi har stora svårigheter att respektera varandra då vi ju avsevärt skiljer oss till klädsel, till vanor, till uppförande, till utseende, till hudfärg och tro. De tio budorden är kanske vårt viktigaste arv. Om budorden överlämnades till människorna av en gud eller inte, får var och en tro som han vill, men vi kan inte låta bli att tro på De tio budorden, för budorden finns.'' november 1993 tar avstånd från begreppet ''kristen etik'', måste erkänna: ''Men håller vi oss inte, oavsett vilken tro vi har, i huvudsak till de tio budorden blir samhället snabbt outhärdligt. Varken ateister eller kristna har tillåtelse att bryta mot `du skall icke stjäla' eller `du skall icke döda'.'' Den andra invändningen var att den som inte är kristen skulle förbjudas att vara lärare eller lärarutbildare. Av det jag nyss sagt framstår detta naturligtvis som en helt orimlig tolkning. Skulle dessa grundläggande värderingar som vi räknat upp i betänkandet och som i vår kultur faktiskt formats framför allt genom påverkan av kristendomen och humanismen inte kunna omfattas av andra än kristna? Naturligtvis. I norska skolans mönsterplan heter det sedan många år: ''Grundskolan skall som helhet bygga på etiska grundvärderingar som är förankrade i kristendomen och i humanistisk tradition.'' Ingen har någonsin rest frågan om icke-kristna lärare skulle diskrimineras i Norge eller om religionsfrihet, muslimska flyktingar eller invandrarelever skulle förtrampas i Norge. Den tredje och sista invändningen är att det över huvud taget är fel att ange en etisk värdegrund för skola och samhälle och att mellanmänskliga relationer bara kan regleras av lagregler. Detta har hävdats av Torbjörn Tännsjö, ledamot av Med detta tar han avstånd från att det över huvud taget skall finnas en värdegrund inskriven i skolans läroplan. Han frågar sig: ''Hur når vi då fram till en uppfattning om vilka regler som ska gälla? Jo, genom politiska beslut i demokratisk ordning. Majoritetens vilja blir allas lag. - - Det är inte marxismen-leninismen eller Koranens bud man vill göra till statsfilosofi, men väl den kristna etiken och den västerländska humanismen. Om det är det ena eller det andra kan, tycker jag, kvitta lika.'' Torbjörn Tännsjö: ''Alternativet är att skolan inte lär ut någon grundläggande moralisk lära alls.'' Det gäller alltså alternativet till att lära ut kristen etik. Alf Svensson skriver i sitt svar till Tännsjö den 9 december 1993 i Dagens Nyheter: ''En detaljreglering som ska styra ett samhälle utan vissa etiska grunder blir ett lagverk mer omfattande än Nationalencyklopedin och kräver en övervakning värre än Stasi och KGB bestod sina samhällen med.'' Här slår jag in öppna dörrar, eftersom ingen i riksdagen har hävdat något annat än att skolan skall ha en läroplan med en värdegrund. Jag vill avsluta med att konstatera att propositionerna vad gäller skolans värdegrund i läroplanen på ett utmärkt och klargörande sätt följt upp de intentioner som kom till uttryck i regeringsförklaringens ord: ''Skolans verksamhet skall bygga på de normer om tolerans och respekt för varje människas lika och okränkbara värde som grundas i kristen etik och västerländsk humanism och som har djup förankring i vårt land. Hem och skola skall ge barn och ungdomar en klar uppfattning om rätt och orätt''. Att ersätta behovet av tusentals detaljreglerande lagparagrafer med att nya generationer får en egen, inre etisk kompass, en förmåga att skilja på rätt och orätt, på mitt och ditt, kommer att vara ett arbete på mycket lång sikt, men läroplanens riktlinjer kommer att bidra till det verksamt. Att denna fostran förankras i kristen etik gör mig viss om att våra barn och ungdomar formas såväl av strävan att göra det goda och sanna som av förmågan att förlåta och själv bli förlåten, när vi misslyckas att göra allt det goda vi ville. Ty också den högsta etik, utan kärlek och förlåtelse, blir till ouppnåeliga ideal, som tynger och dömer, mer än de bär och befriar. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till utskottets hemställan i UbU1 och UbU2, särskilt vad det gäller skolans värdegrund.

Herr talman! För det första väntar jag nu på att också Moderaterna skall ansluta sig till det särskilda yttrandet. Det innebär att vi skulle bli ganska överens om hur det egentligen skall vara med kristen etik. Alla har uttryckt att vi borde vara eniga. Jag anser bestämt att kristdemokraterna har ett stort ansvar för att vi faktiskt inte blev eniga. Vi var beredda att gå mycket långt utifrån vad vi ursprungligen hade skrivit i våra motioner för att uppnå detta väsentliga, att vi blev överens om värdegrunden. Det vet Tuve Skånberg. Det var ni som spräckte uppgörelsen vid målsnöret, det var baske mig inte vi -- ursäkta franskan. Tuve Skånberg citerar delar av min artikel i Svenska Dagbladet och den referens jag gjorde till de tio budorden. Men de flesta av budorden är mycket allmänmänskliga. De omfattas av människor från helt andra religioner. Det är inte tillåtet att stjäla. Det är i de flesta länder och kulturer respektabelt att vörda sina föräldrar osv. För övrigt vill jag hoppas att jag inte blir ihopsopad med Torbjörn Tännsjö. Han har en alldeles egen sorts argumentation. Näslund inte ville svara på: Vad är det som skall bli nytt i skolan? Skall lärarna göra någonting annat än de gjorde tidigare? Vad skall ingå i den fortbildning som Ingrid Näslund talade om? Skall de nu lära sig någonting som innebär en förändring? Har lärarna inte överfört värderingar förut? Har ungarna inte fått lära sig i skolan att de inte får stjäla och vara dumma mot varandra? Vad är det som är nytt? Det behöver jag veta.
Herr talman! Jag ser det som två frågor: Vad är nytt och vad har försiggått i utskottet? Jag ser det som ett klartecken från Berit Löfstedt att det som har pågått internt i utskottet nu är offentligt och att man kan samtala om det. Jag ser att Berit Löfstedt skakar på huvudet. Då har jag gjort en missbedömning. Det var alltså inte den fråga som ställdes. Då svarar jag i stället på frågan vad som är nytt i och med talet om kristen etik och västerländsk humanism. Det nya är att det sägs uttryckligen att skolan skall hävda grundläggande värderingar.

Detta är de värden vi är överens om. Varifrån har vi då fått dem? I vår kulturkrets har vi fått dem via den kristna etiken och den västerländska humanismen. Jag uppfattar det som att vi är överens om vilka värden som skall hävdas. Jag uppfattar det också som att vi är överens om varifrån vi har fått dem i vår kulturkrets, utan att därmed diskriminera andra religioner. Men vi var inte överens om varifrån de hade kommit. För ett par timmar sedan sade Björn Samuelson: Vi hade förhandlat bort kristen etik och västerländsk humanism. Det var hans uppfattning av det preliminära ställningstagandet i utskottet. Den uppfattningen delar inte jag.

Herr talman! Om Tuve Skånberg vill avslöja vilka diskussioner man har haft inom den borgerliga gruppen lägger jag mig inte ett dugg i det. Jag förstår att diskussionerna har förekommit där och att det var det som gjorde att man bestämde sig för att ha en mening i betänkandet som innefattar det mycket aktiva verb som ''hävda'' är. Det säger också Tuve Skånberg nu mycket tydligt. Men det är när man sätter likhetstecken mellan de allmänmänskliga värden som vi alla ställer upp på, inte bara i den västerländska kulturkretsen, och kristen etik som det blir tokigt. Det är då man blir på det klara med att detta är ett politiskt slagord, när det måste läggas ovanpå. Det är ungefär som att Moderaterna ofta har skyggat för ordet solidaritet. Här måste man lägga detta ord ovanpå. Kristendomen är en utomordentligt väsentlig del av vårt samhälle. Men säg inte att allting som är gott är kristet. Det är inte riktigt så enkelt.
Herr talman! Jag har inte i denna debatt sagt och kommer inte att säga att allt som är gott skulle vara kristet eller för den delen att allt som gäller för att vara kristet är gott. Det jag har sagt är att de värderingar som vårt samhälle bygger på, som vi var överens om och som jag med någon möda hittade i mina röriga papper, dem har har vi, rent sakligt och historiskt sett, som ett arv från vår kristna historia sedan 1000-talet eller strax före och från den västerländska humanismen, som framför allt har yttrat sig i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är frågan om varifrån vi har fått de normer vi skall hävda. Är vi inte överens om vilka normer som skall hävdas, Berit
Herr talman! Först vill jag säga att Torbjörn Tännsjö inte är talesman i etiska frågor. Tuve Skånberg får nöja sig med Björn Samuelson just nu. Torbjörn Tännsjö är visserligen docent i filosofi, det är inte så dåligt det heller. Vad jag sade i mitt anförande var att etik eller moral är inte något en gång för alla tider givet. Därför måste det kunna diskuteras och resoneras i skolan. Om man säger att skolan skall hävda dessa värden hämmar man, anser jag, ifrågasättandet och det kritiska analyserandet av dessa värden. Farhågor för detta har framkommit. Det är viktigt att man är försiktig med att använda dessa begrepp. Det är inte så många år sedan det var regel att aga barn i hemmen och i skolan. Det var under en tid då vi var minst lika kristna som i dag. Det finns väl ingen, åtminstone inte här i kammaren hoppas jag, som i dag skulle hävda att det tillhör kristen etik och har med våra traditioner och rötter att göra att aga barn. Dessa begrepp är alltså inte entydiga över tid och rum.
Herr talman! Med kristen etik avses framför allt tio Guds bud och gyllene regeln; jag tar bestämt avstånd från att aga barn. Vad det gäller uppgiften om Torbjörn Tännsjö hade jag fått den av en av Vänsterpartiets riksdagsledamöter.
Herr talman! Jag hörde mitt namn nämnas av Tuve Skånberg. Jag väntade nästan på det, med anledning av intervjun. Litet ironiskt kan jag ju först säga att har ni inga bättre argument att komma med än vad socialdemokrater uttrycker, har ni problem. Om det är så att det är socialdemokrater som ansvar för det mesta -- också för den här typen av argumentation -- är det väl bättre att vi får ta över och regera. För mig som inte är religiös innebär värdet av den s.k. kristna etiken inte någon konflikt, utan någonting väldigt viktigt. Det är naturligt att försöka förstå vad det är i vår historia och vårt kulturarv som bygger på kristendomen. Det är naturligt att man då får större förståelse för andra gruppers religion och historia. Detta råder det ingen oenighet om. Detta lärde jag mig under min skoltid, detta lär sig mina tre barn nu under sin skoltid. Det är ingenting nytt. Men ju mer jag hör Tuve Skånberg och andra motivera begreppen kristen etik och västerländsk humanism desto mer övertygad blir jag om att detta icke skall stå i någon läroplan. Det skapar bara mer oklarheter. Det har inte minst debatten här i kammaren i dag visat. Jag undrar om majoriteten här är medveten om hur argumentationen låter. Man säger: Vi är ju kristna. Vi är ju inte judar eller muslimer. Vilka vi? Det kan ju t.o.m. finnas någon här i kammaren som har en annan tro än kristendomen. Vilka är vi? Dessutom är det något slags märklig tävlan här om vem som är mest human, och vem som mest står för etik. Jag tycker att debatten har klargjort att detta är ett begrepp som inte bör stå i vår läroplan. Jag hoppas att kds kan stå upp för andra etikvärden, som t.ex. bära varandras bördor, och dra slutsatser av det i övrig politik och inte bara driva en tes utan också använda detta i praktisk handling. Jag kommer att yrka bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Jag tackar Mona Sahlin för det klargörandet, som jag inte har några invändningar emot. När det talas om ett kristet land, en kristen bok eller en kristen sång etc., avser jag ett land, en bok eller en sång som är färgad av kristen tro, kristna värderingar eller kristen historia. Jag håller med om att landet som sådant inte kan vara kristet. Jag håller också med om att ett parti inte kan vara kristet. Kristdemokraterna är inte något kristet parti, men vi hävdar värden som har kommit från kristen tro. I vårt parti finns judar, buddister, ateister, kristna -- i majoritet, förvisso, men inte enbart -- och muslimer. I mitt eget hemlän samarbetar jag med muslimer i kds.

Förstår inte Tuve Skånberg att detta förstör en konstruktiv debatt?
Herr talman! På mitt enkla sätt har jag försökt bringa reda i vad kds menar med kristen etik. Det är den idébakgrunden som har gett oss de normer som vi är överens om.

Herr talman! Jag tar till orda med anledning av två motioner, dels en motion som har väckts med anledning av grundskolepropositionen där frågan om kristen etik har tagits upp, dels en motion som väcktes under den allmänna motionstiden som tar upp en hel rad frågor. Om tiden medger det tänker jag även säga något om religionskunskapen. Jag är kristen och socialdemokrat. Ändå tycker jag att det är fel att föra in kristen etik i skolans värdegrund. Jag skall försöka förklara varför. För det första vill jag slå vakt om det som är gemensamt i det svenska samhället eftersom det har så oerhört stor betydelse för utvecklingen av vårt land. Man bör försöka undvika att bygga in onödig konfrontation i politiken och samhället. Det är en rent praktisk utgångspunkt. Jag vill slå vakt om den gemensamma skolan. Jag tycker att alla föräldrar skall kunna känna att de har förtroende för skolan. De skall inte behöva känna oro för någon religiös påverkan som de inte kan ställa upp på. Om man för in uttrycket kristen etik i läroplanen riskerar man att splittra skolan. Att det finns många som upplever det på det sättet är tillräckligt för att man skall undvika att föra in begreppet i läroplanen. Många av dem som känner oro för detta och är rädda för att den allmänna skolan kan komma att förändras kommer naturligtvis att söka sig till olika friskolor. Starkt fundamentalistiska grupper, som tillväxer i det svenska samhället -- inte minst i kristna led -- kommer säkert att kunna utnyttja detta. De kommer att säga att, nu står det att vi skall ha kristen etik i skolan och nu får ni visa att vi får det. Sedan upptäcker de att det i vissa skolor kanske inte blir som de tänkt sig, och då kräver de att det skall finnas kristna skolor. Jag tycker att den borgerliga regeringen redan har inlett tillräckliga förändringar som leder till splittring av det svenska skolväsendet och skapar friskolor. Det torde vara alldeles självklart att om vi slår sönder det svenska skolsystemet så att vi får en mängd olika skolor kommer de ungdomar som lämnar skolan vid 15 års ålder -- vi kan nöja oss med grundskolan -- att gå ut i det svenska samhället med helt olika värdegrunder. Vilken betydelse kommer det att få för splittringen i samhället och för utvecklingen av åsiktsskillnader som kan leda till ökat våld etc.? Jag tycker att vi skall vara rädda om det gemensamma vi haft under så lång tid i det svenska samhället och inte ta några risker. Riskerna kan stå oss dyrt. Jag menar alltså att vi kan riskera att gå mot en segregation när vi så väl behöver integration i det svenska samhället. Varför skall vi slå sönder, när vi behöver sammanfoga, när vi behöver läka den splittring som vi redan har i det svenska samhället? Enligt min mening lever vi i en tid då gemensamhet behöver prioriteras. Varför skall vi utsätta oss för risken för en motsatt utveckling? Begreppet kristen etik upplevs av en del som harmlöst, men varför skall vi då föra in det? Räcker inte nuvarande läroplan? Kan vi inte påstå att vi redan har en allmänmänsklig etik i skolan? Nu vill framför allt kds göra ett avsteg från den här etiken, genom att sätta etiketten ''kristen etik'' på en annan form av etik, om jag uppfattar det rätt. Vad motiverar denna förändring? Vad vinner vi? Vad riskerar vi? Man kan inte undgå att tro att kds har syften med det här, att det skall bli litet mer som det var i den gamla skolan, litet mer kristendom i skolan på det gamla sättet, om ni förstår vad jag menar. Jag tycker att vi som kristna också kan visa litet ödmjukhet, att vi när vi blickar framåt kan erkänna att alla värden inte behöver utgå från kristendomen. Det finns andra religioner och andra filosofiska betraktelsesätt som kan vara väl så värdefulla som vår tradition. Vi har ingen ensamrätt på det här området. Tuve Skånberg nämner Tio Guds bud, och de finns faktiskt i åtminstone tre religioner. Det säger ju en del om att det inte bara är fråga om en förankring i kristen etik. Vi måste tala om förankring i en massa andra etiska grundvalar också. Kristen etik är inte heller något enhetligt. Ställer Tuve Skånberg upp på att kristen etik är rättvis fördelning, eller gör han det inte? Som socialdemokrat vill jag alltså slå vakt om den gemensamma värdegrunden. Vi har i vår motion bl.a. nämnt människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, alla människors lika värde. Jag kunde lika väl lägga till det jag sade om rättvis fördelning, därför att jag tycker att det i allra högsta grad hör hemma i kristen etik, om vi nu skall försöka definiera vad vi verkligen menar. Jag tycker att skolan skall bygga på en gemensam värdegrund, och vi skall i stället låta kyrkan och församlingen skapa opinion för det som vi vill kalla kristen etik. Den skall naturligtvis debatteras och föras ut, och man skall slåss för den. Förmodligen har vi inte exakt lika uppfattning om detta, men det är rimligt att olika grupperingar i det svenska samhället, även de som kallar sig kristna, försöker föra ut sina åsikter när det gäller etiken. Det är viktigt. Men vi skall inte tvinga in andra i detta system. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, och det är mycket viktigt att ta hänsyn till det. Det finns olika religiösa strömningar, olika filosofiska strömningar och olika ideologiska uppfattningar. I ett sådant läge tycker jag att vi skall visa varsamhet. Jag kan inte förstå vad vi skulle vinna med att nu föra in begreppet kristen etik och västerländsk humanism. Det är uppenbart -- det visar den debatt vi har fört hittills, som så många har varit engagerade i -- att det här skapar oro. Jag kan inte förstå att man skall utsätta sig för den risk som det innebär att förändra läroplanen på det här sättet, vilket kanske medför en negativ utveckling, som jag har försökt beskriva. Man borde ha visat större eftertänksamhet i den här frågan än vad man har gjort. Jag vill också säga något om religionskunskapen. Det är mycket viktigt att vi stryker under religionskunskapens roll i den svenska skolan. I det här fallet tänker jag framför allt på grundskolan. Det tas upp i betänkandet, och det föreligger i stort sett enighet. I dagens mångkulturella samhälle, med den stora invandringen och internationaliseringen, har det på något sätt tillförts en ny dimension, som gör det än mer angeläget att hävda religionskunskapen. Man möter alltför ofta människor som inte begriper sig på religionskunskap. De lever kvar i den gamla uppfattningen att det är lika med någon form av negativ kristendomsutbildning, som man skall ha enligt den gamla modellen, där man lärde sig katekesen. Det tycks vara omöjligt att förklara att vi lever i en ny tid nu, med nya behov, där religionskunskapen naturligtvis speglar både kristendomen och andra religioner. Jag tror att Sverige, för att utvecklas i sina utrikeskontakter, för att ta något mycket konkret, måste lära sig att förstå exempelvis hur muslimer tänker. Hur skall vi kunna handla med Saudiarabien eller andra arabiska länder om vi inte begriper hur de tänker? Religionen är så integrerad i samhällslivet där. Därför är det helt enkelt nödvändigt att många tänker om i den här frågan. Det är nödvändigt när det gäller livsetik och sättet att förhålla sig till olika livsproblem. Därför ser jag det som oerhört värdefullt, när SO-- blocket nu skall omsättas i den svenska skolan, att man inte glömmer att vi lever i Sverige 1993, inte 1953. Då såg världen annorlunda ut. I dag kräver internationaliseringen ett svenskt engagemang, utanför vårt lands gränser och i Sverige, och att vi lär oss mer om olika religioner. Slutligen vill jag därmed ha sagt att det är nödvändigt att vi får kompetenta lärare när det gäller både grundkunskaper och fortbildning i det här ämnet.

Fru talman! Berndt Ekholm sade att Tio Guds bud finns i tre religioner. Jag tror att han avsåg den gyllene regeln, som säger att allt vad ni vill att människorna skall göra mot er skall ni göra mot dem. Rätta mig om jag har fel, men Tio Guds bud hör nog judendom och kristendom till. Berndt Ekholm menade att kds syfte bl.a. är att införa ''litet mer kristendom''. Jag vill göra utskottstexten på sidan 25 till kds egen, och jag läser upp den: Kristdemokraterna vill betona att det inte är skolans uppgift att ge en konfessionell undervisning. Särskilt i frågor där det föreligger olika uppfattningar skall skolans undervisning vara saklig och allsidig. Regeringen -- där Kristdemokraterna ingår -- har inte förutskickat några ändringar i Läroplanskommitténs skrivning i förslag till läroplan att ''alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att dessa inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra av mot varandra kämpande åskådningar''. Kristdemokraterna anser att en sådan markering självfallet skall tas in i läroplanen. Kristdemokraterna anser sammanfattningsvis mot bakgrund av det anförda att det tydligt bör framgå av läroplanstexten att formuleringen om skolans värdegrund såsom förankrad i kristen etik och västerländsk humanism inte skall tolkas som att skolan skall överge sin tidigare hållning i livsåskådningsfrågor. Undervisningen i skolan skall även framdeles vara icke-konfessionell. Med detta klargörande ansluter sig Kristdemokraterna till den syn på skolans värdegrund som regeringen ger uttryck för i propositionen. Så läser vi utskottets betänkande.
Fru talman! Jag vill bara göra den kommentaren till vad Tuve Skånberg här säger -- jag har också läst detta avsnitt -- att jag framför allt vill inrikta mig på att risken med att införa det här begreppet är att många människor upplever att skolan blir mer snäv. Dessutom är risken uppenbar att extrema kristna grupperingar -- och även andra grupperingar -- kommer att utnyttja det här för att sätta press på skolan på ett sådant sätt att det kommer att bli fler friskolor. Jag tror att det vore en väldigt olycklig utveckling för Sverige på lång sikt. Det borde ha framgått av mitt anförande att riskerna ligger i hur detta tolkas. Många kommer inte ens att läsa det särskilda yttrandet från Folkpartiet och Centern eller texten i utskottsbetänkandet, utan det är begreppet kristen etik och västerländsk humanism som kommer ut. Det innehåller ett så stort riskmoment att jag menar att vi måste värna den gemensamma grundvalen i det svenska samhället och i skolan, att det är värt att avstå från sådana sammanfattande benämningar på de etiska frågorna som ni vill göra.
Innan jag ger ordet till nästa talare vill jag vädja till ledamöterna att försöka fatta sig så kort som det över huvud taget är möjligt, så att detta ärende kan avgöras, tillsammans med de ärenden från förra veckan som återstår att besluta om.
Fru talman! Jag skulle bara vilja replikera när det gäller religionskunskapen. Jag gick i skolan på 40 och 50-talet, och redan då var religionskunskapen förnämlig, även om den kallades kristendomskunskap. Jag vågar påstå att jag fick en utförligare undervisning om såväl buddhism som islam, hinduism och naturreligionerna än man nu får i skolan, med den begränsade tid som finns för religionskunskapen. När ämnet kristendom fick beteckningen religionskunskap sade man från SÖ:s sida följande: ''Eftersom kristendomen, globalt sett, spelar en väsentlig roll, och då den kristna religionen i vår kulturkrets har ett avgörande inflytande på människors livshållning, måste undervisningen i religionskunskap i första hand vara en undervisning om kristen tro och etik. - Bibeln skall ha en central plats vid undervisningen om kristendomen.'' Att man tar ställning för den kristna etiken är icke något nytt. Det har skett under en socialdemokratisk regering.

Fru talman! Skolans huvuduppgift är att ge nästa generation kunskaper och fostran av hög kvalitet. På denna stora arbets och mötesplats knyts livslånga vänskapsband, och här sörjs för kulturens fortbestånd. Betydande delar av de äldres kunskaper och erfarenheter förs vidare till de yngre. Det är därför bra att propositionen utvecklar den värdegrund som vårt skolsystem vilar på. Det handlar om de grundläggande värden som genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land. Om vår skola inte klart deklarerar ett normsystem som ger eleverna en etisk kompass och moralisk kompetens kan kommersiella och odemokratiska värderingar lätt ta överhanden. Jag hävdar att detta är en av de viktigaste färdigheter med livslångt värde som skolan kan ge de unga. Skolan får en i demokratiskt avseende hållbar grund för sin verksamhet. Fru talman! Utskottet instämmer med regeringen om att kristendomen har haft och har stor betydelse i de svenska samhället och att den har en särställning för att kunna ge grunden till förståelse för svensk och västerländsk kultur och samhällsutveckling. Kristen etik utgör således en del av det nationella kulturarvet. Utskottet menar att det är viktigt att man utvecklar medvetenhet och kunskap om kulturarvet samt en trygg identitet tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. I Lgr 62 hävdades bl.a. detta. Det är bra att det åter betonas inom svenskt skolväsende. Fru talman! Separata, konkreta kursplaner i de olika ämnena, med tydliga krav på vad eleverna skall lära sig, garanterar att alla ämnen verkligen blir behandlade under skoltiden. Detta hindrar på intet sätt ämnesövergripande undervisningsplanering eller temaarbeten. Jag beklagar dock att de separata ämnena i SO och NO inte får ett garanterat timtal. Jag instämmer därför i det särskilda yttrande nr 6 som min partikollega I en motion betonar jag att kristendomen måste få en mycket central roll i ämnet religionskunskap och att bibelkunskapen skall stå i centrum i kristendomsundervisningen. Det är därför glädjande att utskottet utgår från att eleverna även fortsättningsvis, som det uttrycks i Lgr 80, skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med Bibeln i centrum. Språket är vårt viktigaste medel för att få kontakt med andra människor. Med tanke på den internationalisering som pågår och den mängd information som formligen sköljer över oss överallt måste man i svenskundervisningen betona betydelsen av att vårt modersmål vårdas. I många sammanhang används svordomar, nedvärderande och vulgära uttryck och ord. Denna utveckling är inte lätt att vända, men vikten av ett vårdat språk måste klart framgå i kursplanen. Jag noterar att utskottet hänvisar till att man vid arbetet med kursplanen för svenska särskilt skall uppmärksamma behovet av språklig säkerhet, språkriktighet och god språkbehandling. Fru talman! Två viktiga ämnesövergripande kunskapsområden är undervisningen i samlevnad och undervisningen om droger, dvs. ANT. Samlevnadsfrågorna förutsätts bli sakligt och allsidigt belysta. Det är värdefullt att utskottet markerar att frågor om äktenskap, trohet och föräldraskap har en självklar plats. Följderna av drogmissbruk kan vi se varje dag i massmedias rapportering. För alla oss medborgare är det betydelsefullt att skolans ANT-undervisning lyfts fram. Regeringen har pekat på tre perspektiv som skall prägla skolans arbete. Ett av dessa är miljöperspektivet. Alkoholmissbruket, som är vårt största medicinska och sociala problem, borde ha betonats, eftersom det är ett allvarligt miljöproblem. För att ANT-undervisningen skall kunna integreras och bedrivas under hela grundskolan måste skolorna åläggas att i den lokala skolplanen konkretisera denna undervisning. Rektorerna skall ha ansvaret för detta. Om ANT-undervisningen anges som ett obligatoriskt moment kan lärarutbildningen säkerställas. Utskottet menar att insatserna mot ANT, för att undervisningen skall bli saklig och allsidig, bör göras enligt en särskild handlingsplan, vilken med fördel kan ingå i kommunens skolplan eller i de enskilda skolornas arbetsplaner. Fru talman! Jag välkomnar vår nya läroplan för grundskolan, Lgr 93. Särskilt bra är det att den blir kortare och tydligare än tidigare läroplaner och att det finns en klar ansvarsfördelning mellan olika befattningshavare. Jag yrkar bifall till hemställan i

Fru talman! I debatten om en ny läroplan för grundskolan vill jag i denna sena timma lyfta fram jämställdhetsarbetet. Är dagens skola bra för flickorna? Är den bra för pojkarna? Ger skolan flickor och pojkar lika utrymme, villkor och förutsättningar? Vad innebär det att skolan skall behandla alla -- oavsett kön -- lika? Hur skall skolan bli bättre anpassad till de gemensamma och skilda behov som flickor och pojkar har? Sedan 1970-talet har det bedrivits ett aktivt jämställdhetsarbete i skolorna. Tyngdpunkten har i första hand legat på studie och yrkesorienteringen. Insatserna har främst varit inriktade på den situation då könsskillnaderna syns allra tydligast, nämligen då eleverna väljer utbildning och yrke. Ofta har flickornas val setts som problem som har krävt speciella insatser och åtgärder. Ibland har arbetet varit framgångsrikt i den meningen att det t.ex. nu är fler flickor på de studieförberedande tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Men frågan är vilka genomgripande och bestående förändringar som arbetet har resulterat i. Jämställdhetsfrågorna har ofta vilat på en yrkesgrupp i skolan eller på några få kvinnliga eldsjälars axlar. Jämställdhet har definierats som ett problem för flickor och kvinnor och är en fråga enbart för de kvinnliga lärarna. Många gånger har arbetet i skolan varit mer inriktat på att förändra den könsmässiga sammansättningen bland skolledare, i arbetsgrupper och i lärarkåren som helhet. Det är en viktig aspekt av jämställdhet. Men det är viktigt att jämställdhet också blir en pedagogisk fråga som berör alla och som alla som arbetar inom och med skolan känner ansvar för. Det är viktigt att vi kommer bort från det kortsiktiga tänkandet med tonvikt på ''matematisk'' jämställdhet. Om pojkar inte väljer att utbilda sig till yrken inom vård och omsorg och flickor väljer tekniska yrken mindre ofta än pojkar beror det inte på att det är fel på pojkarna eller flickorna. Det väsentliga är att de djupt bakomliggande orsakerna blir belysta och att vi får en djupare och bredare kunskap om dem. En väg att förnya och blåsa nytt liv i jämställdhetsarbetet är därför att fördjupa kunskaperna om skillnaderna mellan könen och att öka medvetenheten om könstillhörighetens betydelse för flickors och pojkars villkor och förutsättningar i skolan. Detta innebär t.ex. att vi inte får nöja oss med att det är för få flickor eller pojkar på en viss utbildning och försöka ''informera bort'' problemet. Vi måste i stället fråga oss varför det är så. I sin tur innebär detta att vi inte heller skall förneka de könsskillnader som finns mellan flickor och pojkar i olika åldrar. Vi måste nu på allvar fundera över hur skolan skall organisera undervisning och inlärning med hänsyn till skillnader mellan flickor och pojkar, detta för att ge varje individ -- oavsett kön -- samma möjligheter att utveckla sina personliga ambitioner, intressen och talanger. Arbetsgruppen Kvinnligt och manligt i skolan presenterade alldeles nyligen en debattantologi med titeln Visst är vi olika!. I den medverkar ett tiotal forskare. De skriver om vad man nu känner till om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar. Med deras bilder av verkligheten vill vi få i gång en fördjupad diskussion om dessa viktiga frågor. Forskarna visar, var och en utifrån sina teorier, att könstillhörigheten har betydelse för hur elever bemöts och bedöms i skolan. De visar också att könsskillnader konserveras eller t.o.m. förstärks i skolan. Men -- och det är glädjande -- de anser alla att det går att göra någonting åt det. Arbetet med dessa frågor är en viktig del av det reformarbete som nu pågår på skolans område. Regeringen säger också i propositionen att man vill lyfta fram jämställdhetsaspekterna på skolans verksamhet såväl i läroplanen som i kursplanerna och därigenom lägga en grund för både uppföljning och utvärdering av hur skolan lever upp till jämställdhetsmålet. Fru talman! Vi i arbetsgruppen hoppas att debattantologin skall intressera såväl lärare, skolpolitiker, skolledare, lärarutbildare och lärarkandidater som föräldrar och kanske också elever. Ökade kunskaper i dessa frågor är viktiga. Och vi vill ta del av reaktioner, synpunkter och förslag till åtgärder. Vi vill se debattboken som en öppen brevlåda. Till våren har vi för avsikt att återkomma med förslag till åtgärder som förhoppningsvis skall ge ytterligare underlag för detta viktiga jämställdhetsarbete i skolan.

Fru talman! Jag vill verkligen instämma i det viktiga resonemang som Chris Heister framförde här. Jag hoppas verkligen att det arbete som arbetsgruppen kommer fram till kommer att leda till stora förändringar inom skolan. I dag har vi dock att diskutera en ny läroplan för grundskolan. Den utgör ett mycket stort och omfattande dokument för skolan och är därmed även på sitt sätt avgörande för vår framtid. Jag vill inte på något sätt förringa betydelsen av timplaner, religionsundervisning eller ens skolans värdegrund, men jag vill ändock ta upp ett par andra saker: Att bli utsatt för mobbning i skolan är ett av de allra värsta övergreppen ett barn kan råka ut för. Många som själva har varit utsatta vittnar också om att det kanske allra värsta är att omgivningen, de andra eleverna men kanske framför allt lärare och övriga vuxna, ofta väljer att se bort. Jag är mycket glad över det förslag som regeringen och utskottet nu har lagt fram om ett tillägg i skollagens första kapitel, andra stycket om att var och en skall främja aktning för varje människas egenvärde. Utskottet skriver att detta betyder att alla som verkar inom skolan skall ''bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling''. Sigge Godin och jag tog upp dessa frågor i motion Ub416 under den allmänna motionstiden. Den motionen behandlas här, och jag tycker att vi i princip har blivit väl tillgodosedda. Jag vill bara passa på att framhålla vikten av att de olika skolorna och kommunerna verkligen upprättar lokala handlingsplaner och handlingsprogram mot mobbning i skolan. Så många erfarenheter och forskningsprojekt visar entydigt att detta är en oerhört bra metod för att i alla fall komma en bra bit på väg mot en skola där alla elevers värde respekteras och där ingen behöver vara rädd för att gå till skolan. Fru talman! ''Skolans huvuduppgift är att ge nästa generation kunskaper och fostran av hög kvalitet.'' ''De grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på är inte en gång för alla givna. De måste förstås, förankras, förklaras, försvaras och utvecklas. De normer som skolans verksamhet ska bygga på är - - respekt för människans värdighet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män - - ''. Så skriver regeringen i inledningen till proposition 1992/93:220. Ingenting kan vara mera sant. En viktig del i skolans huvuduppgift måste då vara att förmedla kunskap och fostran kring sex och samlevnadsfrågor, och inte bara i en biologiskteknisk bemärkelse. I propositionen anförs att många undersökningar visar att ungdomar sätter en egen familj högt, att tendenser finns till att man bildar familj tidigare och att ''kvalitativa livsmål'' som att finna någon att dela livet med, sexuell och känslomässig trohet osv. hamnar högre i ungdomars framtidsdrömmar än tidigare. Om det är fråga om en varaktig förändring i folks faktiska livsmönster eller ej må vara osagt. Kanske är det t.o.m. så att skolan i någon mån skall vara med och komplettera dessa drömmar. Klart är dock att även dessa livsmål kräver en god undervisning i sex och samlevnadsfrågor. Skolan skall icke överföra normer som går ut på att skuldbelägga eller föra in stora livsfrågor och livsproblem i mörka garderober. För att uppnå de i läroplansförslaget uppställda målen krävs att den ämnesövergripande behandling av sex och samlevnadsfrågor görs ämnesövergripande, såsom skrivs i utskottsbetänkandet. Jag tycker att syftet skall vara att öka elevens möjlighet att uppleva sexualiteten som en positiv kraft och att ge de kunskaper som behövs för att eleven skall kunna skydda sig mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Man måste också lära sig att vara rädd om både sig själv och sin partner, om sina egna och andras känslor. Det är också viktigt att man lär känna sig själv. Det handlar inte bara om blommor och bin eller om att lära eleverna att varken barn eller klamydia kommer med storken. Det gäller nämligen också att ta upp psykologiska, etiska och sociala aspekter på samlevnad och sexualitet. Utskottet är mycket tydligt på den här punkten. Det är desto märkligare att kds representanter i utskottet i sitt pressmeddelande påpekar, som en framgång för kds, ''betoningen av äktenskap och trohet i undervisningen om sex och samlevnad''. Jag undrar därför vad övriga utskottsledamöter tycker om denna tolkning. Jag hoppas verkligen att det bara är en produkt av fria fantasier. Fru talman! Till sist vill jag, när det gäller betygssystemet, för min egen del -- inte för mitt partis del -- ansluta mig till Björn Samuelsons meningsyttring. Jag tycker att mycket viktigare än att hitta på nya betygssystem vore att sträva efter ett system där elevernas egna önskemål när det gäller antagningen till gymnasieskolan kunde vara styrande.

Fru talman! Beträffande det globala perspektivet i propositionen om ny läroplan för grundskolan m.m. är jag inte ensam om att anse att det perspektivet hade tonats ner jämfört med den ännu gällande läroplanen. Därför är det glädjande att se att utskottet i det betänkande vi nu diskuterar bl.a. påpekar att ''Utskottet anser det synnerligen viktigt, som framhålls i motionerna att skolan medverkar till en ökad internationell förståelse och aktivt söker få eleverna att inse de globala sambanden. Eleverna måste bli medvetna om de kriser som kan hota världssamhället genom överbefolkning, fattigdom och vidgade klyftor mellan länder, liksom om vårt gemensamma beroende av att visa solidaritet.'' Utskottet anser också att det jag nyss citerat måste klart uttryckas i läroplanen och bifaller bl.a. min motion genom ett tillkännagivande till regeringen. Fru talman! Jag är glad över att utskottet så välvilligt behandlat min motion när det gäller det globala perspektivet i förslaget till läroplan för grundskolan. Men samtidigt kan jag inte förstå varför inte samma välvilja funnits när det gäller min nästan likalydande motion beträffande förslaget till Fru talman! Jag kan inte heller förstå att Sveriges internationella åtaganden i form av konventioner och rekommendationer inte föreslås ingå i den nya läroplanen. Detta tog jag också upp i min motion även om jag inte formulerade det som ett yrkande eller en hemställan. Det gäller bl.a. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna -- som alla har talat så varmt för här i dag --, konventionen om barnets rättigheter, rekommendationen om utbildning för internationell förståelse, samarbete, fred, undervisning om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, deklarationen och rekommendationerna om undervisning i miljöfrågor samt UNESCO:s handlingsplan för undervisning om mänskliga rättigheter och demokrati. De skall inte ens få finnas med som bilaga på en förteckning då de i så fall, enligt utskottet, skulle få förordningskaraktär, vilket inte anses lämpligt. Fru talman! Jag förstår inte det resonemanget. Det måste väl höra till allmänbildningen och andra olika rättigheter att få reda på och att själv kunna läsa den text som olika konventioner omfattar. Hur skall man annars kunna få full förståelse och insikt i det som kan ses som en bas i det internationella arbetet och samarbetet? Skolans uppgift är ju att utbilda för livet och till en värld med ökade internationella kontakter både mellan länder och individer. I undervisningen måste naturligtvis också ingå vad en konvention, deklaration och resolution står för och vilken tyngd den har i olika nationella och internationella sammanhang. Här ges ju i så fall ett ypperligt tillfälle att förklara vad förordningar och andra bestämmelser står för och sätta det i relation till konventioner, deklarationer, resolutioner m.m. Jag anser att de internationella konventionerna och rekommendationerna är så viktiga att de på alla sätt måste göras kända, framför allt för dem som i skolan skall rustas för livet, d.v.s. eleverna. Dessa konventioner, resolutioner etc. är så viktiga för det direkta internationella samarbetet och förståelsen för det att de inte bara kan vara utgångspunkt för läro och kursplaner och bli kända för dem som arbetar i skolan, som antyds i betänkandet. Eleverna måste också få ta del av dem. Fru talman! Vår värld krymper mer och mer. Vi blir mer och mer beroende av varandra oavsett i vilket land vi bor och verkar. Vårt ansvar för vår medmänniska gäller inte bara dem vi dagligen ser runt omkring oss och som bor i vårt eget land. Det gäller också dem som samtidigt med oss lever och verkar på jorden i olika världsdelar och länder. Ansvaret gäller också våra barns och barnbarns framtida liv. Med våra barn och barnbarn menar jag allas våra barn och barnbarn, och alla, det är vi som lever på jorden nu. Sverige som nation avsätter för närvarande närmare 1 % av BKI i bistånd för att visa praktisk solidaritet med fattiga och utsatta folk i världen. Det är viktigt att detta på ett kraftfullt sätt kommer till uttryck i skolans värdegrund och uppgifter. Det är också viktigt att skolans undervisning präglas av internationalisering i ett globalt perspektiv och inte bara ur en europeisk dimension. Sveriges bistånds och solidaritetspolitik beträffande bl.a. annat utvecklingsländerna måste i de sammanhangen ha en övervägande roll. Häromdagen, liksom i dag, kunde vi läsa i dagspressen att intresset för internationella frågor och frågor om bistånd har ökat i vårt land, särskilt bland de unga. Det är ju glädjande. Jag anser, fru talman, att det är viktigt att det intresset fördjupas, vidareutvecklas och sprider sig. En minskad undervisning om tredje världen och det globala perspektivet kan på sikt leda till ett minskat intresse och en minskad förståelse för bistånds och solidaritetsfrågor. Det talas i dag om främlingsfientlighet, och det görs också stora insatser för att motverka den och öka förståeelsen för de människor som på grund av krig och förföljelse har kommit till vårt land. En undervisning om vikten av solidaritet med andra länder, både i vår egen världsdel och andra delar av världen, om kulturella och andra skillnader anser jag kan motverka främlingsfientligheten, vilket också berörs i betänkandet. I den nu gällande läroplanen anges att ''skolan måste göra aktiva insatser för att eleverna skall förstå utvecklingsländernas problem och vårt beroende av dessa länder''.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
Fru talman! Det är tre olika områden jag tänkte gå in på. Först vill jag kort än en gång försöka förklara den otydlighet som jag tror många känner inför begreppet kristen etik. Den har diskuterats ganska länge här i dag, och jag tror att mina partikamrater mer principiellt har förklarat skiljelinjen. Men jag vill berätta att jag i våras hade en debatt med en tidigare debattör här i dag om abortfrågan. Där kom begreppen kristen etik och människolivets okränkbara värde att nämnas i ett sammanhang, men vi kom fram till ganska olika slutsatser. Jag tror att den andre debattören kom fram till en ganska avvikande slutsats utifrån dessa två begrepp i jämförelse med vad den övriga borgerliga majoriteten då kom fram till. Det är just denna otydlighet vi bygger in i den nya läroplanen genom den här formuleringen. Det är en betydande otydlighet som vi inte vet vad den innebär. Nästa område jag tänkte ta upp gäller betygsfrågan. Det betygssystem vi nu får är tyvärr en tillbakagång. Vi får återigen en skola som har det tidigare betygssystemets alla nackdelar. Det premierar enbart de mätbara kunskaperna. Det leder till utslagning i en eller annan form. Dessutom skapar det en konkurrenssituation mellan olika elever, på bekostnad av samarbete. Utöver detta innebär det nya betygssystemet en omfattande och betydande centralstyrning av vilken sorts kunskap och vilka kunskaper som skall läras ut. Man tar bort en betydande del av den lokala självstyrelse som tidigare har funnits i skolan. Det är ytterligt negativt. Nästa punkt handlar om skolans arbetssätt och skolans syn på omvärlden. Det finns en rad områden där man drar ner kontakten med omvärlden och det som ibland brukar kallas verkligheten. En sak är den praktiska arbetslivsorienteringen, som med majoritetens förslag inte ges något timutrymme. Det kommer med största sannolikhet att innebära att det minskas eller dras ned eller i värsta fall helt försvinner. Det vore djupt olyckligt. Ett annat sådant område är arbetssättet i skolan. Majoriteten hävdar i det närmaste att denna fråga är ''upp till skrået'', d.v.s. att lärare och skolpersonal får forma den. Då måste jag fråga vad den demokratiska fostran innebär. Med denna skrivning kommer enligt mitt synsätt den demokratiska fostran att innebära att man lär ut litet om parlamentarisk demokrati ur en samhällskunskapsbok. Det blir inte den aktiva och deltagande demokratin, och inte den aktiverande demokratin. Jag tycker att skrivningarna antyder att det tyvärr kommer att bli så. Ett tredje område är blockundervisningen. Med skrivningarna kanske det är möjligt att bedriva sådan också i framtiden, men man gör ingenting för att stimulera den. Det är synd. Verkligheten är inte ämnesindelad, och det finns ingen anledning att göra skolan ämnesindelad. För de låg och mellanstadieelever som skall läsa kemi och biologi ter det sig som en ibland ganska konstig indelning. Jag tycker det är synd att man gör en sådan uppdelning. Det gör att verkligheten i mångt och mycket blir en pappersprodukt. Det tycker jag är djupt beklagligt. Så tänkte jag nu sluta två minuter tidigare än min utsatta tid och ger därmed kammaren litet mera tid till votering.